Herr talman! Kjell Johansson talade om ''när ni differentierade momsen''. Det är ju vi inom vänstern som alltid har krävt det, och jag måste säga: Äras den som äras bör! Vi tackar regeringen, där Kjell Johanssons Folkparti sitter. Det var den som differentierade momsen. Äras den som äras bör! Jag tyckte också att Metalls ordförande var befriande positiv. Jag är lika positiv till svensk industris möjligheter. Den måste återuppbyggas efter att ha tappat hundratusentals arbetstillfällen; det är helt riktigt. Det kommer vi att klara. Men man får inte någon återuppbyggd industri enbart genom att sänka skatten för aktieägare. Det skapar inte en sådan kraft. Att Metalls ordförande känner en sådan entusiasm beror inte på att han har fått skatten på sina aktier sänkt. Han känner den styrka som finns ute på arbetsplatserna och som vi kan utveckla, näringslivet och det offentliga tillsammans. Se på Ericssons AXE-växlar! De togs fram av Televerket och Ericsson i gott samarbete. Vi inom vänstern säger nu: Satsa på informationsteknologi! T.o.m. Carl Bildt är ju inne på samma linje. Visst finns det möjligheter. Kjell Johansson, jag har aldrig sagt att den här krisen bara är regeringens fel. Det var många kockar som skapade denna soppa. Ingredienserna var bl.a. valutaregleringens avskaffande och kreditavregleringar. Allt var inte fel, men man gjorde det i fel ordning. Skattereformen genomförde man allra sist, så att allt blev jättetokigt! Det var som att köra väldigt fort och sedan tvärbromsa med handbroms och fotbroms på en gång. Bilen kom i sladd. Ni var ju med om detta. Alla är vi väl skyldiga, även om vi inom vänstern är minst skyldiga. Men låt oss nu gå vidare och sluta med sänkta skatter som patentmedicin! Det är alldeles omöjligt när vi har 2 000 miljarder i statsskuld som hotar 1997/98. Sluta med sänkta skatter!

Herr talman! Jag kan hålla med Lars Bäckström i väldigt mycket av det han säger. Jag ser till min glädje att mina år i riksdagen inte varit helt bortkastade. Något har faktiskt Lars Bäckström tagit upp av allt det resonemang som jag har fört under den här tiden. Men detta att man med ett medelmåttigt skattesystem skulle kunna dra företag hit till Sverige är den sista punkten som det tycks vara omöjligt att få Lars Bäckström att förstå. När ett företag ser att trycket är för hårt i landet och måste söka sig en bättre verksamhetsort, då letar man inte efter det medelmåttiga. Då söker man efter något som brukar kallas skatteparadis. Men eftersom skatteparadisen som regel har så låg teknisk nivå, saknar infrastruktur och över huvud taget den kompetens och de förutsättningar som behövs, hamnar företagen aldrig i de verkliga skatteparadisen, utan man hamnar i den industrialiserade världen. Där pågår en konkurrens om industriverksamhet och företagsamhet. I den konkurrensen gäller det att ligga i spets, Lars Bäckström, om man vill se sin industri och företagsamhet växa. Att ligga någonstans mitt i tabellen ger inget. Det är ingen som säger: Oj, nu är fotbollslaget här som ligger mitt i tabellen, nu går vi på fotboll på söndag! Nej, man går när det är en toppmatch. I den skall vi vara med. Det skall vi se till i den här regeringen.

Herr talman! Generellt brukar hävdas att skatter alltid har skadliga effekter. Det är korrekt så långt att skatter alltid har styrande effekt, men den styrande effekten kan också vara positiv. Regeringens strategi har därför varit att med förtur avskaffa eller minska de skatter som har en klart negativ effekt på ekonomisk utveckling och på sysselsättning. Det är självklart grannlaga att finna den rätta balansen mellan skatternas styrande effekter och en fördelningspolitiskt rättvis fördelning av det nödvändiga skatteuttaget. Detta blir särskilt besvärligt när effekter av skatteförändringen ofta blir synlig först på längre sikt, medan skatteändringen märks omedelbart. De skattesänkningar som vidtagits för att främja sysselsättningsskapande investeringar kan i det korta perspektivet upplevas som orättvisa. Vi bör då komma ihåg att en av huvudorsakerna till alltför små investeringar i svenskt näringsliv i slutet på 1980-talet beror på att det var ofördelaktigt att investera i svenska företag jämfört med utländska företagsköp. Det är uppenbart att den sysselsättningskris vi nu upplever skulle varit väsentligt mindre om bekattningen under den aktuella tiden varit mer positiv för investeringar i svenskt näringsliv. Vem som slutligen vinner mest på vidtagna förändringar i företagsbeskattningen är i dag omöjligt att avgöra. Jag vill ändå hävda att det sannolikt blir de som i dag är arbetslösa, men efter hand får arbete i ett expanderande näringsliv. ''Miljörelaterad beskattning -- skatteväxling'' är rubriken på ett asvsnitt i finansplanen. Det är viktigt att snabbt gå vidare med en mer miljöanpassad beskattning. I dagarna föreslås i en departementspromemoria förändringar av bl.a. kraftvärmebeskattningen. Det är en tvingande nödvändighet att dessa förslag utformas så att effektivare energianvändning och en ökad användning av förnybar energi i än högre grad främjas. I detta sammanhang måste också riksdagens upprepade beställningar av produktionsanknuten miljökompensation för vindkraften få en konkret lösning. Den förnyelse av vårt energisystem som är nödvändig, även om tidsschemat något kan påverkas av takten i kärnkraftsavvecklingen, måste ske på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt. Med väl avvägda miljöavgifter och/eller skatter kommer marknaden att på ett rationellt sätt tillgodose såväl miljön som effektivitetskraven. Även den mer omfattande skatteväxlingen från skatt på inkomst till en miljöskatt, som det talas om i finansplanen, måste snarast omsättas i konkret handling. Den utredning som nu tillsätts i denna fråga och föreslås vara klar senast vid utgången av 1995 måste ges möjlighet att avge delbetänkanden, så att skatteväxlingen konkret kan påbörjas långt före 1996. Det finns skäl att poängtera att skatteväxlingen för att få fördelningspolitiskt godtagbara effekter måste göras så att låg och medelinkomsttagarna får den största delen av skattesänkningen på arbetsinkomster. Höjningen av kommunalt grundavdrag är ett exempel på en skattesänkning som ger en sådan effekt. Herr talman! ''Svenska folkets rätt att sig självt beskatta'' har vi som riksdagmän uppdraget att sköta på bästa sätt. Det klarar vi aldrig så bra att det inte finns skäl till kritik. Men det är viktigt att vi tillsammans medverkar till en korrekt information om vidtagna åtgärders effekter på såväl lång som kort sikt. Först då kan vi få svenska folkets stöd för de rätta åtgärderna som leder till en positiv utveckling. Det kommer alltid att bland oss finnas olika åsikter om vad som är de bästa förändringarna. Det har jag respekt för. Men jag beklagar när man mot bättre vetande av rent taktiska skäl misstänkliggör och motarbetar åtgärder. Jag hävdar, herr talman, att det är ett sätt att missbruka det uppdrag som vi har fått av svenska folket.
Herr talman! Jag skulle i all stillsamhet vilja ställa några frågor till Ivar Franzén. Han säger att de skattesänkningar som regeringen har föreslagit är till för att avskaffa negativa effekter på sysselsättningen. Vilka negativa effekter på sysselsättningen har t.ex. förmögenhetsskatten? Vilka negativa effekter på sysselsättningen har utdelningsskatten på aktier? Vi vet att det kostar ungefär 2 miljarder kronor att avskaffa utdelningsskatten. Vi vet att investeringseffekten blir ungefär 800 miljoner kronor. Det kan inte bli särskilt många jobb av det. Vilka negativa effekter har t.ex. förmögenhetsskatten haft på sysselsättningen? Jag träffade ett antal centerpartister under valrörelsen 1991, Ivar Franzén. Jag minns hur de attackerade oss socialdemokrater. De sade att skattereformen var fördelningspolitiskt orättvis. Den gick ut över de svaga i samhället. De sade att de angrep oss socialdemokrater från vänster. Då blir min nästa fråga till Ivar Franzén följande. På vilket sätt har skattereformen blivit rättvisare i dag efter två och ett halvt års centerpartistisk medverkan i regeringen?
Herr talman! Jag tror att Lars Hedfors och jag är väldigt överens om att det måste finnas arbetande kapital för att skapa arbetstillfällen. Det finns också fullständigt fria kapitalströmmar. Det innebär att kapitalet söker sig dit där de förmånligaste villkoren finns. Om vi vill ha ett öppet Europa kan vi göra litet åt detta, annat än att se till att det är fördelaktigt att ha arbetande kapital i Sverige. Detta är grunden för de åtgärder som har vidtagits när det gäller kapitalbeskattningen. Lars Hedfors kan aldrig bestrida att det tidigare var alltför mycket utlandsinvesteringar. Det var något av en flykt i fråga om arbetande kapital från Sverige till utlandet -- det var fördelaktigare. Det går inte att bevisa här och nu att vidtagna åtgärder har gett dessa effekter -- även om tendenserna är mycket klara. Men om några år tror jag att vi tillsammans kan konstatera att de vidtagna förändringarna i beskattningen -- aktieutdelning och förmögenhetsskatt -- har gjort Sverige till ett investeringsland. Det är basen för att Sverige skall bli ett sysselsättningsland. Vidare har vi frågan om rättvisa. I skattereformen är sysselsättningen, möjligheten till arbete och trygghet det viktigaste i fråga om rättvisereformer.
Herr talman! Jag blev inte riktigt klok på det sista. Men jag tolkar det på bästa sättet, nämligen att Ivar Franzén tycker att skattereformen var rättvis och bra. Men varför hojtade ni i valrörelsen 1991 om att den var orättvis? Den frågan har Ivar Franzén ännu inte svarat på. Jag håller naturligtvis med Ivar Franzén om att det måste finnas arbetande kapital. Vi socialdemokrater tycker t.o.m. att det arbetande kapitalet skall stimuleras och gynnas, dvs. det kapital som gör nytta i företagen. Det skall investeras och leda till sysselsättning. Vi håller naturligtvis också med om att kapitalet söker sig dig där de förmånligaste villkoren finns. Jag hävdar att villkoren blev förmånligare i Sverige efter skattereformen. Sverige fick världens förmånligaste bolagsbeskattning. Lars Bäckström har tidigare visat att vi inte hade kapitalskatter som var högre än omvärldens. Då kunde kapitalet söka sig hit. En och annan kapitalägare flyttade härifrån. Men kapitalet kom till våra företag, därför att det lönade sig att använda pengarna i företagen. Det är det som är det viktiga.
Herr talman! Snabbrundan mot slutet blev kanske inte så lättförståelig. En justering som har gjorts, Lars Hedfors, är sänkningen av matmomsen. Det var en av de frågor som var väsentlig och en del av den kritik vi hade mot skattereformen. Det var lågoch medelinkomsttagarna som missgynnades. Vår grundinställning till skattereformen och dess brister har inte förändrats annat än på de punkter där vi har lyckats rätta till dem i efterhand. Jag försökte lyfta fram hur vi på ett konkret sätt måste angripa den sysselsättningsbrist som finns i Sverige. Att öka sysselsättningen är ett övergripande skäl för åtgärder även på skatteområdet. Vi måste i första hand åtgärda de problemen och inte gräva ner oss i gamla men i och för sig viktiga detaljer. Därför har vi sett vår medverkan i regeringen som ytterligt väsentlig. Sverige skall återigen få full sysselsättning. Då måste vi ge kapitalet en möjlighet att göra investeringar med gynsamma villkor. Det är enkelt och lättförståeligt, och det begriper Lars Hedfors.
Herr talman! Jag satt och lyssnade på Ivar Franzéns anförande om 80-talet. Det var som att höra frågeställare på de vänstermöten som jag brukar delta i. De brukar säga: ''På 80-talet flydde kapitalet och investerade utomlands. Det skulle vi ha stoppat.'' Jag brukar säga att det rådde överhettning på 80-talet. Hade kapitalet stannat i Sverige hade överhettningen blivit ännu större. En del av överhettningen länkades av, Ivar Franzén. Det var inte fråga om att det investerades otroligt litet på 80-talet. Överhettningen betydde att det investerades mycket och att det var hög aktivitet i ekonomin. Men det investerades på fel sätt i gamla mogna industribranscher. Det blev inlåsningar. Bl.a. var det för mycket byggande. Det fanns inte skatteinstrument som dämpade överaktiviteten på hotell och konferenslokaler. Så var det, Ivar Franzén. Ge inte en felaktig historieskrivning, Ivar Storbritannien hade låg skatt. Men där är arbetslösheten jättehög. Det råder inte något sådant samband, Ivar Franzén. Efter skatteomläggningen blev, internationellt sett, skatten låg även på kapitalinkomster i Sverige. Tidigare var det bara på bolagsinkomster. Men efter skattereformen blev det så. Hur påverkar det fördelningspolitiken, Ivar Franzén, när ni höjer mervärdesskatten, ökar skatten på arbetsinkomster och sänker den på aktievinster? Fördelningspolitiken och sysselsättningen lär ni inte påverka.
Herr talman! Vi är alla -- även Lars Bäckström -- medvetna om att den effektivisering, produktivitetsökning, som har skett i efterhand hade varit precis lika möjlig i slutet av 80-talet och de första åren på 90-talet om investeringarna hade gjorts i Sverige. Då hade inte flaskhalsarna och överhettningen uppstått. Det finns, Lars Bäckström, helt uppenbart ett samband med att det inte blev denna produktivitetsutveckling, vilket berodde på att investeringarna och tillväxten i näringslivet uteblev. Det går att skylla på en del andra saker. Det fanns orimliga krav på löneökningar osv. De utgjorde också en hämsko i utvecklingen. Hade vi haft dessa arbetstillfällen i Sverige -- som vi medverkade till att skapa i utlandet -- hade vi inte haft någon sysselsättningskris i dag, Lars Bäckström. Jag tror att vi skall vara överens om dessa enkla fakta. Jag har mycket klart erkänt att i det korta perspektivet kan de åtgärder vi har medverkat till upplevas som orättvisa. Jag tror att vi som riksdagsmän måste ha den moralen. Vi har fått förtroendet på uppdrag av svenska folket att försöka titta runt hörnet och se vad detta kan ge på sikt. Bara för att komma åt varandra får vi inte försöka dölja eller ge missledande information. Vi måste tala om att detta kortsiktigt innebär vissa mindre rättvisa effekter, men att vi på sikt tror på effekterna. Verkligheten må sedan utvisa om vi har rätt.
Herr talman! Det ligger en stor poäng i att titta bakom hörnet. Man kan titta bakom nästa hörn och t.o.m. bakom vägkröken och se 1987--1988 och besinna det enkla faktum -- som är min stora poäng i den här debatten -- att vi måste spara, att vi måste öka tillväxten och att vi inte har råd med skattesänkningar. Er regering, Ivar Franzén, säger att ni har råd med skattesänkningar och att det handlar om någon sorts strukturellt underskott. Ivar Franzén är road av snabbräkning, det vet jag. Varje arbetslös kostar 150 000 kronor; det är ju en rätt rejäl summa. Om vi tar bort 600 000 arbetslösa får vi väl 90 miljarder i inkomst? Underskottet ligger på 200 miljarder. Det är då bara 110 miljarder kvar. Med det perspektivet talar ni om att sänka skatterna. Det är det som är så rysligt. Om vi hade haft råd med detta hade vi kanske kunnat titta bakom kröken och hoppas. Men vi har inte råd att chansa med skattesänkningar. Ni har gjort det under många år; nu är det dags att sluta. Nu är det dags att fördela om. Man kan sänka och höja småskatter. Får ni i Centern förresten igenom miljöskatten på bensin som ni vill ha? Vi har talat så mycket om skattereformen och vem som egentligen var för och emot den. Jag börjar tycka att Vänsterpartiet är det parti som är åtminstone näst mest anhängare av den nu för tiden. Vad tycker Ivar Franzén om den bedömningen?
Herr talman! Det är just för att få en chans att skapa de 600 000 nya jobben som vi måste vidta dessa stimulerande åtgärder för investeringar och för att få det kapital som utgör grunden för de arbetstillfällena. Egentligen, Lars Bäckström, har vi inte så skilda meningar i den här frågan. Vi har olika åsikt om vilka effekterna blir. Signalerna från regeringen att skatterna måste vara finansierade uppfattar jag lika starkt. När det gäller växlingen mellan arbetsskatt och miljöskatt handlar det om att inte höja det totala skattetrycket. Som jag uppfattar regeringens politik är det inte fråga om att i nuläget göra några dramatiska skattesänkningar, utan det handlar om att omfördela. Det gäller att genom olika insatser försöka få in den skatt som vi har beslutat om här i riksdagen. När det gäller frågan om vem som är mest anhängare av skattereformen vill jag säga att jag har kvar de ståndpunkter vi hade när reformen kom till. Det fanns brister -- det finns det alltid. Jag är själv så generös att jag brukar säga att hur bra vi än är -- vare sig det gäller socialdemokrater, moderater eller vänsterpartister -- kan vi aldrig göra saker och ting så väl att det inte finns plats för viss kritik. Men vi skall vara ärliga mot oss själva och svenska folket, och också erkänna att de åtgärder vi vidtar på sikt har effekter som är så värdefulla att vi kanske har skäl att försvara att de i dag inte uppfyller alla tänkbara krav.

Herr talman! Jag minns en lektion i skolan för 32 år sedan. Vår lärare i geoteknik lämnade katedern, tog kritan och gick fram till svarta tavlan. Så sade han till oss elever: Nu skall jag förklara skillnaden mellan borgerlig politik och socialdemokratisk politik. Sedan ritade han en svagt uppåtgående sinuskurva. Därefter drog han en rak linje. Den krokiga linjen skulle vara borgerlig politik. Den raka linjen stod för socialdemokratisk politik. Ända till mitten av 1980-talet tyckte jag att den bilden stämde rätt väl. Men efter två och ett halvt år i riksdagen tycker jag inte längre så. Visst fick bilden en törn under överbryggningspolitikens dagar på 1970-talet. Men när jag upplevde överbryggningspolitiken tyckte jag att den var rätt. Herr talman! I fyra allmänpolitiska debatter har jag valt att presentera kristdemokraternas skattepolitik. I dag tänkte jag få till stånd en dialog om den krokiga linjen i socialdemokraternas oppositionspolitik. SIFO-mätningen i januari 1991 visade att socialdemokraterna kunde räkna med ett stöd i valmanskåren på ca 32 %. Den klena uppslutningen kring 1990 års regeringspolitik berodde på resultatet av 1980-talets politiska missgrepp, men också på ett missnöje med den mycket kraftiga omsvängning av politiken som bedömdes för att få Sverige på rätt väg. Jag tycker att socialdemokraterna därefter har varit mycket skickliga på att vältra över missnöjet med den då förda politiken på nuvarande regering. Man gör det med olika beskrivningar. Jag skall belysa det med några exempel från socialdemokraternas ekonomiska partimotion i år. När det gäller skatterna vill man gärna ge sken av att vi genomfört ett stort antal ofinansierade skattesänkningar. Men samtidigt summerar man på s. 16 i motionen de sänkta skatterna till 45 miljarder och de höjda skatterna till 43 miljarder. Det är alltså inte så stor skillnad. På s. 17 talar man om att höginkomsttagarna har fått stora skattesänkningar. Det har de förvisso fått, men det var genom de skattesänkningar som genomfördes av socialdemokraterna innan jag kom till riksdagen. De riksdagar jag har deltagit i har skärpt inkomstskatterna för höginkomsttagarna. På s. 2 talas det om att pensionärerna har fått höjd skatt. Lars Hedfors upprepade det påståendet. Är det verkligen korrekt? Jag skulle vilja att Lars Hedfors exemplifierar det. I krisuppgörelsen, där regering och opposition var eniga, fick pensionärerna ta en del. Men det mesta var utebliven kompensation för 1992 års prishöjningar. Är det inte i stället så att man under den nuvarande regeringen har kompenserat pensionärerna -- genom höjning av de kommunala bostadstilläggen -- för skattehöjningar i boendet, som medförde höjda hyror? talet en våldsam kapitalexport -- 250 miljarder -- till utlandet, utan motsvarande sparande i landet. Tvärtom ökade -- allt enligt den socialdemokratiska motionen -- hushållens skuldsättning med 300 miljarder på fyra år. Socialdemokraternas mycket sent påtänkta motåtgärder förändrade bilden för ett sparande. Detta sparande har ökat under nuvarande regering och befinner sig i dag på en hyfsad nivå. Detta sparande kritiseras i den socialdemokratiska motionen. På s. 11 får vi veta att bl.a. skatteavdraget för individuellt pensionssparande och begränsningen av ränteavdraget till 25 % är åtgärder som har minskat efterfrågan och ökat arbetslösheten. Är detta sant? Och är det i så fall regeringens fel? Förändringen i det individuella pensionssparandet genomfördes den 1 januari i år och har varit i kraft drygt en månad. Sänkningen till 25 % träder i kraft nästa år. Är det möjligen så att några åtgärder har påverkat arbetslösheten och konsumtionen? Det måste i så fall vara Socialdemokraternas sänkning av ränteavdragets värde från 50 till 30 %.
Herr talman! Det var en gruvlig salva. Jag noterade med stor tillfredsställelse att Harry Staaf berättade om sin gamle lärares beskrivning av skillnaden mellan borgerlig politik och socialdemokratisk politik, där den raka linjen representerade den socialdemokratiska politiken. Det var läraren i geoteknik som sade detta, och då måste det vara sant, eftersom han verkligen står på fast grund. Sedan gör Harry Staaf det som jag så ofta har hört andra göra: han lägger skulden för allt ont som händer i dag på den socialdemokratiska politiken. Får jag då bara erinra om vad som hände under vår tid vid makten. Då sjönk budgetunderskottet väldigt kraftigt, då ökade investeringarna, då ökade sysselsättningen -- arbetslösheten var nere på 1 % --, då höjdes reallönerna och då började vi sänka inflationen, genom Rehnbergavtalet. Nu har vi haft en borgerlig regering i två och ett halvt år. Det man började med att göra, mitt i brinnande lågkonjunktur, var att strama åt politiken. Det är det som har gjort att vi nu befinner oss i en mycket obehaglig situation. Jag vill också citera en person, som Harry Staaf förmodligen uppskattar, nämligen Olaus Petri. Han påstås en gång ha sagt så här: ''Man kan misslyckas med mycket, men misslyckad blir man först när man skyller ifrån sig.''

Herr talman! ''Misslyckad blir man först när man skyller ifrån sig.'' Så hård ville inte jag vara. Jag ville visa att ni socialdemokrater försöker skylla vissa saker på regeringen som ni själva är ansvariga för. Exemplen finns alltså i er motion. Jag måste säga att jag uppskattar en hel del av vad den socialdemokratiska regeringen gjorde under 80-talet. Till en del hade ni tur, och till en del var ni skickliga. Men ni begick de stora misstagen i slutet av 80-talet. Lars Hedfors talade själv om att reallönerna höjdes. Var det då rimligt att föra en politik som dessutom ökade hushållens skuldsättning? När reallönerna höjdes hade det varit ett ypperligt tillfälle att både stimulera sparandet och försöka amortera statsskulden. Det skulle ni ha kunnat göra.
Herr talman! Det var just det vi gjorde. Vi stimulerade sparandet, genom skattereformen. Vi lyckades faktiskt under vår period med konststycket att så smått börja amortera den statsskuld som hade byggts upp mellan 1976 och 1982. Det var vår stora bedrift, och den borde Harry Staaf försöka uppskatta litet grand. Harry Staaf påstod att man på den borgerliga sidan inte hade genomfört ofinansierade skattesänkningar. Jag tror inte att vi i skatteutskottet har behandlat en enda borgerlig proposition om skatter utan att vi har haft anledning att klaga på att det har varit dåligt redovisat hur åtgärderna skall finansieras. Det är väl självklart att skattesänkningarna är dåligt finansierade när budgetunderskottet växer -- annars hade detta inte upppstått.
Herr talman! Vad jag talade om var alltså att sparandet borde ha stimulerats i slutet av 80-talet. Lars Hedfors sade att skattereformen stimulerade sparandet, men det var ju 1990 och senare. Det gick alltså tre förlorade år. Sedan skedde det en kraftig överkonsumtion med lånade medel. Detta gav ökade momsintäkter. Ett lån är egentligen bara någonting som man har tagit från framtiden. På sätt och vis lånade ni momsintäkterna från framtiden utan att bokföra dem på framtiden. Det var det stora misstaget.

Herr talman! Bo Lundgren sade att han var upprörd över socialdemokratisk skattepolitik. Kjell Johanssons röst närmade sig i vissa passager i hans anförande falsett. Jag skall med några citat ur skrifterna göra ett försök att lätta upp humöret något. skrev Tage Danielsson under onsdagen den 4 AB måste få sin skatt sänkt med några tusen kronor. Annars kan han inte bereda plåtslagare Erik Karlsson arbete. Det måste löna sig för direktör Hugo Lindgren att arbeta, annars får han ingen lust att utföra allt det arbete som det innebär att ha plåtslagare Erik Karlsson anställd. Plåtslagare Erik Karlssons skattelättnad blir däremot nästan ingen. För honom lönar det sej nämligen ändå att arbeta, eftersom han, om direktör Hugo Lindgren inte finge någon skattelättnad, skulle bli friställd. Dessutom måste vi som bekant ha ett starkare försvar, och det kostar pengar, så för plåtslagare Erik Karlsson kan det tyvärr inte bli fråga om någon nämnvärd skattelindring. Om däremot direktör Hugo Lindgren får skatten sänkt, så ökas hans lust att tillverka plåt för försvaret, vilket är bra och demokratiskt. Därmed försvaras ju nämligen även plåtslagare Erik Karlsson mot anfall från öster.'' Det går en nästan obruten linje mellan denna drygt 25 år gamla moderata skattefilosofi och dagens borgerliga regeringspolitik. Förnyelsen, i den mån den över huvud taget finns, består i att blygsamma skattesänkningar för småfolket har blivit kraftiga skattehöjningar, och skattesänkningarna för de välbeställda har sin tyngdpunkt i passiva kapitalinkomster och spekulativa placeringar. Med socialdemokratisk politik får både den vanlige löntagaren och småföretagaren som investerar och bygger ut sin verksamhet lägre skatt. Skattereformen, detta Folkpartiets stolta torn, är nu totalt sönderskjuten. Reformens grundval var ju att skapa likvärdig beskattning av kapital och arbete. Denna grund är fullständigt uppriven i och med att regeringen har höjt skatten på arbete och konsumtion, medan den sänkt skatten kraftigt på kapital och framför allt aktieinnehav. Mycket talar för att höginkomsttagare blivit rejält överkompenserade genom skattereformen och att denna är kraftigt underfinansierad. Därför behövs nu en grundlig utvärdering av skattereformen, inte minst från fördelningspolitisk synpunkt. Skulle farhågorna om fördelningspolitiska orättvisor besannas måste en mer permanent höjning av skatten på högre inkomster övervägas. Johansson: Betraktar Folkpartiet, som tidigare slagits hårt för skatteneutralitet mellan arbete och kapital, sänkningarna av kapitalskatter av olika slag som tillfälliga eller permanenta? Hur kan Folkpartiet t.ex. acceptera ett återinförande av kvittningsrätten, dvs. att man åter få dra av underskott i jordbruk och företag från löneinkomster? Vilka samhällsintressen, Kjell Johansson, gagnas av att det åter blir möjligt, eller snarare lättare, att nolltaxera? Ett annat fördelningspolitiskt problem är egenavgifterna i dess nuvarande utformning. Den borgerliga regeringens beslut innebär att en löntagare med en inkomst på 14 000 kr per månad redan nästa år kommer att få betala ca 6 600 kr i avdragsgilla egenavgifter. Som bl.a. RRV:s undersöknings visat får egenavgifterna i sjuk och arbetslöshetsförsäkringarna en helt oacceptabel fördelningsprofil. Denna förskjutning av betalningsbördan från högre till lägre inkomsttagare är från vår synpunkt helt oacceptabel. Om egenavgifter, som ju egentligen inte är något annat än rena skatter, över huvud taget skall finnas kvar som ett inslag i finansieringen av våra socialförsäkringar, måste de ha en solidarisk fördelningsprofil, dvs. tas ut efter ekonomisk bärkraft. Är Folkpartiet, och för all del också Centern och kds beredda att medverka till att egenavgiften utformas som en icke avdragsgill nettoavgift av rätteviseskäl, lika för alla? Nu har det gått så långt att även Sveriges biskopar ser sig föranlåtna att ta upp, kommentera och kritisera regeringens omvända fördelningspolitik. Det borde väl vara något som åtminstone får kds ledamöter att en aning höja på ögonbrynen. Med hänvisning till första Mosebok skriver biskoparna bl.a. följande: ''När Josef genom sin betrodda ställning fick möjlighet att planera för hushållningen med Egyptens tillgångar byggde systemet på mat för alla. Inte genom tillväxt, med tanke på den väntade knappheten i framtiden, utan genom delande. Under sju goda år togs en femtedel undan och lades till förråden för en jämn fördelning under de förväntade sju magra åren. Det var ett planekonomiskt ansvarstagande för hela folkgemenskapen som räddade landet i ett läge där fria marknadskrafter hade varit förödande för folkflertalet, om än också säkert mycket inkomstbringande för några få. Exempel på det senare finns både från vår egen samtid och i tidigare århundraden.'' Just det! Och för att än en gång citera Tage Danielsson: ''Den här konstiga filosofin om att det måste löna sej mera för somliga att arbeta än för andra verkar direkt vissen, för att inte säja avsågad.''
Herr talman! Bengt Silfverstrand tar upp två saker: Om jag inte minns alldeles fel kritiserade biskoparna den kapitalistiska ordningen och fördelningen av resurserna främst i u-länderna. Sverige gör väl ändå sitt bästa för att fördela utvecklingsbistånd till dessa länder? Vad gäller rikshushållaren Josefs system, bör man observera konsekvenserna av det. Under de sju goda åren samlade man säd, för att ha säd under de förväntade dåliga åren. Men det står också vad som hände. Farao var den som samlade in säden. Sedan såldes den till medborgarna. När medborgarna inte längre hade pengar att köpa säd för, fick de sälja sig som slavar till Farao. De blev alltså slavar i ett statssystem. Att hamna i en sådan situation är mycket allvarligt.
Herr talman! Låt oss inte fördjupa oss i det här resonemanget! Men låt oss konstatera det som Harry Staaf säkert är medveten om, nämligen att poängen är det märkliga i att ett parti som i valrörelsen så varmt och för många trovärdigt talar om rättvisa -- man säger att man inte skall samla mask och mal som förtär utan verkligen så vakt om och hjälpa de behövande i olika sammanhang -- inte gör det. Det finns riksdagsledamöter från kds som nu insett att kds inte var det parti som man skulle satsa på om man kämpar för rättvisa. De har också tagit sin mats ur skolan, eller är åtminstone på väg att göra det. Det är anmärkningsvärt att ett parti som kds som har rättvisa som ett honnörsord kan sitta tillsammans med moderater i en regering och till hundra procent stödja denna orättvisa skattepolitik. Man tar från de behövande, försämrar ersättningsnivåerna i försäkringssystemet, samtidigt som man delar ut gåvor till ren spekulation. Man delar inte ut till arbetare och företagande, vilket vi socialdemokrater vill göra. Det har vi lagt fram förslag om. Att återinföra möjligheten att nolltaxera vore värt en kommentar från Harry Staaf. Hur kan man på ett så dåligt sätt leva upp till sin politiska retorik?
Herr talman! Det är en viss fördel om folk håller sig till sanningen när man debatterar med dem. Mig veterligen har ingen riksdagsledamot i kds tänkt lämna partiet och avsvärja sig partiets politik. Däremot tror jag att Bengt Silfverstrand har uppfattat situationen precis rätt när han säger att kristdemokraterna arbetar för rättvisan; det försöker vi faktiskt att göra. Vad gäller att dela med sig, vill jag erinra om att vår biståndsminister Alf Svensson aktivt bidragit till att höja biståndet. Det kan man också utläsa av denna budget. Det har också försports mig -- jag vet dess värre ej om det är sant -- att det vid krisuppgörelsens överläggningar var Silfverstrands parti som ville gå oerhört hårt fram när det gällde att dra ned på biståndet.
Herr talman! Det finns företrädare för kds i riksdagen som har varit så pass rakryggiga och hederliga att de med tanke på vad som hänt på sjukvårdsområdet har erkänt att det inte var alls den politik som de tänkt sig att kds skulle vara med och administrera. Det är ett erkännande så gott som något. Kds arbetar för rättvisa. Vilka konkreta resultat när det gäller skattepolitiken, Harry Staaf, har detta tagit sig uttryck i i riksdagen? Är det rättvist att höja skatten på arbete och delvis på arbetande kapital och samtidigt sänka skatten på aktieägande och aktievinster? Är det det som kds menar med rättvisa? Det är i så fall en mycket märklig tolkning som varken stämmer överens med biskopsbrev eller med hur vanligt enkelt folk resonerar.
Herr talman! Jag skall göra så gott jag kan för att svara på de frågor som Bengt Silfverstrand ställde. Jag börjar med frågan om skatteneutraliteten mellan arbete och kapital. Jag rekommenderar Bengt Silfverstrand att läsa Erik Åsbrinks svar till mig vid en utfrågning om skattereformen innan den genomfördes. Jag ställde frågan om huruvida kapitalbeskattningen kunde behållas i detta skick. Fritt tolkat sade Erik Åsbrink: Det är en mycket svår fråga. Det internationella beroendet är mycket stort och frågan måste följas mycket noggrant. Han sade också att han var beredd att i en framtid se över detta -- tror jag med reservation för mitt dåliga minne. På frågan om huruvida den kapitalbeskattning som nu införs skall bli permanent eller ej vill jag säga att den självfallet kan komma att ändras i detalj. Men inriktningen att dubbelbeskattning skall avskaffas har Folkpartiet stått för under många år. Förslaget nämndes t.o.m. vid något enstaka tillfälle under diskussionerna om skattereformen. Det nämndes mest på skämt, eftersom vi begrep att det inte var lönt att tala med socialdemokraterna i denna fråga. Vad gäller kvittningsrätten har Bengt Silfverstrand fått något om bakfoten. Det är inte alls omöjligt att i dagens skattesystem nolltaxera. Man kan göra det under förutsättning att man har inkomst i en förvärvskälla utan inkomst i en annan. Om utgifterna för inkomstens förvärvande är lika stora som inkomsten, blir inkomsten noll. Det vi nu åsyftar är att vid två förvärvskällor med förluster i den ena och inkomster i den andra medge kvittning under förutsättningen att det handlar om att starta nya företag. Jag tror att Bengt Silfverstrand håller med mig om att det i dag är ganska väsentligt att nya företag startas. Denna möjlighet, denna fördel, får man under fem år.
Herr talman! Nej, Kjell Johansson, jag har inte fått detta om bakfoten. Jag kan konstatera att efter det att skattereformen infördes och man likställde beskattning av kapital och arbete minskade den skatteplanering och nolltaxering kraftigt som tidigare var mycket vanlig. Nu återfår man en kvittningsrätt, vilket under alla förhållanden innebär att man ökar möjligheten att spekulera och skatteplanera. Därom torde det inte råda något tvivel. Kjell Johansson försäker slingra sig i frågan om huruvida Folkpartiet står fast vid principen om likvärdig beskattning av kapital och arbete eller inte genom att hänvisa till internationella förhållanden. Efter det att skattereformen infördes med de skattesatser som då åsattes bl.a. kapital fick vi ur internationell synpunkt en mycket konkurrenskraftig företagsbeskattning. Jag satt med i Företagsskatteutredningen. Folkpartiets representant var på varje punkt överens med socialdemokraterna om att det här var rimligt. De som försökte företräda särintressena i den skatteutredningen var faktiskt Moderaterna och LRF. De lade fram förslag som skulle innebära att om det var fråga om en vanlig svensk herrgårdsost innan skattereformen så skulle det bli en schweizerost med ungefär tio gånger så många hål efteråt. Vid det tillfället stod Folkpartiet rycken. Sedan kom Folkpartiet med i en borgerlig regering, och då gav man upp de här viktiga principerna. Kjell Johansson svarade inte på frågan om hur han ser på egenavgifterna? Skall vi ha kvar nuvarande orättvisa fördelning av egenavgifterna eller är Kjell Johansson beredd att medverka till ett nettoavdrag på det sätt som jag beskrev?
Herr talman! Det är helt riktigt att jag inte hann med alla frågor, eftersom min taletid tog slut. Det skulle möjligen ha gått om jag hade fått dem i förväg. Nej, jag har inte försökt slingra mig när det gäller det internationella beroendet. Det var Erik Åsbrink som talade. Jag har aldrig haft förmågan att få mina åsikter uttryckta genom hans mun. Det var hans svar som jag relaterade till. Det är inget som helst tvivel om att man nu kan skatteplanera och kanske t.o.m. nolltaxera. Med de otroligt rigorösa bestämmelser som är fogade till möjligheten att kvitta avdrag för förluster när man startar ett företag mot inkomst av tjänst tror jag att det blir ytterligt svårt att hitta någon möjlighet att skatteplanera i det avseendet. Frågan om egenavgifterna är mycket intressant. Bengt Silfverstrand kommer med en mycket intressant öppning. Han vill att egenavgifterna skall följa inkomsten. Ni har ju drivit linjen att det skall finnas ett tak. Man skall betala avgifter men man skall inte ha någon förmån av dem. Om ni har ändrat er på den punkten, så vill inte jag här stänga möjligheten att i en framtid finna andra lösningar än dem vi har i dag.
Herr talman! Det finns självfallet vissa möjligheter att skatteplanera även i dagens system. Ett helt vattentätt system bör vi ur demokratisk synpunkt aldrig ha. Däremot finns det ingen anledning att luckra upp skattesystemet ytterligare genom att införa en kvittningsrätt som kommer att medföra ökad skatteplanering. Kjell Johansson måste vara medveten om problemen att kontrollera kvittningsrätten. Efter många år i skatteutskottet måste han ha en viss erfarenhet av det. Vi får inte heller glömma bort att vi på nytt skall införa ett besvärligt byråkratiskt system för kontroll. Så till egenavgifterna. I pensionsarbetsgruppen har man från Folkpartiets sida redan varit med om att kompromissa. Man har accepterat att man även tar ut avgifter över det s.k. taket. Vari ligger det orimliga, Kjell Johansson? Det är väl rimligt att de som har de största möjligheterna, de som är de bäst ställda och de som har högre inkomster också får vara med och betala solidariskt till dem som har det sämre ställt? Som det nu ser ut -- det var utomordentligt bra att Riksrevionsverket kom med den här bekräftelsen just nu -- håller vi på att skapa ett skattesystem och ett avgiftssystem i Sverige som innebär att man vältrar över skattebördan från personer med högre inkomster till personer med lägre inkomster. Detta sker i en tid då vi har fyra borgerliga partier i regeringsställning. Folkpartiet som tidigare var så aktivt på skatteneutralitetens område är nu helt med på den moderata orättvisa skattepolitikens skuta.

Herr talman! Hur väl ett samhälle fungerar speglas i barnens levnadsvillkor. I Sverige har vi länge fört en politik för att ge alla barn en trygg och utvecklande uppväxt. Den här politiken har gett resultat. En rad internationella studier visar att barn -- och kvinnor -- i Sverige mår bättre och utvecklas bättre än barn någon annanstans i världen. Födelsetalen är bland de högsta i industrivärlden -- trots att nästan alla småbarnsmammor arbetar -- just därför att vi har funnit en modell som fungerar för hur kvinnor och män skall kunna kombinera föräldraskap med yrkesarbete och medborgarskap. En av dessa studier visar att det inte finns något land där barn fått eller får så mycket tid och uppmärksamhet från vuxna -- såväl föräldrar som andra vuxna -- som Sverige. Det var just det som var meningen med föräldraförsäkringen, barnomsorgen, skolreformerna, kultur och fritidspolitiken. Men nu angrips allt detta. Regeringen kallar sina åtgärder för en ''valfrihetsrevolution''. I verkligheten minskar valfriheten, medan segregationen ökar och allt fler barn far illa. Privatiseringen forceras fram, och resurserna till den offentliga verksamheten minskar. En undersökning av ''betalade'' över 40 % av besparingarna i kommunerna 1993. I en annan undersökning, som den socialdemokratiska riksdagsgruppen gjort i 13 kommuner med 1,5 miljoner invånare, redovisas med förfärande tydlighet hur den omvända Robin Hood-politik, som i dag drar fram över landet, går ut över barnen -- och särskilt de mest utsatta och sårbara barnen. I de kommuner och kommundelar där det finns flest barn med behov av mycket och aktivt vuxenstöd för att de skall få en chans till ett bra liv, är också den andel vuxna som är helt eller delvis beroende av socialhjälp särskilt stor. Den gruppen ökar lavinartat på grund av arbetslösheten. Därför tas nu allt större andel av resurserna i dessa områden från verksamheter för barnen till socialhjälp åt arbetslösa vuxna. Kvaliteten sjunker i kommunernas barnverksamheter. Det blir allt färre vuxna kring barnen. Skyddsnäten brister. Resursstarka föräldrar flyttar från området eller tar sin peng och sina barn och sätter dem i privata alternativ. Kvar blir de barn som behöver mest, men nu får minst i en sorts ''de bortvaldas segregation'' som börjar bli verklighet i Sverige. Klassamhället är på väg tillbaka -- och det syns tydligast i barnens villkor. Sverige var ett av de första länderna som skrev på 1990. Konventionen slår fast att varje land är skyldigt att efter måttet av sin förmåga göra sitt yttersta för att säkerställa goda levnadsvillkor för barnen. Större krav ställs med rätta på nationer med större resurser. Vårt land befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Men ingen kan försvara att detta så hårt skall drabba barnen! I Carl Bildts och Bengt Westerbergs Sverige lever vi inte upp till FN:s barnkonvention. I Carl Bildts och Bengt Westerbergs Sverige är man i full färd med att förstöra den unika familjepolitiken, som är till för att ge barn, kvinnor och män ett bättre och rikare liv. Vi socialdemokrater tänker göra allt för att bekämpa den politiken! Vi säger nej till varje form av vårdnadsbidrag! Och vi tänker omedelbart riva upp ett eventuellt beslut om vårdnadsbidrag, om vi vinner valet. Vi säger nej till alla former av pigavdrag! Vi tänker inte medverka till att kvinno och vårdarbeten görs till andra klassens jobb som man inte kan försörja sig på som en fri och självständig människa. Vi säger nej till lagar och regler som ytterligare skulle försvaga kvinnornas ställning på arbetsmarknaden i ett läge där kvinnor redan diskrimineras därför att de kan behöva vara barnlediga eller hemma med sjukt barn. Vi socialdemokrater vill stärka kvinnornas ställning i politik och arbetsliv samt männens roll och ansvar i hemmet. Därför vill vi ha en bra föräldraförsäkring med pappamånad. Vi vill stärka skyddsnäten kring barnen. Därför prioriterar vi insatser för barnen i vårt budgetalternativ. Vi har under stor vånda tagit beslutet att sänka ersättningen i föräldraförsäkringen till 80 %. Men de resurser som då frigörs skall inte användas till att täcka kostnaderna för vårdnadsbidraget eller budgetunderskottet. De skall gå till de verksamheter som är viktiga för att varje barn skall få den bästa starten i livet. Vi föreslår att de 20 000 personer som varslats om uppsägning skall få behålla sina jobb. Det handlar framför allt om kvinnor som arbetar med vård och omsorg. Vi föreslår ett socialt inriktat ROT-program på 4 miljarder kronor för upprustning, handikappanpassning och allergisanering av bostäder i barnrika områden från miljonprogrammet. Vi föreslår att 10 miljoner kronor satsas på konstnärlig utsmyckning i bostadsområden. Vi vill att ytterligare 4 000 elever skall få ett tredje gymnasieår. Vi vill inte bara gå med på begränsningar i hemspråksundervisningen. Vi lägger fram ett särskilt barnkulturprogram på drygt 22 miljoner kronor och föreslår att 2 miljoner kronor skall anslås till barn och ungdomsorganisationer som arbetar med barn till flyktingar och invandrare. Vi anslår 65 miljoner kronor för särskilda kulturinsatser för barnen. Herr talman! Så visar vi socialdemokrater att vi särskilt i hårda tider när det är ont om resurser vill värna skyddsnäten kring barnen!

Herr talman! Jag har många gånger förundrats över regeringens handläggning av riksdagsbeslut och utskottsskrivningar. Riksdagen fastställer utskottsbetänkandenas hemställanpunkter. I vissa fall sker det efter omröstning. Detta skall så att säga utgöra en beställning till regeringen att verkställa fattat beslut. Kommer en motion till ett utskott från s.k. fel håll har den liten chans att tränga igenom -- oavsett innehållet. Man har avskärmat verkligheten, dvs. de människor som berörs av besluten, och ser mera till politiken. Är motionen alltför bra -- dvs. den skulle egentligen ha lett till en hemställanpunkt -- kan man klara sig undan detta genom s.k. positiva skrivningar i utskottets betänkande. Utskottets mandat, som bygger på sittande regering, har i uppgift att få igenom propositionen i ograverat skick. Propositionen är nämligen det allra bästa! Det skall erkännas att utskottet i vissa sällsynta fall gör misstag och släpper igenom en motion. Då föreligger alltid någon bakomvarande politisk taktik. Men var kommer då människan in i bilden? Det är människan som det hela egentligen handlar om. Speciellt inom området socialförsäkringar kan preferensen för partipolitiken slå hårt och orättvist. Människan kommer många gånger i andra hand. Ett typexempel där politik går före människan är försämringen för långtidssjukskrivna. Den 1 juli 1993 sänktes deras sjukpenning till 70 %. Detta var en krisuppgörelse mellan regeringen och Socialdemokraterna. Motivet var ursprungligen att spara pengar åt staten. När man närmare synade krisöverenskommelsen kom man underfund om att detta inte skulle göra några besparingar. I stället skulle en ''morotseffekt'' skapas. Genom s.k. medicinsk rehabilitering skulle de drabbade kunna komma upp till 80 % -- de skulle få ett incitament för en aktiv rehabilitering. När detta betänkande gick igenom riksdagen anförde jag bl.a.: Med de konstateranden som utskottet gör i sin skrivning borde även denna proposition egentligen ha rönt samma öde som den som föreslog höjd pensionsålder -- dvs. avslag. Grunden för mitt påstående var att utskottet bl.a. enhälligt konstaterade att besparingarna -- om det nu blir några -- kommer att bli blygsamma i förhållande till vad som tidigare beräknats, att ställningstagandet kan påskynda en förtidspensionering och att de som redan har det svårt kommer att drabbas ytterligare. Varför då stödja utskottets betänkande som vi inom Ny demokrati var så kritiska mot? Jo, det kunde ligga en hel del i att individen självmant vill påskynda sin rehabilitering där möjlighet föreligger samt att utskottet hade förmänskligat propositionen genom att uttrycka att en enskild person som vill ha rehabilitering och inte kan få sådan heller inte skall få kompensationsnivån nedsatt till 70 % samt att regeringen -- och detta är det viktigaste -- snarast skall utvärdera effekterna av nivåsänkningen till 70 %. Dessutom betonade jag särskilt: Det enda jag har emot denna sista skrivning är det synnerligen diffusa begreppet ''snarast möjligt''. Trots att det hade informerats mig att ett sådant uttryck till regeringen innebär mycket hög prioritet skulle jag med tanke på ärendets känslighet samt den orättvisa som kan uppstå hos de drabbade hellre ha sett tidpunkten fastställd till riksdagens första arbetsmånad hösten 1993, dvs. vecka 40. Vid denna tidpunkt borde utvärderingen vara klar för utskottets bearbetning. Tyvärr måste ju en utvärdering ta sin tid -- det förstår vi alla. Men fyra fem månader borde vara tillräckligt i ett så här känsligt ärende. Detta framförde jag i plenum för drygt nio månader sedan! Vad har då hänt för de långtidssjuka som av ett diffust politiskt beslut har drabbats av en tioprocentig nivåsänkning i sjukpenningen, vars effekt noga skulle följas upp och snarast möjligt utvärderas? Då jag i mitten av november frågade sjukvårdsministern vad som hade hänt med utvärderingen fick jag till svar: Det har gått för kort tid för att en meningsfull utvärdering skall kunna ske.

Hur lång tid kommer det därefter att ta för regeringen att rätta till detta felaktiga beslut som alla känner till men som regeringen tydligen kommer att känna till först till hösten? Ny demokrati har agerat och motionerat om en återgång till de ursprungliga 80 procenten. Utskottsskrivningar av typen ''angeläget att följa upp och snarast möjligt utvärdera'', ''förutsätter att frågan skyndsamt blir föremål för prövning'', ''angeläget att denna fråga behandlas med förtur'' etc. är egentligen bara tomt prat. Herr talman! Jag anser att då besluten rör människor som redan har det mycket svårt, dvs. sjuka och invalidiserade, får politiska skrivningar och beslut inte bara vara tomt politikertugg. Jag kräver, och kommer att verka för, en ändring i denna fråga.

Herr talman! Det svenska generella välfärdssystemet har varit någonting som Sverige har kunnat vara stolt över. Det har varit god reklam för landet. Det har varit något som har använts som en förebild för andra länder som har velat bygga upp ett rättvist och demokratiskt samhälle. Alla bekänner sig mer eller mindre till det generella välfärdssystemet. Men den bild av detta välfärdssystem som framträder för offentligheten är rätt skamfilad. I ett generellt välfärdssystem ingår det en sjukvård som är tillgänglig för alla till låg kostnad och som man kan lita på. Man kan lita på att man får god teknisk vård och att man får god omvårdnad. Den bilden håller på att rämna nu. Medierna -- TV, radio och tidningar från olika delar av landet -- är fyllda med bilder på och reportage om överbelagda sjukhusavdelningar. Det är patienter med svåra sjukdomar som ligger trångt, som ligger i korridorerna, som ligger i sköljrum. Det förekommer uttalanden från läkare som betonar att situationen är ohållbar. Annan personal säger att det bara är spring. Det är bara det mest nödvändiga man hinner med och knappt det. Omvårdnaden, den viktiga delen av en mänsklig och effektiv sjukvård, får stå tillbaka. Det här beskrivs av regeringen, bl.a. av Bo Könberg, som om det huvudsakligen var ett administrativt problem. Man kan inte använda de resurser man har ute i landstingen på ett korrekt sätt. Man kan inte göra prioriteringar. Jag tror att det är en orättvis beskrivning av situationen. Det har gjorts stora insatser för att rationalisera den svenska sjukvården. Den är effektiv och billig. Frågan är om man inte har passerat smärtgränsen vad gäller besparingar och administrativa lösningar på de problem man står inför. Vår uppfattning i Vänsterpartiet är att det behövs resurser, framför allt till personalförstärkningar, för att klara de problem som vi står inför nu. Vår uppfattning, som får stöd av fakta, är att detta inte är fråga om akuta problem som uppstått tillfälligt. Det är belastningar som kommer att finnas framöver. Därför har vi i vår budget satt av pengar för ökade insatser till kommunerna och landstingen, för att de skall klara de nödvändiga kostnader som de måste ta för att öka personalen och återupprätta en väl fungerande sjukvård. Vi anser att de reformer, t.ex. husläkarreformen, som har genomförts av regeringen inte är ett bra sätt att effektivisera sjukvården på, utan snarast utgör en fördyring och en ineffektivisering av sjukvården. Birgitta Dahl tog i sitt anförande upp barnens situation. Det är nödvändigt att vi har en välfärdspolitik där det går att förena föräldraskap och yrkesverksamhet för män och för kvinnor. Den stora reformen på familjepolitikens område som regeringen föreslår i årets budget, införande av vårdnadsbidrag, är ett steg i motsatt riktning. Det är en signal till föräldrarna, till kvinnorna i första hand, att de skall hålla sig hemma och borta från arbetsmarknaden. Det är inte en reform som ökar valfriheten om man ser på samhället som helhet. Det är snarast en reform som minskar valfriheten och försvårar jämställdhetsarbetet i samhället. En viktig och bra del i regeringens politik är det arbete man har bedrivit för att följa upp Handikapputredningens förslag. Det är nödvändigt att vi går vidare med de generella insatserna, att vi skapar ett samhälle som är tillgängligt för alla. Jag välkomnar förslagen om handikappombudsman. Jag välkomnar de förslag som går vidare. Handikapputredningen har aktualiserat ett par saker som är mer principiella. Det gäller att skapa rättigheter för medborgarna. Vi inför rätten till vissa speciellt definierade förmåner i LSS-lagen. Beslutet om rättighet till barnomsorg är också ett steg i rätt riktning. Jag tror att det är nödvändigt att fortsätta ett arbete där man ökar och stärker individernas rättigheter när man samtidigt gör de sociala insatserna och välfärdssystemet mer flexibla och mer anpassade för individernas direkta personliga behov.

Herr talman! Ämnet för den här debatten är välfärdspolitik. Med välfärdspolitik menar många av oss det samhällsbygge som ägt rum och som kallas för välfärdsstaten. I den inkluderas enligt min uppfattning två tunga delar. Den ena är att vi skall ha en bra skola, bra barnomsorg, bra sjukvård och bra äldreomsorg till låga eller inga avgifter, så att de står öppna för alla som behöver. Den andra är att ha välutvecklade och klokt uppbyggda socialförsäkringssystem av olika slag. Snart har det gått två och ett halvt år sedan den nuvarande regeringen tillträdde. Det finns anledning att i en debatt av den här typen försöka summera litet grand vad som har hänt under de åren. Är det så, som man brukat varna för från socialdemokratiskt håll och Vänsterpartihåll, att en borgerlig regering skulle leda till en rasering av välfärden? Inom sjuk och äldrevården, som jag tänkte uppehålla mig vid vad gäller själva den offentligfinansierade servicen som en del av välfärdsstaten, har det ägt rum en intensiv reformverksamhet under senare år. Samtidigt har vi genomlidit den värsta ekonomiska krisen på två generationer i vårt land, en period där bl.a. våra gemensamma producerade tillgångar har minskat. Om man ser på det reformarbete som har bedrivits sedan slutet av 80-talet, nästan jämt pådrivet från borgerligt håll, har det handlat om sådana saker som att kraftigt öka valfriheten inom den offentligt finansierade sjuk och äldreomsorgen. Det har handlat om att se till att de operationsköer som i decennier har plågat svensk sjukvård mycket kraftigt har reducerats och på många håll helt försvunnit. Det har handlat om att bygga ut en ordning i vår primärvård som innebär att alla de i vårt land som vill ha en direkt personlig kontakt med en allmänläkare eller en person med motsvarande utbildning skall få den möjligheten -- husläkarsystemet. Just nu handlar det om att vi inom regeringskansliet förbereder förslag om en förbättring av den svenska psykiatrin. Samtidigt som dessa reformer har genomförts har, som jag nämnde, samhällsekonomin sviktat och resurserna till sjukvården minskat något. Det finns förstås många hundratusen, för att inte säga miljoner bilder av svensk sjukvård. Varje år äger det rum kanske 25 miljoner kontakter mellan medborgare som söker hjälp och vårdpersonal som på olika sätt försöker ge den hjälpen. Det finns förstås alla möjliga bilder att hämta från den mångskiftande verkligheten. En del av de här sakerna går att mäta, exempelvis köerna till operationer. Det råder inget tvivel om att situationen är avsevärt bättre än den någonsin har varit förut. Antalet medicinskt färdigbehandlade på våra sjukhus är i dag avsevärt färre än bara för några år sedan. Inom andra delar är det förstås mycket svårare att veta hur det ser ut. Det har redan nämnts i dagens debatt att vi på senare tid har fått rapporter om att det uppstått problem här och var efter den positiva utveckling som ägde rum under 1992 och början av 1993 beträffande möjligheterna för kommunerna att ta sitt ansvar genom den s.k. ÄDEL-reformen. Det råder förstås inget tvivel om att en del av larmrapporterna från det senaste årsskiftet haft att göra med en extremt hög belastning. Den har i sin tur haft att göra med den influensatopp som rådde, som förstås har slagit hårt när det gäller både personalens möjligheter att vara på sina arbetsplatser och att ett ökat antal oftast äldre patienter har behövt hjälp. Men det finns tecken som tyder på att det kan finnas någonting mer som är problematiskt. Regeringen har i dag gett i uppdrag till Socialstyrelsen att tillsammans med Landstingsförbundet och Kommunförbundet under tre månader, fram till mitten av maj, gå igenom situationen, inte bara på de internmedicinska klinikerna, utan inom allt som har att göra med vårdkedjan för de äldre. Man skall undersöka hur det fungerar ute i verkligheten på sjukhemmen, studera hur samarbetet mellan kommuner och landsting fungerar, hur det går med utbyggnaden av gruppbostäder för åldersdementa m.m. På grundval av den genomgången får vi förstås överväga vilka beslut som bör fattas. Rolf L Nilson nämnde i sitt inlägg att jag skulle ha beskrivit alla problem inom sjukvården som rent administrativa. Så är det förvisso inte. Om jag trodde att de bara vore administrativa skulle jag inte ha lagt fram förslaget om att göra en genomgång av detta, vilket regeringen antog i dag. Däremot kan man -- det kan nog bekräftas av alla som har varit ute och tittat på verkligheten i svensk sjukvård -- med likartade resurser uppnå mycket olika resultat, inom detta område som inom all annan mänsklig verksamhet. Det finns förstås all anledning att sprida goda exempel. Ett av de goda exemplen har jag besökt tidigare i dag. På ett av Stockholmssjukhusen, S:t Görans sjukhus, har man mycket målmedvetet satsat på att förbättra samarbetet mellan de geriatriska klinikerna och primärvården, husläkarna, för att patienterna skall kunna få bättre hjälp. Många gånger när vi ser bilder från akutsjukvården och hör akutsjukvårdsläkare uttala sig får man intrycket att eftersom problemen ibland finns på akutsjukhusen måste lösningarna också finnas på akutsjukhusen. Jag tror att det ofta är fel, inte alltid, men ofta finns lösningarna att söka någon annanstans. Inom socialförsäkringsområdet har det under den här mandatperioden skett omfattande förändringar. Vi har försökt att se till att sjukförsäkringssystemet både går ihop och att det samhällsekonomiskt är utformat på ett sådant sätt att vi inte får en onödigt hög sjukfrånvaro. Det mesta tyder nu på att det reformarbetet har varit framgångsrikt. Inom arbetsskadeförsäkringen har vi vänt ett gigantiskt hotande tresiffrigt miljardunderskott under det här decenniet till någonting som ändå betyder att det ackumulerade underskottet inte ökar. Inom läkemedelsförsäkringen har vi infört ett referensprissystem. Det kommer att spara skattebetalarna kanske en halv miljard om året genom att vi för likvärdiga läkemedel bara betalar de som är billigast. Arbetsmarknadsministern har lagt fram förslag om reformering av arbetslöshetförsäkringen, vilket delvis har antagits av riksdagen. Delvis skall riksdagen återkomma till detta under våren. Vad gäller det kommunala bostadsstödet till våra pensionärer har det skett förändringar i två etapper på sådant sätt att de människor i vårt land som har behövt det särskilda kommunala bostadstillägget för att slippa gå till socialkontoret på drygt ett år har minskat från ca 40 000 pensionärer till i dagsläget 12 000--13 000 pensionärer. Det gläder mig speciellt att det andra steget i den reformen helt nyligen kunde antas i mycket bred enighet här i riksdagen. Jag tror att det bara var Vänsterpartiet som gick emot. De övriga partierna ställde upp bakom regeringens förslag. Inom tandvården har regeringen lagt fram en proposition till riksdagen. Att döma av det som har hänt under den allmänna motionstiden finns det hyggliga förutsättningar för att vi skall kunna få en brett förankrad tandvårdsreform. Ett av dess syften skulle vara att ytterligare stimulera det förebyggande arbetet på tandvårdsområdet och att även spara pengar i tandvårdsförsäkringen. Min förhoppning är att detta förslag skall kunna antas i bred enighet här i riksdagen under våren. Herr talman! Den helt dominerande socialförsäkringen i vårt land, och jag tror i de flesta länder, är den som har med pensionen att göra. Alla de andra försäkringarna som jag nu har nämnt uppgår sammantaget till mindre belopp än den svenska folkpensionen och ATP:n gör. Regeringen uttalade i samband med sitt tillträde att den hade ambitionen att söka samförstånd på alla de områden där det var möjligt, men framför allt på tre områden: Europapolitiken, författningsfrågorna och behovet av en pensionsreform. Vad gäller pensionsreformen strävade vi alltså efter en sådan bred enighet. Vi ville göra det genom att reformera pensionerna på tre väsentliga punkter. Det var punkter där vi uppfattade att vi och den socialdemokratiska oppositionen var överens, nämligen att få in mer av en koppling mellan avgifter och förmåner i systemet, att se till att det fanns fler inslag av långsiktigt sparande och att göra systemet mer följsamt till samhällsekonomin, alltså mer stabilt och tryggt jämfört med ett system som inte är följsamt. Det är förstås mycket glädjande att vi för några veckor sedan har kunnat redovisa en bred enighet mellan de fyra regeringspartierna och Socialdemokraterna om en reformering som tar hänsyn till alla de här tre punkterna. Nu skall förslaget ut på en bred remiss. Sedan hoppas jag på en omfattande diskussion där många människor som är intresserade av dessa frågor kan ta del av förslaget och diskutera det. Sedan får vi från de fem partierna mötas igen för att kunna ta fram ett slutgiltigt förslag till riksdagen. Där är min förhoppning att vi skall kunna få ett bra riksdagsbeslut före sommaren. Herr talman! Tvärtemot den nidbild som ibland har målats upp från socialdemokratiskt håll och Vänsterpartihåll har den nu sittande regeringen under sin tid ägnat sig åt att utveckla och bevara välfärdsstaten.

Herr talman! Jag måste säga att jag håller med dem som tidigare har sagt att regeringen försöker beskriva verkligheten med någon sorts byråkratiskt icke-språk. Verkligheten i Sverige i människors vardagsliv i dag är inte att det går framåt på välfärdsområdet. Vi har 600 000 öppet arbetslösa och 500 000 förtidspensionärer. Vi har mer än 200 000 barn som lever i familjer där minst en av föräldrarna är arbetslös, med allt vad det innebär inte bara i fråga om försämrad ekonomi utan över huvud taget väldigt svåra familjeförhållanden. Det i sin tur innebär med den politik som förs runt om i landet, både regeringens politik och borgerliga kommunmajoriteters politik, att man rycker pengar från viktiga verksamheter och dessutom behöver använda mer och mer av pengarna till att försörja arbetslösa som skulle ha behövt ett jobb. Förfärligt många barn, gamla, sjuka och handikappade far illa. I den här situationen ägnar sig regeringen dessutom åt att sänka skatterna med 20 miljarder för de 5 000 rikaste familjerna i Sverige, att genomföra husläkarreformen som kommer att ge sämre vård till en högre kostnad och att genomföra ett vårdnadsbidrag som kostar 6 miljarder och kommer att innebära ett mycket stort hot mot både barnen och jämställdhetspolitiken. Verkligheten för de människor jag talar om är mycket fjärran den glättade bild som nu Bo Könberg och tidigare andra representanter för regeringen har gett av dagens Sverige. Det går inte att tala om arbetslösheten och den ekonomiska krisen som om de vore någonting som man inte har med att göra. Det är er politik som har förvärrat och fördjupat krisen.
Herr talman! Birgitta Dahl verkar hellre vilja diskutera arbetslöshetsfrågorna än de frågor som jag tog upp i mitt inlägg. Jag har ingenting emot att diskutera dem, och de hör förvisso på ett mycket centralt sätt till välfärdspolitiken, självklart. Om man har en hög arbetslöshet i ett land, som vi för närvarande har, påverkar det välfärden och de människor som drabbas av den. Den påverkar naturligtvis statsfinanserna av alla de möjliga slag. Med tanke på att det under den allmänpolitiska debatten är avsatt tid för just arbetsmarknadspolitik har jag för min del inte gått närmare in på den. Men det är lätt att instämma i att detta utgör en viktig del av välfärdspolitiken. Det som bekymrar mig litet, och bekymrat mig vid tidigare diskussioner med Birgitta Dahl, är att hon helt och hållet avsvärjer sig ansvaret för det läge som vi befinner oss i. När den nuvarande regeringen tillträdde för snart två och ett halvt år sedan utmålades läget av representanter för den dåvarande regeringen, där Birgitta Dahl satt med, som att vi var precis på väg till en vändpunkt och att det pekade rakt uppåt i den svenska ekonomin. Så blev inte fallet. Detta gör att vi förstås har haft det oerhört bekymmersamt med att under dessa två och ett halvt år både försöka få ordning på svensk ekonomi och försvara välfärdssystemen. Det vi har genomfört vad gäller välfärdssystemen -- det känner Biritta Dahl väl till -- är att regeringen har försökt att se till att upprätthålla välfärdssystemen och lyckats med det. Vi har sänkt ersättningsnivåerna. På flera punkter förefaller det numera som att Socialdemokraterna delar vår bedömning att de nya nivåerna är mer realistiska än de gamla.
Herr talman! Jag funderade över mycket noga vad jag skulle tala om i dag. Jag skulle naturligtvis kunna diskutera socialförsäkringens teknikaliteter med Bo Könberg eller pensionsreformen. Jag ägnar många timmar varje vecka åt det både på min kammare och i samtal med andra. Men det som är centralt för människorna är hur deras vardagsliv ser ut. Barnen har en enda chans i livet: när de är små. Får de inte den då, har något oersättligt gått förlorat. Jag valde medvetet att ägna dagens diskussion åt det som är väsentligt i hundratusentals svenska hem i dag. Då kan man inte låta bli att diskutera hur arbetslösheten drabbar människorna både direkt och indirekt genom att det på bostadsområde efter bostadsområde tas resurser från de verksamheter som behövs för barn, gamla och handikappade. Det är verkligheten, Bo Könberg. Det är den vi är satta till att försöka förändra i rätt riktning. Kom då inte och skryt med det ni har gjort när ni förstörde arbetsskadeförsäkringen. Ingen enda av de människor som har förlorat sin rätt till ersättning eller fått ersättningen sänkt har blivit friskare av att de har råkat ut för detta.
Herr talman! Det finns all anledning att diskutera hur arbetslösheten slår ut för de människor och familjer som drabbas av den och hur den drabbar barnen. Jag har inte på någon punkt kritiserat Birgitta Dahl för att hon har nämnt detta. Det jag har kritiserat Birgitta Dahl för -- det har jag gjort många gånger förut -- är att hon på något vis uppfattar den svenska ekonomiska krisen som helt och hållet tillverkad av den borgerliga regeringen dagen efter den tillträdde. Dagarna innan hade vi ett paradisiskt förhållande då Birgitta Dahl satt i regeringen. Jag vet att Birgitta Dahl brukar göra detta och säkert kommer att fortsätta att göra. Men jag är övertygad om att svenska folket inte kommer att tro den beskrivningen. Det har visat sig gång på gång -- nu senast i den OECD-rapport som kom i början av veckan -- att vårt nuvarande läge väldigt mycket handlar om de missgrepp som gjordes under 80-talet, under den regering som Birgitta Dahl satt med i. Det förvånar mig litet att Birgitta Dahl nu är beredd att diskutera arbetsskadeförsäkringen, även om hon gör det från sin speciella vinkel. Situationen är den att när vi tillträdde hade den försäkringen 20 miljarder i underskott, som ökade varje månad med en halv miljard. Enligt Riksförsäkringsverkets prognoser skulle det ha varit uppe i en bra bit över 100 miljarder innan decenniet var slut. Alla förändringar utom en som gjorts i arbetsskadeföräkringen har ni motsatt er. Förmodligen har ni sedan accepterat dem, som ni brukar göra när vi drivit igenom dem.
Herr talman! Det var glädjande att höra att Bo Könberg och regeringen har tagit larmrapporterna om tillståndet inom sjukvården på sådant allvar att man har gett Socialstyrelsen i uppdrag att följa upp utvecklingen. Det som är problematiskt med den del av välfärdspolitiken som direkt i vardagen möter människorna är att kvaliteten och omfattningen på den så intimt sammanhänger med det ekonomiska tillståndet i kommuner, både primär och landstingskommuner. Kommunernas dåliga ekonomi har resulterat i uppsägningar och varsel av personal inom vård och omsorgssektorn. De siffror som man kan komma fram till om man gör ett bokslut över den här regeringsperioden visar att i värsta fall 100 000 anställda, huvudsakligen kvinnor, lämnat den kommunala sektorn och blivit arbetslösa. Det kan vara rimligt att säga upp folk i en bransch där man inte har någon avsättning för varan, när produkten inte är efterfrågad och inte behövs. Så är det inte på det här området. När det gäller äldreomsorgen och sjukvården inom kommunerna finns det ett konstant ökande behov av insatser. Då är det rimligt att öka det ekonomiska utrymmet för kommunerna så att man kan hålla folk kvar i jobben. En betydande del av problemen inom barnomsorgen, äldreomsorgen och sjukvården är personalbristproblem. En annan del är bristande kompetens i samband med genomförda reformer. Det gäller framför allt ÄDEL-reformen. Man bör på ett mer effektivt sätt än nu använda arbetsmarknadsmedel för att öka kompetensen inom den kommunala äldreomsorgen.
Herr talman! Rolf L Nilson tar upp problem inom sjukvården som jag tycker att det är väl värt att föra en diskussion om. Det är ingen tvekan om att problemen på vissa håll har förvärrats av det ekonomiska läget i kommuner och landsting. Det vore konstigt annars i en situation där Sveriges produktion exempelvis i år är 70--75 miljarder mindre än för tre år sedan. Det påverkar hela det svenska samhällslivet. På många håll har vårdpersonalen klarat av arbetsuppgifterna trots begränsade resurser. På andra håll försöker vi skaffa oss en bild av läget. På vissa håll har det t.o.m. blivit bättre än tidigare. Jag har i tidigare debatter nämnt operationsköerna, där situationen trots minskade resurser är bättre än på decennier. Det låter sig lätt sägas men svårare att göras att öka det ekonomiska utrymmet för kommuner och landsting, som Rolf L Nilson föreslår. Det utrymmet kan inte vara speciellt mycket större än vad landet kan bära. Vi kan föra debatter om vad detta innebär. Att det bara skulle vara att knäppa med fingrarna för att få mer resurser till landsting och kommuner men att regeringen av någon märklig anledning skulle låta bli att göra det, även om det är så lätt, är det synd att föra upp i en seriös debatt. På flera håll prövas nu möjligheten att använda arbetsmarknadsmedel för kompetenshöjande åtgärder. Jag besökte i förra veckan i Västerbottens läns landsting. Där har man kommit fram till ett bra program tillsammans med länsarbetsnämnden som innebär att man ägnar sig åt kompetensutveckling och under innevarande år helt kan avstå från uppsägningar.
Herr talman! Vi har funderat mycket på de avvägningar som skall göras i en budgetmotion. Vi har genom att föreslå avskaffande av grundavdraget för höginkomsttagarna funnit en väg till ökat ekonomiskt utrymme för kommuner och landsting. Det är alltså en skatteökning, en finansiering som vi har bedömt rimlig och nödvändig i den här situationen, framför allt med tanke på att höginkomsttagare får räkna med ökade inkomster. Det börjar gå bättre för Sverige; det har också vi insett. Bo Könberg talade om låga avgifter som ett mål för regeringen. Då vill jag anknyta till det Birgitta Dahl sade om barnens situation. Jag hörde på nyheterna att det inte bara var sjukvården som Socialstyrelsen skulle se på utan också avgiftssättningen inom barnomsorgen. Det var framför allt den senare som bekymrade regeringen. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att se om det verkligen är som Vänsterpartiet påstår, och som det också påstås ute i kommunerna, att barnfamiljer inte utnyttjar barnomsorgen därför att de inte har råd till det eller inte klarar av de kostnader som det innebär. Kommunerna har kompenserat sig genom att höja avgiften på ett sätt som gör att ytterligare bördor läggs på låginkomsttagarna. Sedan några ord om pensionerna. Gudrun Schyman har i sitt anförande i partiledardebatten tagit upp frågan. Jag vill upprepa Gudrun Schymans begäran att inte forcera fram ett beslut. Det finns ingen anledning att fatta ett pensionsbeslut under den här riksdagen. Vi kan gott debattera de frågorna i valrörelsen och återkomma under nästa riksdagsperiod.
Herr talman! Jag noterar att Rolf L Nilson har en positiv bild av vad som håller på att hända i Sverige. Han använde uttrycket att det går bättre för Sverige. Med tiden kommer den bilden att sprida sig till fler t.ex. till den socialdemokratiska riksdagsgruppen, som ju har värjt sig mot hela tankegången att det kan gå bra för Sverige. När det gäller avgiftsnivåerna avsåg jag i första hand sjukvården. Vi skall se till att vi har en allmän sjukvård med låga eller inga avgifter. I och med högkostnadsskyddet -- som i år är 1 600 kr per år, men som nästa år eventuellt skall höjas till 1 700 kr -- är kostnadsnivån låg. Den täcker in såväl läkarbesök som de läkemedel som man kan behöva. Det är klart att avgifterna måste ligga på en annan nivå inom barnomsorgen än den som vi accepterar inom sjukvården. Sedan får man se om det någonstans har gått för långt i fråga om den typen av nivåer. När det sedan gäller frågan om olika sätt att ordna fram pengar är metoden att höja skatten för höginkomsttagare inte helt ovanlig för Vänsterpartiet. Jag förmodar att den har förts fram vartenda år sedan andra världskriget och även dessförinnan, oavsett vilken nivå skatten har legat på. Man måste ju inte vara unik, men detta är ett ovanligt traditionellt sätt att lösa problemen på. Jag och regeringen gör den bedömningen att Sveriges problem inte består i att vi har för låga skatter, utan det består av en mängd andra saker som vi försöker att åtgärda.
Herr talman! Utskotten tvingas många gånger att ta ställning till mer eller mindre bra underbyggda propositioner. Ju sämre underbyggda propositionerna är, desto säkrare måste utskotten vara när de skriver sina betänkanden och gör sina uppföljningar. När det gällde att sänka sjukersättningen till 70 % var ju utskottet väldigt osäkert i sin skrivning. Man bad därför regeringen göra en mycket snar utvärdering av hur detta drabbade de redan drabbade individerna. Efter sex månader är det möjligt att göra en utvärdering, vilket Riksförsäkringsverket också har gjort, som jag tidigare framförde. Det visade sig att detta har slagit fel. Regeringen skall ta sin officiella ställning i samband med anslagsframställningen under hösten, dvs. ett år senare. Då först skall man börja att bearbeta det inkomna materialet. Utskottet har uttalat att ett sådant känsligt beslut måste utvärderas, eftersom det berör individer. Jag ser då med förvåning på den ohörsamhet som man många gånger upplever från regeringen. Beträffande arbetsskador och färdolycksfall beslutade man i utskottet att ärendet med förtur skulle snabbbehandlas av en beredning. Det tog då ett år att tillsätta denna beredning. Innan beredningen är klar kommer det att hinna gå drygt ett år till. Sammanlagt kommer det att ta tre år innan det kanske, eventuellt kan kan ligga ett underlag för en proposition färdigt. Jag är förvånad över regeringens nonchalans inför utskottens skrivningar när det gäller känsliga frågor.
Herr talman! Jag är glad att Arne Jansson begärde replik, eftersom jag i mitt huvudanförande inte hade tillfälle att ta upp frågan om de 70 procenten. Jag vill bara påminna om att regeringen, och inte minst jag själv, ägnade en betydande del av tiden hösten 1991 och våren 1992 åt att plädera för en annan konstruktion för besparingarna i sjukförsäkringssystemet, nämligen två karensdagar med ett maximalt tak på tio dagar per år. Skälet till att jag föredrog denna lösning och anförde den som bättre än att sänka ersättningen till långtidssjuka var förstås att en sådan besparing skulle ha spridits ut över en mycket större del av befolkningen, dvs. de ca 70 % av oss som någon gång under året är sjuka. Det hade varit ett bättre sätt att sprida det hela. Nu blev det inte så beroende på att det inte gick att få någon majoritet för en sådan lösning, bl.a. därför att det parti som Arne Jansson företräder, som hade gått till val på att två karensdagar var en självklarhet, i stället valde att gå ihop med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet för att motarbeta denna besparing. I det läget fick vi genomföra den besparing som gick att genomföra, och det blev en 70-procentig ersättning efter ett års sjukskrivning. Arne Jansson och jag har tidigare här i kammaren diskuterat denna fråga. Arne Jansson hade då en helt felaktig bild av omfattningen av besparingen när det gäller 70-procentsregeln. Jag försökte att berätta hur det egentligen var, och jag skall göra det en gång till. Dagens antal långtidssjukskrivna är knappt 50 000 personer, vilket är en stor minskning jämfört med hur det var för några år sedan. Skillnaden mellan att ha 70 % eller 80 % ersättning är ca 500 miljoner kronor. Från Arne Janssons sida kan man kalla detta för fiasko eller också kan man helt bortse ifrån det, men jag har litet svårt att göra det. Självfallet skall vi göra det som utskottet har bett om, dvs. utreda frågan, och återkomma när det finns ett ordentligt underlag. Jag vill till sist ställa en fråga till Arne Jansson för att vi skall få ett meningsutbyte: Vilken nivå vill Ny demokrati ha i de offentliga socialförsäkringssystemen? Partiledaren tycker ju att de nuvarande nivåerna är i högsta laget.
Herr talman! Statsrådet sade att Ny demokrati gick ihop med socialdemokraterna och vänstern. Jag vill bara påminna om att det var ett enhälligt beslut i utskottet. Det var inte alls så att det bara var vi tre som gick tillsammans, utan det var samtliga partier som var eniga. Det enda parti som ställde sig upp och krävde att effekterna måste utvärderas var Ny demokrati. Vi sade att besparingen kan slå hårt mot dem som redan ligger, att den kan drabba fel grupp, att den kan öka förtidspensioneringen och att den kan slå helt fel. Därför borde den snarast möjligt utvärderas. Efter den hearing som utskottet hade i december vet man hur denna sänkning slår. Då är frågan: Varför gör man ingenting? Varför väntar man till anslagsframställningen i augusti i stället för att agera? Det finns ju ett beslutsunderlag. Sedan vill jag återkomma till statsrådets fråga om hur vi ser på nivåerna. Vi vill ha enhetliga nivåer i de olika systemen. I socialförsäkringsutskottet fick vi igenom -- peppar, peppar -- en motion om undersökning av bidragsfusk. Det skall inte kunna gå att optimera utfallet av de olika systemen. Det var ju glädjande att vi fick igenom ett sådant förslag, eftersom det finns oerhört mycket pengar att hämta här utan att det drabbar dem som verkligen behöver den säkerhet som finns i systemet.
Herr talman! Jag vill påpeka för Arne Jansson att frågan inte gällde hur man hade röstat i utskottet angående en proposition som var baserad på det första krispaketet, eftersom jag mycket väl vet vad som hände. Vad jag påpekade var att under hela debatten 1991--1992 förespråkade regeringen och jag själv att det skulle införas två karensdagar, som i första hand skulle drabba dem som är korttidssjukskrivna. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vände sig oerhört hårt mot detta. Dessutom förklarade Ny demokrati att man skulle svika sina egna vallöften om att två karensdagar var en självklarhet. I stället röstade man nej till regeringens förslag. Det är en del av bakgrunden till att det blev en annan lösning. Bland dem som har ett stort ansvar för detta finns alltså Arne Janssons parti och -- som jag förmodar -- han själv. Jag vet att Arne Jansson inte har någon ytterligare replik, så jag får nöja mig med en allmän reflexion. För min del har jag inte uppfattat att Ny demokrati är så särskilt hållfast när det gäller en 80 procentsnivå i alla olika socialförsäkringssystem i framtiden. Men det kanske jag får höra mera om i någon annan debatt.

Herr talman! Välfärden skapas av de många genom tillväxt, genom investeringar och genom arbete. Men det måste ske på ett annorlunda sätt än det som man tillämpade på 1980-talet. Vi har sett sviterna av den ekonomiska politiken, och vi har fått bära väldigt mycket av bördorna av den politiken. Inför 1990 och 2000-talet måste den politik gälla som denna regering har lagt fast, därför att den skapar en säkrare grund för valfrihet än vad 1980-talets misslyckanden gjorde. Birgitta Dahl sade nej, nej och åter nej. Samtidigt räknade hon upp en önskelista. Hon uppträdde ungefär som den moderna soppkokerska som tror att man kan koka soppa på en röd krokig spik. Det går, Birgitta Dahl, precis lika dåligt som det gick i sagan. Birgitta Dahl bär ju en stor del av ansvaret för den politik som fördes under 1980-talet. Birgitta Dahl måste också ta en ganska stor del av ansvaret när det gäller arbetet med att lösa de problem som är direkta resultat av den politiken. Nu ser vi ljusningar i den ekonomiska situationen. Men vi har fortfarande stora problem kvar som vi gemensamt skall lösa genom att driva en förnuftig politik. Herr talman! Välfärd skapas av de många. Det är precis samma sak när det gäller den sociala välfärden. Då måste vi också se till de många människorna. Vi måste gå ut i den lilla världen, i de små gemenskaperna och ta till vara de resurser som där finns. Vi har sett effekterna av en politik där man tror att enbart politiska beslut kan skapa välfärd. De fallna socialistiska staterna i öst är nu historiska exempel på vart en sådan politik leder. Vi måste i stället gå ut till de många människorna och lita på att välfärden skapas bland en rad olika sfärer i ett demokratiskt samhälle. De nu fallna socialistiska staterna motiverade ofta sin existens med att de byggde på en social, högtstående ambition utifrån det socialistiska systemet och terminologin. När sedan täckelset föll såg vi avslöjandet. Det fanns egentligen bara råtthålet kvar i detta välfärdsbygge. Vad vi måste göra är att i stället markera och lita på de många människornas styrka och initiativförmåga i de här sammanhangen. Här kommer familjepolitiken in i bilden. Jag måste fråga Birgitta Dahl: Skall Socialdemokraterna verkligen riva ner hela valfriheten, avskaffa vårdnadsbidraget och avskaffa valfriheten i barnomsorgen? Skall ni kanske också se till att de dagbarnvårdare som har sina egna barn i familjedaghem inte skall få ha det? Valfriheten hos familjen är en viktig social fråga. Det är ju far och mor som vet bäst vad som är bra för deras barn. Om man då ökar möjligheten för mamma och pappa att välja barnomsorg inom ramen för vårdnadsbidragets valfrihet säger Birgitta Dahl att man skapar ett klassamhälle och raserar välfärden. Det är givetvis precis tvärtom, utifrån den lilla världens suveränitet och utifrån kvinnans styrka inom ramen för den lilla världens suveränitet. Birgitta Dahl! I vilket land lägger man mer pengar på en barnomsorgsplats i ett daghem för 1994 än vad vi gör i Sverige? Jag ställer frågan med anledning av att Birgitta Dahl säger att nuvarande regering har raserat välfärden i barnomsorgen. Sverige? När det gäller sjukvården är det precis samma sak. Vi har varit tvingade, och vi har gjort det av ideologiska skäl, att öppna upp för valfrihet och att ta till vara de resurser som finns på ett bättre och effektivare sätt. Precis som sjukvårdsministern påpekade har inte problemen i sjukvården uppstått under 1990-talet. Om man läser tidningsklipp från 1980-talet kan man ta del av det ena problemet efter det andra. Det stod ungefär så här: Människorna dör i vårdköer. Detta var 1980-talets sjukvårdsproblem. När vi med den borgerliga regeringen fick vårdgarantin kapades köerna mycket snabbt. Men vi har fortfarande problem. Dessa skall vi lösa, men inte genom att återgå till 1980-talets sjukvårdspolitik såsom Birgitta Dahl vill, utan genom att bygga vidare på ett system som ger en ökad valfrihet för patienterna och för läkarna. Från moderat håll menar vi att de breda trygghetssystemen -- försäkringssystemen -- måste bygga på hållbara framtidssystem. De måste vara realistiskt finansierade och motverka missbruk och fusk. Vi är positiva till att vi nu är på väg att få en bred överenskommelse om pensionerna. Vi moderater skulle gärna också se en försäkringsfinansering av sjukvården utifrån den tilltro vi har till det svenska socialförsäkringssystemets positiva effekter. Detta skulle skapa en ökad garanti för en finansiering av sjukvården på ett bra sätt. Till sist, herr talman, är grunden för välfärdssamhället en stabil ekonomi med tillväxt. Men grunden för välfärdssamhället är också tilltro och hänsyn till de enskilda människornas behov och till den lilla världens resurser.
Herr talman! På en punkt håller jag med Göte Jonsson, nämligen att välfärd skapas av de många. Men jag vill tillägga ''i arbete''. Det är bara om så många som möjligt har ett arbete som de kan försörja sig på och bidra till allas försörjning med som välfärdssystemet kan upprätthållas. När regeringsskiftet skedde hade vi lyckats få ner budgetunderskottet, inflationen och överhettningen. Det som då var hotet var arbetslösheten. Vi ville, och vill fortfarande, satsa allt på att få fram jobb. Regeringen och riksdagsmajoriteten har sagt nej till alla sådana förslag och har fört en politik som hela tiden ökar arbetslösheten. Däri ligger grunden till mycket. Kom inte och tala om detta som något som ni inte har skuld till! Ja, Göte Jonsson, vi skall verkligen avskaffa ert vårdnadsbidrag, om ni skulle hinna införa det. Vårdnadsbidraget har ingenting med valfrihet att göra. Den redovisade studien som vi har gjort visar att det skulle bli förändrade taxesystem. Det som kallas för valfrihet är privatisering. Barn som t.ex. är invandrare eller handikappade skulle inte tas emot och taxorna skulle sättas så högt att ensamstående mammor med långa arbetstider inte skulle ha råd att ha sina barn i barnomsorgen. De skulle inte få någon valfrihet. Det vårdnadsbidrag som ni vill ha skulle bli noll för den som behöver ha sitt barn på daghem mer än 30 timmar per vecka. Vad är det för föräldrar som skall kunna utnyttja barnomsorgen med ett sådant utnyttjande av vårdnadsbidraget och med den taxesättning som finns ute på daghemmen i borgerligt styrda kommuner? Det ni talar om har inte ett dugg med valfrihet att göra. Det handlar om en sorts de bortvaldas segregation som är ett mycket obarmhärtigt, växande inslag i det svenska samhället.
Herr talman! Birgitta Dahl är överens med mig om att det är de många enskilda människorna som vi skall lita på, säger hon. Men i nästa ögonblick neutraliserar hon fullständigt de enskilda människornas rätt att välja, därför att om vi öppnar upp för valfrihet kommer allt elände ut över Sverige och vi raserar välfärdssystemen. Vad är detta för tal? Birgitta Dahl! Om ni socialdemokrater har tilltro till de enskilda människorna, varför skall ni då säga nej till det ena valfrihetsförslaget efter det andra? Från 1980-talets början fram till i dag har ni motverkat valfriheten i barnomsorgen. Gå och tala om för föräldrar på enskilda daghem att daghemmen skall läggas ner när vi kommer till makten! Detta är vad Birgitta Dahl säger. Taxorna är inte högre i enskild verksamhet än i kommunal. Det är möjligt att Birgitta Dahl kan hitta något daghem där taxan är något högre, men generellt är det absolut inte på det sättet. När det gäller sysselsättningsfrågor säger Birgitta Dahl att sysselsättningsproblemen uppstått sedan den borgerliga regeringen tillträdde. Om vi tittar på åren 1989--1990, Birgitta Dahl, tappade vi 220 000 jobb. Det var under den socialdemokratiska regeringstiden. Birgitta Dahl säger att det var när borgarna kom till makten som budgetunderskottet ökade. Titta på statistiskt material! Budgetunderskottet började att öka de senaste två tre åren med en socialdemokratisk regering, där Birgitta Dahl var en av generalerna i den socialdemokratiska armén i kanslihuset. Det går inte, Birgitta Dahl, att förvränga sanningen. Antingen är man för valfrihet och då öppnar man upp så att de enskilda människorna får välja, eller också är man moståndare till det.
Herr talman! För det första: Skyll inte ifrån er ansvaret för vad som hänt efter regeringsskiftet! Är man politiker skall man också ta ansvar för den politik som man har varit med om att fatta beslut om. För det andra: Vi har gjort en undersökning i 13 kommuner med 1 1/2 miljon invånare. Det är alltså ett mycket representativt urval. Vi har i den undersökningen belagt att det har skett en mycket bestämd ändring av taxesättningarna. I de privata alternativ som vi har sett på har man mycket ofta en enhetstaxa inom vilken det har gjorts taxehöjningar om 1 000 kr i månaden för ensamstående mammor med låg inkomst och med lång arbetstid och sänkningar med 1 000 kr för höginkomsttagare. Man tog genomgående inte emot barn med särskilda behov på grund av handikapp eller ställning som invandrare. Det blir vidare, Göte Jonsson, inte bättre av att moderatledda kommuner också i sin barnomsorg har ändrat taxesättningen i denna riktning. Det var precis detta som jag syftade på när jag talade om den omvända Robin Hood-politik som i dag bedrivs i vårt land. Det är en väldig omläggning av resurser från dem som behöver mycket till dem som faktiskt kunde betala mera. Man berövar de många den verkliga valfriheten för att de mest gynnade skall få litet större frihet på deras bekostnad. Vi vet av erfarenhet att verklig frihet och valfrihet handlar om grundläggande rättigheter, trygghet och rättvis fördelning. Det har vi inte i dagens Sverige.

Herr talman! Jag tycker nog att Birgitta Dahl måste skilja mellan taxessystem och frågorna om alternativ respektive vårdnadsbidrag. Enhetstaxor finns också i socialdemokratiskt ledda kommuner. Det är inte förbjudet att ha sådana i dessa kommuner. Birgitta Dahl försöker blanda ihop korten. Låt mig återgå till vårdnadsbidraget. Vad är det för fel i att en ensam mamma eller en mamma som tar hand om sina barn själv får en ersättning i form av ett vårdnadsbidrag? Skulle det ha något slags märklig effekt, som gjorde att välfärden helt plötsligt raserades, i motsats till om vederbörande inte skulle få de pengarna? Vad är det för kvinnofientligt i att mamman och familjen får ett vårdnadsbidrag jämfört med förhållandet i nuläget, när de ingenting får, och jämfört med den socialdemokratiska politiken? Vad är det för fel i att skapa alternativ? Jag lyssnade på den punkten verkligen intensivt på Birgitta Dahl, som använde uttrycket ''i princip''. Jag vill fråga om det verkligen är så att alternativen i barnomsorgen skall slopas, om socialdemokraterna kommer tillbaka i regeringsställning? Birgitta Dahl kritiserar här alternativen i barnomsorgen. Är alternativen så dåliga, måste ju Birgitta Dahl se till att de slopas, om hon kommer tillbaka i regeringsställning. Om detta är socialdemokratisk politik, kommer vi att få föra en mycket intressant debatt ute i kommunerna och med de enskilda föräldrarna. Försök inte, Birgitta Dahl, att blanda bort korten! Valfrihet genom alternativ och vårdnadsbidrag är en sak, taxesättning en annan sak, och den ena förskjuter inte den andra i dessa sammanhang. Men jag tackar för Birgitta Dahls klarspråk vad gäller att socialdemokraterna skall avskaffa alternativen i barnomsorgen.
Herr talman! Jag blev lätt förvånad när Göte Jonsson hänvisade till det stora och komplicerade problemet med jämställdhet mellan könen som något som klaras i den lilla världen, inom familjen. Efter decenniers arbete med jämställdhet vet vi för det första att det inte finns några enkla lösningar på problemet, för det andra och kanske främsta att detta inte klaras i familjen. Ett viktigt och stort steg på vägen mot jämställdhet mellan könen är när både man och kvinna kan klara föräldraskap och yrkesarbete under trygga förhållanden. Att införa ett vårdnadsbidrag ser jag som ett steg bakåt på denna väg. Det är en markering av att dessa frågor skall lösas i familjen och är familjens ensak. Jag tycker att det låter avskräckande, eftersom erfarenheten visar att det går långsammare eller t.o.m. inte alls med den typen av lösningar. Det som Göte Jonsson kallade en valfrihetsreform, dvs. husläkarreformen, ökar något möjligheten att välja läkare, men husläkarsystemet har så många andra konsekvenser. Det lyfter fram läkarfunktionen som delfunktion inom sjukvården och ger också en markering av att den utveckling av vården till en mycket mera sammansatt process än bara kontakten mellan läkare och patient stannas upp. Det hade kanske varit en rimlig reform för tio år sedan, när det var stelt inom primärvården, men nu är det en dyr och kontraproduktiv reform.
Herr talman! Jag vill först säga att husläkarna inte bromsar upp möjligheterna till samarbete. Sjukvårdshuvudmännen, läkarna och personalen har stora möjligheter att själva bestämma på vilket sätt samarbetet skall utformas. Vad husläkarreformen verkligen garanterar är rätten för alla svenskar att välja sin egen läkare, och det är det viktiga i detta sammanhang. Jag återgår så till frågan om jämställdheten. Jag har stor respekt för jämställdhetsarbetet och tycker att vi givetvis skall gå vidare med det. Det är inte någon partiskiljande fråga, även om spörsmålet på vilket sätt man skall driva jämställdhetsarbetet kan vara partiskiljande. Rolf L Nilson säger att det aldrig får bli familjens ensak att bestämma om båda föräldrarna vill förvärvsarbeta eller att bestämma om barnomsorgen. Det är här som skiljelinjen går, Det är familjens ensak att bestämma detta. Hur skulle det se ut, om vi här i Sveriges riksdag skall besluta om att familjen Johansson i Kaxholmen i Skärstad skall ha en viss form av barnomsorg medan familjen Karlsson i Ödeshög skall ha någon annan form av barnomsorg? Det är familjen själv som skall bestämma detta. Det är riktigt ruskigt att höra resonemanget om att vi väl ändå inte kan gå så långt att familjen får bestämma om sin barnomsorg och om både mamma och pappa skall jobba. Det är just detta som familjen själv skall bestämma om. Vi politiker skall underlätta det valet. Då underlättar vi också för jämställdheten och för kvinnan i det svenska samhället.
Herr talman! Det är litet svårt att bemöta den sista delen av Göte Jonssons replik, eftersom han polemiserade emot någon fantom, som han själv hade målat upp. Man kan inte lägga huvudansvaret för jämställdhetsarbetet på familjerna. Jag tycker inte heller att samhället skall göra det till familjens ensak huruvida det skall finnas förutsättningar för en jämställdhet mellan könen. Göte Jonsson talade tidigare mycket om att det är de många som skapar välfärden. Det var rätt uppfriskande och ovanligt att höra det från en moderat debattör. Jag brukar debattera med näringspolitiker, och det som då har slagit mig och som varit min huvudinvändning mot regeringens politik är att de många, som genom sitt arbete som anställda bidrar till välståndsutvecklingen och är en förutsättning för denna, helt och hållet har lyst med sin frånvaro. De som brukar beskrivas som produktiva är aktieägarna -- en del av dem är löntagare, men knappast de flesta -- och företagarna, vilkas villkor skall gynnas skattemässigt. Men det är inte så. De är en nödvändig förutsättning för produktionens utveckling, men de många får inte glömmas bort. Om man skall skapa reformer i ett trängt ekonomiskt läge tycker jag att man skall utveckla reformer som pekar framåt och som ger ett bra ekonomiskt utfall som innebär rationaliseringar. Jag ser inte husläkarreformen som något sådant. Jag ser den som en reform som ökar statusskillnaderna inom vården. Den bryter upp fungerande vårdsammanhang och vårdkedjor. Den personliga knytningen mellan läkare och patient skulle man kunna nå på annat sätt utan dessa förluster.
Herr talman! Jag såg ingen annan fantom än Rolf L Nilson, och det räcker i det här sammanhanget. Han upprepar precis det han sade tidigare, nämligen att han kan samhället. Vad är samhället i Rolf L Nilsons föreställningsvärld? Samhället är det vi som sitter här? Är det vi och kanslihuset, vi och landstinget eller vi och kommunerna? Är det vi och familjerna, vi och företagen, vi och kyrkan, vi och religionen eller vi och kulturen? Det är också intressant. Vad är samhället i Rolf L Nilsons föreställningsvärld? Det är här skiljelinjen går. Vi menar att det är föräldrarna som har ansvaret för barnen. Vi menar att detta inte motverkar jämställdheten utan det befrämjar den. Det är ju en märklig kvinnosyn när man säger: Om vi ökar familjens valfrihet klarar inte kvinnorna sig. Vad är det för en kvinnosyn? Det är en alldeles upp och ner-vänd kvinnosyn. Om man säger så säger man indirekt att kvinnan är svagare än mannen. Det är ju precis tvärtom. Lita på de moderna och unga familjerna, och även på de gamla och oss som är i medelåldern! Vi springer inte omkring och förtrycker våra kvinnor bara för att vi öppnar för valfrihet i samhället. Den här regeringen slår vakt om de många. För oss ingår också företagare och löntagare bland de många. Även aktieägarna ingår bland de många. Vi skulle också mycket gärna se att varje löntagare även blir aktieägare. Då får de många också del av ägandet i det svenska näringslivet. Det är moderat politik. Det är riktig politik för de enskilda människorna.

Herr talman! Stora förändringar har beslutats och genomförts i våra socialförsäkringssystem under de senaste åren. De har varit helt nödvändiga. Det enda man kan beklaga är att de inte genomförts tidigare. Trots stort motstånd har Socialdemokraterna så småningom accepterat de förändringar som vi i de nuvarande regeringspartierna länge krävt. Jag antar att oppositionen i dag är tacksam över det som har gjorts. Det innebär lägre kostnader för statsbudgeten. Detta i sin tur innebär att välfärden har räddats utan alltför dramatiska sänkningar i ersättningsnivåerna. En stor reform har också genomförts som gagnar de tidigare glömda handikappade, de som kräver stora hjälpinsatser. LSS:en har, trots svåra ekonomiska förhållande, kommit till stånd. Detta visar på vår fasta övertygelse att skydda de människor som har svåra förhållanden. Pensionsarbetsgruppen har efter många års överläggningar äntligen kommit fram till ett förslag som skall föreläggas riksdagen under våren. Det presenterade förslaget har stora likheter med Centerns förslag till en grundpension. Vi i Centern har motionerat om detta under de senaste tio åren. Skyddet för kvinnors pension är ett nödvändigt steg. Det är viktigt att man även räknar med det arbete som utförts vid vård av barn. Det tillförsäkrar kvinnor ett bättre pensionsskydd. Naturligtvis gäller det också män som väljer att vårda barn. Föräldraförsäkringens ersättningsnivå skall nu äntligen jämställas med andra ersättningsnivåer inom socialförsäkringssystemen. Centerns gamla krav på vårdnadsersättning tycks nu äntligen bli uppfyllt. Valfrihet och barnens situation har varit vägledande i det arbetet. Centerpartiets strävan är även att de familjepolitiska systemen skall förenklas och göras mer lättbegripliga. Vi har presenterat en rapport som tar upp dels ersättningar vid arbetsfrånvaro, dels ett familjepolitiskt program med en barnpeng som kan användas av föräldrarna enligt deras egna önskemål. Rättvisan tillgodoses då alla familjer erhåller samma nivåer. Man kommer ifrån den stora orättvisa som dagens föräldraförsäkring innebär. Vårdnadsbidraget finns också med där. Liksom grundpensionsförslaget möttes av motstånd när vi först kom med det möter även vårt förslag rörande grundtrygghet vid arbetsoförmåga och arbetslöshet invändningar. Är inte ersättningarna för låga anses de för höga för att människor skall tycka att ett arbete är ett bättre alternativ. Centern anser att det är eftersträvansvärt att likställa ersättningsnivåer och att samordna utbetalningarna till en instans, i detta fall Riksförsäkringsverket. De nuvarande socialförsäkringssystemen har verkat under många år och utvecklats till ett myller av förmåner med många svårtolkade regler. Att sträva efter en förenkling är därför ett rimligt krav. I en motion med Rosa Östh och mig som undertecknare hemställer vi om att riksdagen skall låta dessa förslag finnas med i de utredningar som nu ser över arbetsskade och sjukförsäkringssystemen. Vård och omsorg är uppgifter som samhället och den offentliga sektorn måste ta ansvar för. De måste se till att behovet av vård och omsorg tillfredställs. I dag arbetar en utredning rörande den framtida hälso och sjukvårdens finansiering. Jag beklagar djupt att Socialdemokraterna inte ansåg det tillräckligt viktigt att fullfölja utredningsuppdraget. Att avstå från att utveckla 2000-talets sjukvård är mycket betänkligt. Jag efterlyser Socialdemokraternas fortsatta planer när det gäller att hämta in det försprång som vi i regeringspartierna får när vi fortsätter utredningsarbetet. Liksom när det gäller andra stora reformer är en samstämmighet nödvändig. Vi måste skapa förutsättningar för en framtidstro. Det kan vi bara göra om det finns en betydande enighet i de frågor som berör den framtida vården, pensionerna och socialförsäkringssystemen. Utredningen rörande arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen måste även den sträva mot en så stor enighet som är möjlig. Det behövs robusta system för framtiden. De ljusningar som vi i dag kan se i minskade arbetslöshetstal och minskade varsel, lägre räntor och minskat antal konkurser bäddar också för framtida möjligheter till stabila trygghetssystem. Vi måste ta med oss en lärdom från lågkonjunkturen -- de förändringar som nu görs och som redan har gjorts borde ha genomförts under en högkonjunktur. I framtiden kommer vi inte att kunna tillåta oss att äta upp den kaka som vi inte har. Vi kommer inte att kunna tillåta förmåner som innebär att arbete inte förefaller vara ett naturligt val. Arbete skall alltid löna sig. Denna regering har genom förslag till riksdagen lyckats vända den trend som invaggade svenska medborgare i en övertro på samhällets omhändertagande med lånade pengar. Nu inser vi alla att vi själva måste ta ansvar för vår personliga ekonomi. Lånekarusellens tid är förbi. Nu är det sparande och planering som gäller. I de fall man misslyckas på grund av dåliga förutsättningar skall samhället ge det skydd som krävs. Där har Centerns grundtrygghet sin givna plats. I den kampen står tillskapandet av nya arbetstillfällen som en prioriterad åtgärd. Klarar vi inte av den utmaningen kan vi inte heller erbjuda en välfärd som är värdig och som innebär ett skydd för de sämst ställda. Herr talman! Varje år dör ca 6 000 personer i vårt land på grund av alkoholskador. Dessa dödstal stiger med alkoholkonsumtionens storlek. Misshandel, våld och sociala problem orsakade av alkoholens skadeverkningar kostar ca 1 000 miljarder kronor per år. Alkoholen utgör ett påtagligt hot mot vår välfärd. Det krävs ökade satsningar på förebyggande insatser. 185 miljoner kronor går till aidsförebyggande åtgärder. Det borde vara samma nivåer när det gäller alkoholpreventionen. Herr talman! För folkhälsans skull är det nödvändigt att Sverige i EU-förhandlingarna står fast vid kraven rörande gränshandeln och att vi slår fast att de svenska alkoholpolitiska målen skall finna ett utrymme även vid ett kommande medlemskap i EU.

Herr talman! Jag vill komma med några synpunkter på det kommande förslaget till ett reformerat pensionssystem. Pensioner har utretts i vårt land i stort sett kontinuerligt sedan 1884, således i 110 år. Det ger en vink om att pensioner är en mycket viktig del av välfärden. Vi var tidigt ute med en pensionsförsäkring för alla, oavsett yrke eller inkomst. Den kom redan 1914. Förbättringar har genomförts många gånger genom åren. 1960 kom ATP -- den allmänna tilläggspensionen -- som gav betydande standardtrygghet. Även den har ändrats en hel del i sin funktion genom politiska beslut och genom förändrade samhällsförhållanden. Som alla nog vet är ATP ohållbart på sikt i sin nuvarande form, bl.a. för dess starka beroende av hög tillväxt. Det finns numera även osystematiska och icke önskvärda omfördelningseffekter, exempelvis från kvinnokollektivet till männen och från låginkomsttagare till dem med högre inkomster. en ingående penetration, men lyckades inte enas om förslag till nödvändiga förändringar. Pensionsarbetsgruppen bildades för att ta vid där Pensionsberedningen slutade och lägga fram förslag till förändringar av i första hand ålderspensionssystemet, så att det blir hållbart långt in i framtiden samt uppfyller ett flertal andra kriterier. Det har varit mycket intressant och givande att få vara en av Pensionsarbetsgruppens parlamentariker. Det finns i gruppen ett imponerande kunnande liksom rik kreativitet och analytisk förmåga. Jag har haft förmånen att få koncentrera mig på att bevaka utfallet för olika grupper mot bakgrund av fördelningseffekter och samhällsekonomiskt ansvar. Det har funnits en uppriktig önskan att komma fram till konsensus bland regeringspartiernas och Socialdemokraternas representanter. Det behagliga samarbetsklimatet skall vi inte minst tacka ordföranden för. Efter drygt två års merändels intensivt arbete är vi nu framme med förslag till ett ganska kraftigt förändrat ålderspensionssystem -- det gäller både grundpensionen och tilläggspensionen -- som Socialdemokraterna och de fyra regeringspartierna är överens om. Vi kristdemokrater har den uppfattningen, att förslaget i väsentliga delar är mycket bra och har stora förtjänster. Det finns mycket att peka på som ligger i linje med det som bl.a. vi eftersträvar, men taletiden medger inte annat än en kort uppräkning av några punkter. Generellt gäller bl.a. att pensionsförslaget uppmuntrar till arbete. Samtidigt finns det en inbyggd flexibilitet, och det finns trygghet för alla. Livsinkomsten som grund för pensionsnivån, pensionsberättigande barnår som även ger extra belöning om man lönearbetar under tiden samt möjligheten att dela pensionsrätt mellan makar har sammantaget bl.a. den effekten att den genomsnittliga pensionsnivån för kvinnor kommer närmare männens och att hemarbetet uppvärderas. Garantinivån, där i motsats till vad som är fallet i dagens folkpension även låga pensionspoäng ger högre nivå än garantipensionen, och följsamhetsindexering som garanterar att pensionssystemet håller ger trygghet för ekonomiskt svaga grupper. Premiereservinslaget -- en inbyggd privatpensionsförsäkring kan man kalla det -- årliga pensionsbesked på de totala pensionsrättigheterna samt flexibel pensionsålder bör hos många öka intresset för att planera sin ålderspension. Men för den som inte vill eller inte kan finns ett enkelt sätt att få förvaltning av premiereservpensionen på ett individuellt konto i AP-fonden. Halv avgift över förmånstaket 7,5 basbelopp, vilket är en ren skatt, är en av punkterna i skissen ''Ett kristdemokratiskt trygghetssystem''. Det innebär bl.a. en omfördelning av pengar från dem med hög inkomst till ekonomiskt sämre ställda, exempelvis för utfyllnad till garantipensionsnivån. Att göra osynliga skatter synliga och att i ökad utsräckning ta ut avgifter i stället för skatter är, som vi i kds ser det, önskvärda förändringar. Knappast något annat trygghetssystem är så väl lämpat för egenavgifter som allmänna ålderspensionen. Förslaget innebär att halva avgiften under förmånstaket 7,5 basbelopp successivt skall växlas från arbetsgivaravgift till egenavgift, vilken är avdragsgill, under resten av 90-talet. Med bestörtning noteras nu att bl.a. SAF -- Svenska Arbetsgivareföreningen -- är tveksam till den konstruktionen. Man tror att arbetstagarna kanske inte får full kompensation. SAF har ju i många år pläderat för övergång från osynliga skatter till synliga skatter och till egenavgifter. Från vår sida menar vi att förutsättningen är att löntagarna icke skall bli ekonomiskt lidande av växlingen. Om inte arbetsmarknadens parter kan klara det tekniska är det en möjlighet att återgå till -- dvs. fortsätta med -- arbetsgivaravgift. Det vore mycket synd att behöva göra detta. Herr talman! Förhoppningen är att pensionsförslaget relativt oskadat överlever remissomgången, där starka parts och särintressen lär göra sig hörda, och att riksdagen hinner fatta ett beslut i samförstånd före sommaren. Det skulle ge signaler om det politiska systemets förmåga att hantera svåra frågor och därmed öka tilltron till Sveriges framtid.

Herr talman! Det är nu dags att göra bokslut för välfärdspolitiken efter två och ett halvt års borgerligt regeringsinnehav. Folkpartiet har genom socialminister Bengt Westerberg och biträdande socialminister Bo Könberg haft huvudansvaret för politiken. Det har varit en politik som dessa i ord ofta progressiva folkpartister fått utforma tillsammans med moderater och kds:are, vars syn på välfärden och välfärdssamhällets uppbyggnad i grunden är väsensskild från folkpartisternas. Det framgick tydligt av dagens debatt, där Göte Jonsson som ett eko av chefsideologen inom Moderaterna, Hans Zetterberg, pratade om det lilla samhället och hur det skulle organiseras. Det framgick också klart av Karin Israelssons tal om grundskydd, som jag förutsätter att Bo Könberg inte kan instämma i. Detta är principiellt viktiga frågor när det gäller välfärdspolitiken. Den fråga man nu måste ställa sig är om det blev bättre för det svenska folket -- för barnfamiljerna, för de äldre, för de handikappade och för de sjuka -- under den borgerliga tiden. Har de upplevt det som en valfrihetsrevolution? En sådan utlovades ju av den borgerliga regeringen. Svaret är nej. Jag förnekar visserligen inte att det har genomförts saker som har varit bra. ÄDEL-reformen, handikappreformen och vårdgarantin är alla sådana exempel. Men alla dessa goda reformer initierades redan på den socialdemokratiska tiden och är alls inte frukter av något borgerligt nytänkande. Jämsides med dessa reformer har vi fått en utveckling som innebär att barngrupperna på dagis har blivit större, samtidigt som avgifterna kraftigt har höjts. Möjligheterna för äldre och handikappade att t.ex. få färdtjänst har försämrats, samtidigt som taxorna också där har höjts väsentligt. Allt fler av de äldre som bor i särskilda boendeformer har fått en levnadsstandard som ligger under den s.k. socialbidragsnormen. Detta har inte ökat valfriheten. Regeringen har på sjukvårdens område genomfört ett centralistiskt husläkarsystem som skär rätt igenom primärvården och förhindrar att sjukvårdshuvudmännen organiserar primärvården utifrån de behov som finns i respektive landsting eller kommun. Den fria etableringsrätten för specialistläkare tar också bort möjligheterna att prioritera för dem som har det demokratiska ansvaret för den regionala och lokala sjukvården. Inom socialtjänstens område är det mest synbara och allvarliga att kostnaderna för socialbidrag rusat i höjden. Orsaken till detta vet vi alla. I borgerlighetens Sverige kan en stor del av befolkningen inte längre försörja sig på arbete på grund av den ekonomiska politik som förs. Följden av de ökade socialbidragskostnaderna är, förutom en väsentligt minskad valfrihet för de enkilda individerna, att möjligheterna att satsa på vård och omsorg för barn, äldre och handikappade försämrats när det ekonomiska utrymmet har krympt ute i kommunerna. Herr talman! Vi socialdemokrater önskar en annan politik. Vi vill förbättra boendet och öka tillgängligheten för äldre och handikappade. Trots Folkpartiets tal om eget rum i långvården händer inte särskilt mycket på det området. Fortfarande är Vi vill också stoppa avskedanden av personal inom vård och omsorg. Det finns inte för mycket folk -- varken nu eller i den framtid vi kan se -- inom vården och omsorgen av de äldre. Vad vill regeringen? Vi vill analysera och vidta åtgärder på grund av det faktum att klasskillnaderna ökar inom hemtjänsten. Lågutbildade och kvinnor får allt mindre hjälp, medan de mer välbeställda får en större andel av hemtjänsten. Detta borde oroa Socialdepartementet, men ännu har vi inte hört ett knyst. Tar man problemet på allvar? Vi vill förbättra för äldre invandrare. De blir allt fler, och de får inte den hjälp som de borde få. Inom äldreomsorgen finns det gott om personal med invandrarbakgrund, men de används oftast inte i arbete med omsorgen av äldre invandrare. Vad planerar regeringen för de äldre invandrarna? Vi vill förbättra förhållandena för de anhöriga. De gör och har länge gjort en stor insats inom äldrevården. När hjälpen minskat under senare år har de fått ta ett allt större, och ibland ett alltför stort, ansvar. De har slitits ut. Det har medfört att samhället i stället har fått ta hela ansvaret. Det har inte varit bra socialt. Det har inte varit bra ekonomiskt. Vad ämnar regeringen göra? Vi vill införa en handikappombudsman. Det skall inte vara en ombudsman som bara får en opinionsbildande uppgift, vilket det ryktas om att regeringen kommer att föreslå. Det sköter handikapprörelsen bra själv. Vi vill, precis som Handikapputredningen, ha en processförande ombudsman. Därför bör en lag mot diskriminering av handikappade i arbetslivet införas samtidigt som ombudsmannafunktionen inrättas. Har biträdande socialministern samma uppfattning? Vi vill förbättra funktionshindrades möjligheter att resa. Hela resekedjan, från dörr till dörr, måste åtgärdas. Vi vill nu när byggmarknaden ser ut som den gör utnyttja tillfället och genomföra en ordentlig allergisanering av skolor och daghem. Vi vill ändra reglerna för förtidspension i den meningen att ideellt arbete inte skall minska pensionen. Vilka åtgärder planerer regeringen? Herr talman! Vi socialdemokrater värnar om den generella välfärdspolitiken. Vi vill också ha en rättvis politik som innebär att de mest välbeställda får avstå från skattesänkningar för att vi skall kunna ha en god vård och omsorg för barn, äldre och handikappade. Det är den avgörande skillnaden mellan vår och regeringens politik.

Herr talman! När man lyssnar på Jan Andersson har man svårt och tro att han diskuterar en period då vi har gått igenom den värsta ekonomiska krisen på två generationer eller sex årtionden. Under den perioden har regeringen genomfört handikappreformen. Jag förnekar inte att den förbereddes i utredningsarbete under den föregående regeringen. Under den perioden har ÄDEL-reformen genomförts. Jag förnekar inte att den socialdemokratiska regeringen i hög grad var inblandad i den. Men de två bästa inslagen i ÄDEL-reformen -- om man får tro Socialstyrelsens utvärdering nu i höstas -- nämligen betalningsansvaret för de medicinskt färdigbehandlade respektive stimulansbidragen, var i hög grad tillägg som kom med i ÄDEL reformen beroende på motioner från ett mig närstående parti. Det föreföll som om Jan Andersson skulle lägga något slags socialdemokratiskt anspråk på reformen. Jag vill påminna om det gamla spanska ordspråket om att segern har tusen fäder, medan nederlagen brukar vara föräldralösa. Socialdemokraterna hoppade på vårdgarantin som allra sista parti någon gång våren 1991 och sade i praktiken ja till en motion från ett mig närstående parti. Dessförinnan hade man från Moderata samlingspartiet bedrivit ett arbete på den punkten. Jan Andersson frågade vad som har blivit bättre. Han nämnde några saker själv. Till detta kan man lägga sådana saker som att pensionärernas ekonomiska läge har påverkats positivt -- framför allt för dem som har det svårt. Antalet pensionärer som behöver det särskilda kommunala bostadstillägget har, som jag nämnde tidigare, på ett år minskat från drygt 40 000 till ca 12 000. Så kan man gå igenom område efter område.
Herr talman! Bo Könberg bekräftar det jag sade. De saker som har varit bra under den borgerliga tiden -- jag förnekar inte att det finns sådana -- nämligen ÄDEL-reformen, vårdgarantin och handikappreformen, var saker som förbereddes redan under den socialdemokratiska tiden. När det t.ex. gäller ÄDEL-reformen fanns inte reformen. I dag ställer de upp när de ser det huvudsakligen positiva resultatet, med då var de emot. Utvecklingen vad gäller pensionärernas levnadsstandard är inte alldeles entydig. Är Bo Könberg helt omedveten om den situation som har skapats vad gäller de särskilda boendeformerna genom de avgiftshöjningar som har skett? De innebär att en väldigt stor del av de personer som bor i särskilda boendeformer nu lever under socialbidragsnormen. Man kan tro att Bo Könberg tycker att detta är tillfredsställande. Vi socialdemokrater tycker inte det. Bo Könberg kan väl inte vara omedveten om de taxehöjningar som har skett inom t.ex. färdtjänst, hemtjänst, barnomsorg, vilka har försämrat valfriheten och möjligheterna. Det beror bl.a. på att man ibland har infört begränsningar och ibland höjt taxorna mycket kraftigt.

Herr talman! Jag noterar att Jan Andersson på intet sätt kommenterade mitt påstående om att de två punkter som fick de bästa recensionerna av Socialstyrelsen i höstas var sådana som lagts till tack vare motioner från ett mig närstående parti. Jag noterar också att han bara höjer rösten i frågan om operationsgarantin i stället för att kommentera mitt påstående om att det var Socialdemokraterna som anslöt sig till borgerliga förslag på den punkten. Jag tycker att hans tystnad på den punkten var talande.
Herr talman! Det är sant att det var ett givande och tagande i samband med ÄDEL-reformen. Det är också sant att det fanns ett par folkpartistiska motioner som bifölls under det samarbete som pågick mellan oss socialdemokrater och folkpartister. Men i inledningsskedet, när vi började diskussionerna, hade inte Folkpartiet en enda ny krona till ÄDEL-reformen, Bo Könberg! Det var vi socialdemokrater som drev igenom de 5,5 miljarder som skulle ge stimulans. De har i allra högsta grad bidragit till de positiva resultaten när det gäller boendeformer för äldre. Så ser faktiskt verkligheten ut, Bo Könberg!
Herr talman! den här debatten är litet märklig. Jan Andersson sade att Socialdemokraterna på en rad punkter har lagt förslag som sedan fullföljts. Jag var mycket engagerad i sjukvårdsdebatten under 1980-talet och samlade på mig mycket material. Här har jag ett par pressklipp från mitten av 1980-talet: Hjärtpatienter dör i väntan på diagnos. Jag åkte till England för att förlänga livet. De gamla fick låna för att få höftlederna opererade. Gertrud Sigurdsen, som var sjukvårdsminister då, föreslog en rikskö för att lösa problemen. Alla skulle samlas i en rikskö i t.ex. Stockholm. Vi moderater sade nej till detta tillsammans med de övriga borgerliga partierna. Det blev ingen rikskö. År 1986 motionerade vi om en vårdgaranti i stället för en rikskö. Socialdemokraterna sade kontinuerligt nej till det under många år, fram till dess att man slutligen gav med sig. Det är sanningen om vårdgarantin. Om vi inte hade fått en borgerlig regering tror jag heller inte att vi hade fått en vårdgaranti. Det är riktigt att vi moderater hade en annan uppfattning när det gäller ÄDEL-reformen. Vi ville att hela primärvården skulle föras över till kommunerna. Jag tror fortfarande att det hade varit bättre. Det är intressant när Jan Andersson läser upp sin vilja: Vi vill, vi vill, vi vill. Jag kan bara kommentera detta på följande sätt: När ni socialdemokrater kunde, så ville ni inte. Nu vill ni, när ni inte kan. Det är kanske detta som ligger bakom det socialdemokratiska begreppet politik är att vilja.
Herr talman! Politik är att vilja och att kunna. Vi kan ta vilket område Göte Jonsson vill och jämföra de resultat som vi uppnådde under 80-talet med de resultat som har kommit nu. 80 år. Dessutom har klasskillnader uppstått inom äldreomsorgen. Det är de mest välbeställda som behåller sin andel, medan lågutbildade och kvinnor får en minskad andel. Jag förstår att Göte Jonsson, med sin politiska hemvist, tycker att det är bra. Sådan är verkligheten, men vi socialdemokrater kan aldrig acceptera den. Jag vill också ta upp familjernas valfrihet med vårdnadsbidrag, något som Göte Jonsson nämnde i sitt tidigare anförande. Vilken möjlighet har den ensamstående mamman eller de familjer som har låga eller normala inkomster att få ut någonting av vårdnadsbidraget? Ingen alls! Det går till ökade avgifter för barnomsorgen. Dessutom får de vara med och finansiera resten. Det är en nettokostnad på mellan två och tre miljarder som de får vara med och betala. Det är valfrihet i moderat tappning, och den känner vi alltför väl.
Herr talman! Jan Andersson har fel när han analyserar vårdnadsbidraget och valfriheten för den ensamstående mamman. Visst får den ensamstående mamman en ökad valfrihet genom vårdnadsbidraget! Om hon nu är hänvisad enbart till kommunal barnomsorg, som i dag får statligt och samhälleligt stöd, men anser att det vore bättre med en annan form av barnomsorg -- då får hon stöd och hjälp. Men om hon vill ha kvar den barnomsorg som hon har, innebär vårdnadsbidraget ingen förändring för henne. Inte minskar valfriheten därför att hon har möjlighet att byta barnomsorg med hjälp av vårdnadsbidraget? Hon får större möjlighet att göra det. Helt klart är detta positivt också för den ensamstående mamman. Jan Andersson sade att allting har blivit sämre, men det har det inte. Jag pekade ju på den som fick åka till England för att förlänga sitt liv. Tack vare vårdgarantin har köerna betats av. Det har inte blivit sämre. Titta på de särskilda boendeformerna! Under slutet av 1980-talet minskade antalet särskilda boendeformer för äldre. År 1991-92 ökade antalet platser 7 500. Enligt statistiken från 1992 till 1995 beräknas en nettoökning på 15 000 lägenheter i särskilda boendeformer. Det är ju positiva besked vi kommer med! Det finns också negativa problem som beror på de ekonomiska svårigheter som finns i olika sammanhang. Men förstora inte upp problemen utan se i stället positivt på den framtid som kan lösa problemen!
Herr talman! Det var intressant att Göte Jonsson tog upp frågan om de särskilda boendeformerna och den ökning av dessa som har skett. Det hade varit intressant om Göte Jonsson också hade gett mig en motivering till varför Moderaterna gick emot detta. Ni var ju inte med på båten. Ni var inte med om de stimulansbidrag och den förändring som gällde ÄDEL-reformen. Det faktum att de medicinskt färdigbehandlade har minskat och det faktum att antalet särskilda boendeformer har ökat är ju en följd av ÄDEL reformen -- dels av stimulansbidraget, dels av kommunernas betalningsansvar. Det har gjort att incitamenten för att bygga särskilda boendeformer har ökat. Det är inte alls så, Göte Jonsson, att valfriheten kommer att öka för de lågavlönade eller för de ensamstående kvinnorna. De kommer inte att få ut någonting av vårdnadsbidraget utan kommer bara att bli betalare. Det är en ojämlik reform som motverkar jämställdheten, och det är en orättvis reform. Det finns en massa människor som inte får ut någonting ekonomiskt av reformen.
Herr talman! Jan Andersson tycks vara dåligt påläst när det gäller Centerns förslag till grundtrygghetssystem. Om man vill skydda de svaga grupperna är just grundtryggheten det system man skall använda sig av. Där sker också en omfördelning till förmån för de sämst ställda. Jan Andersson vill i alla sammanhang ta ifrån de rika och tror att man med de skatteintäkterna skulle kunna klara av hela den långa önskelista som han hade svårt att riktigt hinna med här. Det är alltså väldigt mycket som Jan Andersson vill göra, och det vore intressant att höra om det är fler i det socialdemokratiska partiet som ställer upp på den listan. Mycket riktigt hade vi kritiska synpunkter på ÄDEL-reformen, och det har också visat sig att vi i Centern fick rätt. Vi efterlyste den medicinska kompetensen i kommunernas omsorg, och i dag ser vi att den brister i det avseendet. Den har inte utvecklats. Jag tror att en del av köerna som man ser på medicinklinikerna finns inom detta område, eftersom kommunerna inte har medicinsk kompetens att ta hand om sina äldre. Nu skall Socialstyrelsen se över detta, och jag är övertygad om att man kommer att finna lösningar. Det är inte personalkaderns storlek som avgör vårdens innehåll, Jan Andersson. Jag har tjänstgjort inom sjukvården i många år, och jag har varit med under perioder när det har funnits oerhört mycket personal och patienterna inte har hunnits med. Jag har också varit med under perioder då det har varit litet personal och vi har haft en utmärkt omsorg. Men det finns gränser. Jag är inte alldeles säker på att en mängd personal löser sjukvårdens problem.
Herr talman! Nej, jag har inte sagt att det finns ett absolut samband mellan mycket personal och hög kvalitet på verksamheten. Det tror jag absolut inte att det finns. Men jag tror samtidigt inte att det är en riktig åtgärd att i dagens läge skicka ut folk i ren arbetslöshet och betala kontantstöd för dem. Jag tror att det är mycket bättre att använda dem inom vården och omsorgen -- det är vår inställning inom socialdemokratin. När det gäller frågan om grundtrygghet eller standardtrygghet skiljer sig våra uppfattningar totalt. På den punkten är såvitt jag förstår vi socialdemokrater ense med Bo Könberg och hans parti. Jag tycker att Karin Israelsson skall titta på de länder -- och de är inte få! -- som har ett system med grundtrygghet. Det kan låta riktigt att bara satsa på en miniminivå och på dem som har det sämst ställt, men hur ser det ut i verkligheten i de länderna? Jo, där söker sig de mer välbeställda till privata lösningar och vänder sig ifrån det offentligt finansierade systemet, därför att det får ut så litet av det. Och då rämnar hela systemet. Ni vill genomföra en omläggning av det svenska välfärdssystemet mot ett grundtrygghetssystem, och därför förvånar det mig faktiskt att ni har ställt upp på tjänstepensionsförslaget -- det har ni ju faktiskt gjort. Ni förordar inte en grundpensionsmodell utan en pensionsmodell som bygger på inkomstbortfallsprincipen, och det hälsar jag med glädje. Det är emellertid inte i linje med det som Karin Israelsson nu gör uttryck för i övrigt när det gäller välfärdspolitiken.
Herr talman! Om Jan Andersson hade läst våra motioner om grundpensionen skulle han ha sett överensstämmelsen mellan de förslagen och det förslag som nu ligger. Det innebär att grundnivån i folkpensionen skall höjas, att man skall ta bort pensionstillskottet och lägga det ovanpå och att skattereglerna också ändras. Detta är helt i linje med Centerpartiets tidigare förslag. Det finns en solidaritet i detta, genom att det finns en avgiftsnivå för dem som tjänar över den nivå där man erhåller ersättningarna. Vi har ett motsvarande förslag när det gäller arbetslöshetsersättningen. Alla finns med, och man utestänger inte några grupper. Det måste väl ändå vara eftersträvansvärt att lyfta de många som har det sämst, att ha avtalsbundna försäkringar för de andra men att de själva skall stå för en större andel av den kostnaden. Vi har möjlighet att återkomma till frågorna rörande sjukvården i ett senare sammanhang, när man har utvärderat vad som är på gång. När jag lyssnar på Jan Andersson börjar jag emellertid undra vad som är viktigt i framtida social och välfärdspolitik för Socialdemokraterna. Är det att riva upp en massa reformer, att börja om, att gå tillbaka till en stor offentlig sektor, till era tidigare ställningstaganden, från den tid då ni utgjorde ett betongparti som hindrade allt vad valfrihet och förändringsarbete hette, då konkurrens var något förbjudet och då staten stod för valet?
Herr talman! Jag tror inte att jag har sagt att vi skall riva upp ett enda förslag. Jag har inte tagit de orden i min mun under den här debatten. Däremot har jag pekat på en del brister i den politik som har förts under de här åren, sådant som jag är kritisk mot, och också en del som jag tycker är bra. Våra uppfattningar om grundtrygghet och standardtrygghet skiljer sig åt. Jag har den klara uppfattningen att det visst finns en grundnivå i det pensionsförslag som ligger, som bygger på grundpension och pensionstillskott i dag. Det har vi aldrig ifrågasatt. Men sedan bygger resten, liksom inom övriga socialförsäkringar, på livsinkomsten, relaterad till den standard som individen har haft under förvärvsarbetet. Detta är vad jag menar med standardtrygghet. Om Centern tycker att det är riktigt, då är vi överens. Jag har emellertid uppfattat att Centern har en helt annan syn på hur vi skall bygga upp vårt socialförsäkringssystem, att Centern förordar en grundtrygghetsmodell.

Herr talman! I regeringsförklaringen den 4 oktober 1991 uttalade den nytillträdda regeringen följande: ''Att ge bättre förutsättningar för trygga familjer och för barnens uppväxt och omvårdnad i vårt moderna samhälle är en av de allra viktigaste uppgifterna för framtiden.'' Den fortsatte: ''Familjepolitiken skall underlätta för föräldrarna att själva välja den vård och fostran av barnen och den arbetsfördelning som passar dem och barnen bäst. Det innebär, att familjepolitiken skall främja både valfrihet och jämställdhet mellan kvinnor och män. Den som väljer att förvärvsarbeta skall ha ekonomiskt utbyte av detta. En ny familjepolitik syftar till att ge ökad valfrihet för småbarnsföräldrar, att ge en möjlighet för mer tid åt barnen.'' Regeringen lägger nu inom kort fram dels en proposition om införande av vårdnadsbidrag, dels en proposition om jämställdhet, med bl.a. förslag om en s.k. pappamånad. Därmed fullföljs den reformering av familjepolitiken som utlovats och som har gett barnfamiljerna i vårt land en ökad valfrihet på det kanske viktigaste området, nämligen hur vi ordnar vård och omsorg åt våra barn, särskilt under de viktiga första sju åren innan de börjar i skolan. Herr talman! I debatten om familjepolitiken kommer starka känslor och ett starkt engagemang i dagen. Det visar på hur viktig frågan om våra barns uppväxt och omvårdnad är för oss alla. Men här finns också väldigt många starka värderingar om hur man skulle vilja att barnfamiljer formar denna känsliga och mödosamma tid och inte minst hur vi inte önskar se det. Det är starka ideologiska övertygelser. Därför är kritiken stark på sina håll mot barnomsorg utanför hemmet. Därför är den stark mot barnomsorg i offentlig regi. Därför är kritiken stark, fast från andra hållet, mot barnomsorg i annat än offentlig regi. Därför är kritiken stark på sina håll mot hur föräldraförsäkringen är utformad. Därför är kritiken stark från andra hållet mot tanken på vårdnadsbidrag. Och slutligen: Därför är kritiken stark mot tanken på en pappamånad. Av ideologiska skäl kan många tydligen bara acceptera en familjepolitik, som entydigt leder i en riktning. Från liberal utgångspunkt kan det däremot inte vara tal om att bestämma en form som är den enda riktiga för varje barnfamilj. En familjepolitik för valfrihet måste ta sin utgångspunkt i att vi människor är olika och att omständigheterna för vår tillvaro också förändras. En familjepolitik för valfrihet ger varje familj största möjliga valfrihet att utforma hur just den vill ha det. En familjepolitik för valfrihet innehåller därför: * god barnomsorg av olika utformning, med såväl Herr talman! Livet är fullt av konflikter, konflikter som man inte kan undanröja men som det gäller att lära sig hantera och leva med, konflikter där det gäller för den enskilde att välja, så att man får en lämplig avvägning mellan för och nackdelar. Det finns därför inget enkelt sätt att för alla på lika sätt forma avvägningen mellan rollen som småbarnsförälder och att verka i yrkeslivet. Det måste den enskilda familjen göra själv. Vår uppgift är att ge dem möjlighet till detta. Visst föreligger det en konflikt mellan att vara småbarnsförälder och att fullt ut förverkliga jämställdhet, särskilt om det skall ske samtidigt. Att förneka den konflikten är uppriktigt sagt inte möjligt. Och visst skulle ett kraftigt tilltaget vårdnadsbidrag, särskilt om det var huvudinslaget i samhällets familjepolitik, kunna bidra till att särskilt småbarnsmammor känner sig tvingade att stanna hemma, och det skulle därmed vara ett hot mot jämställdhet. Men för de småbarnsföräldrar som önskar göra en annan avvägning mellan att förvärvsarbeta och att vara hemma viss tid med sina små barn, är det en mycket stor uppoffring ekonomiskt i dag -- även om många kan anse den uppoffringen vara värd priset. Det kan därför inte vara orimligt med ett vårdnadsbidrag av den omfattning som aviseras i propositionen. Det är inget stort hot mot jämställdheten men ett bidrag till ökad valfrihet. Det är god liberal politik. Herr talman! På samma sätt vänder jag mig mot uppfattningen att förslaget att en månad i föräldraförsäkringen reserverad för pappan skulle vara ett ingrepp i familjernas valfrihet, att den skulle vara ett tvång, ett intrång i familjernas frihet. Var och en av oss småbarnspappor som haft förmånen att få vara pappaledig med sina små, kan vittna om vilken betydelse det haft för hans egen utveckling som hel människa men framför allt i förhållandet till sina barn. De 13 månader som jag själv var hemma med min äldsta dotter vill jag inte byta mot någon annan period av mitt liv. Jag önskar fler pappor och deras barn den förmånen. Var och en av oss som följer debatten om vilka svårigheter unga kvinnor har på arbetsmarknaden, ja, redan att komma in på den, förstår vilket tryck som väldigt många unga män utsätts för av såväl arbetsledning som arbetskamrater om de överväger att ta ut pappaledighet. Ledighet tar en man i 90 talets Sverige fortfarande bara ut för semester, sjukdom, fackliga förtroendeuppdrag eller älgjakt -- inte för att vårda sitt eget barn. Pappamånaden är ett utmärkt försök att öka småbarnspappornas valfrihet. Barn behöver både pappa och mamma. Föräldraförsäkring är inget tvång, utan ett erbjudande. Pappamånad är inte heller ett tvång, utan ett erbjudande. Herr talman! Familjer kan vara olika eller göra olika val och prioriteringar. Samma familj kan göra olika val vid olika tidpunkter i familjens liv. Olika barn i samma familj kan ha olika förutsättningar. De allra flesta föräldrar tror sig själva om att kunna göra rätt val. Det tror också vi i Folkpartiet liberalerna dem om att kunna göra.
Herr talman! Jag håller med om mycket av det som Lennart Rohdin har sagt, och jag har också upplevt att Folkpartiet och Socialdemokraterna på familjepolitikens område ligger väldigt nära varandra. Det gäller t.ex. det sista som Lennart Rohdin tar upp, om en pappamånad. På den punkten är vi helt överens. Det är viktigt att vi får en trendförändring när det gäller pappornas möjligheter att vara hemma hos sina barn när de är små. Däremot förvånar det mig att Lennart Rohdin visar en sådan entusiasm för vårdnadsbidraget. Det är utan tvivel så -- jag har uppfattat det så -- att detta är något som Folkpartiet egentligen inte vill, men man har, som man ju får lov att göra i en koalitionsregering, fått ge efter på den punkten. Med denna eller vilken annan konstruktion som helst på vårdnadsbidraget kan man nämligen inte hävda att det skulle öka jämställdheten. Folkpartiet har fått föreslå pappamånaden för att i någon mån kompensera för de förluster man gör för jämställdheten genom vårdnadsbidraget. Som jag tidigare har sagt ökar vårdnadsbidraget heller inte valfriheten. För de allra flesta med normala inkomster och för alla ensamstående kommer det att innebära att vårdnadsbidraget skall betalas med ökade taxor. Dessutom, och kanske allra viktigast: Den ekonomiska situationen i det här landet innebär att vi inte har råd att satsa på en sådan här onödig reform, som kostar 2 miljarder, när vi samtidigt har ett budgetunderskott på uppemot 200 miljarder.
Herr talman! Det är en missuppfattning att inte Folkpartiet liberalerna skulle ha frågan om vårdnadsbidrag i sitt familjepolitiska program sedan åtskilliga år tillbaka. Vad det handlar om är att vårdnadsbidrag inte kan vara den enda formen av familjepolitik. Vad jag försökte säga i mitt anförande var just att eftersom människor, familjer och barn är olika, passar inte varje enskilt inslag i familjepolitiken varje individ lika bra. Vi är för barnomsorg, och vi är för lagstadgad barnomsorgsgaranti, men detta är inte lösningen för alla, detta ökar inte valfriheten för alla, även om den ökar valfriheten för väldigt många. Vi är för föräldraförsäkringen och beklagar att man på grund av det statsfinansiella läget är tvngen att sänka ersättningsnivån. Den är bra, och den ökar valfriheten för många, men inte för alla. Vi är för en pappamånad, som jag nämnde i mitt anförande. Men inte heller den är något som kommer att gälla för exakt alla. Vi är också för ett vårdnadsbidrag i den form som nu har aviserats, eftersom också detta passar några. Det är dessa olika inslag sammantaget som gör att flest människor, flest familjer och flest föräldrar får möjlighet att välja det som passar dem bäst. Varje enskilt inslag ökar inte valfriheten för varje enskild individ, men det är summan som gör att valfriheten ökar för de flesta.
Herr talman! Det är ett understatement att säga att vårdnadsbidraget inte ökar valfriheten för alla. Man kanske skulle fråga för vilka den ökar valfriheten. Är det de ensamstående mammorna som kommer att få en ökad valfrihet på grund av vårdnadsbidraget? Är det de med normala och låga inkomster som kommer att kunna vara hemma för 2 000 kr i månaden? Kommer det att vara möjligt? Nej! Skall Lennart Rohdin vara allvarlig så får han lov att säga att det rör sig om familjer där den ena parten har en väldigt god inkomst och där man redan i dag har möjlighet att låta den andra parten vara hemma. Dessa familjer får ett tillskott på 2 000 I detta ekonomiska läge frågar jag mig: Är det angeläget att öka valfriheten för just dessa människor? Det sker faktiskt på de andra människornas bekostnad. Det är inga pengar som kommer regnande uppifrån. Reformen måste bekostas. Om ni hade använt pengarna på något annat, t.ex. givit kommunerna dessa 2--3 miljarder för att de skulle kunna förbättra veksamheten på daghemmen eller inom barnomsorgen totalt sett, så hade det varit en oerhört mycket angelägnare reform än att öka valfriheten för den här gruppen, som redan i dag har en stor valfrihet.
Herr talman! Jan Andersson vet mycket väl att de inslag i familjepolitiken som vi haft hittills inte har passat varje familj. När den här regeringen föreslår en utbyggnad av familjepolitiken så är det för att öka valfriheten för de människor för vilka den hittillsvarande samlingen av åtgärder inte har passat särskilt bra. När Jan Andersson talar om dem som har det bättre eller sämre ställt ekonomiskt vet han mycket väl att utnyttjandet av den kommunala barnomsorgen är något som framför allt de välbeställda har varit duktiga på. Jag förstår Jan Anderssons hetta och engagemang. De människor som i dag inte kan utnyttja exempelvis barnomsorgen och för vilka vårdnadsbidrag innebär en ökad valfrihet, tillhör i många fall de väljargrupper Jan Andersson vänder sig till. Det finns knappast någon fråga där socialdemokraterna, både bland sina väljargrupper och bland sina egna aktiva, har så många som har så svårt att förstå socialdemokraternas oförmåga att öka valfriheten för fler människor. Slutligen, när det gäller finansieringen: Det är riktigt att också detta kostar något. Det är en liten del i den samlade familjepolitiken. Det är en investering i de barn som i dag inte får del av den familjepolitik vi har haft. Socialdemokraterna är inte speciellt ängsliga för att slänga ut väsentligt fler miljarder på investeringar i gator och vägar. Det kan finnas anledning att satsa ett par miljarder även på investeringar i våra barn.

Herr talman! Det brukar ibland sägas att omsorgen och tryggheten för de äldre är en bra värdemätare på ett lands välfärd. I Sverige har vi en god tradition att försvara, där vi i stort sett varit överens om att insatserna för de äldre skall vara högt prioriterade. Jag har inte hört att någon har en annan avsikt nu heller. Ändå finns en del faktorer som inger oro. Om de larmrapporter som presenteras i massmedierna skulle spegla den enda och riktiga bilden, då skulle vi vara verkligt illa ute. Men riktigt så är det inte. Tvärtom står det klart att sådana rapporter ofta baseras på ett mycket ytligt betraktande och inte ser problemets kärna. Den slutsats som dras kan i förstone förefalla vällovlig, men kan, om den leder till beslut, ge helt oönskad effekt. Å andra sidan kan det ofta betyda att det finns särskild anledning att se över förhållandena. Av flera skäl tror jag att vi har en sådan situation nu. Vi har under ett antal år genomfört en rad genomgripande förändringar på vårdområdet. Alla dessa har inte riktigt hunnit sätta sig än. Jag kan börja med ÄDEL-reformen som har inneburit en mycket omfattande omställning för både vårdtagare och personal, som ännu inte är avslutad. Jag skall inte värdera den, bara konstatera några saker. Det har genom uppföljningar kunnat klarläggas att rehabiliteringsinsatserna för äldre i många fall hamnat mellan stolarna, dvs. mellan huvudmännen. Det fanns farhågor för detta redan före reformen. När det nu konstateras är det sagt från regeringen att detta är en fråga som måste göras upp mellan kommunförbunden. Jag hoppas att det skall visa sig vara tillräckligt. För riksdagen som har beslutat att införa reformen är det utomordentligt viktigt att det mycket snart kan visas att den här frågan får en bra lösning. Rehabiliteringsinsatserna betyder så enormt mycket för så många, inte minst när det gäller den vardagliga livsföringen. Ett annat ganska självklart konstaterande är att man har en annorlunda vårdkultur i kommunerna än i landstingen. Det sätter naturligtvis sin prägel på verksamheten på gott och ont. På sjukhemmet där doktorn tidigare gick sina regelbundna ronder är det nu den enskilda boende som har att avgöra om han eller hon skall ta sig till sin husläkare. Det är naturligtvis nödvändigt att man hittar bra vägar för att nödvändiga sjukvårdsinsatser inte skall bli eftersatta. I anslutning till ÄDEL-reformen har det också getts möjligheter till annan avgiftssättning i det särskilda boendeformerna. Boende på sjukhem har jämställts med boende på ålderdomshem. Det brukar framhållas som en rättvisereform, och jag håller med om att det tidigare var alltför stora skillnader mellan avgifterna i de olika formerna. Det var nödvändigt med en förändring. Men för att förändringen skall kunna bli rättvis är det viktigt att man går varsamt fram. När vi genom riksdagsbeslutet öppnade möjligheten för det nya systemet, efterlyste vi från socialutskottet ett förtydligande av boendebegreppet. För nog är det en himmelsvid skillnad att bo i ett eget rum på ett ålderdomshem, helt möblerat med egna möbler, och att bo i en säng på ett flerbäddsrum på ett sjukhem. Den skillnaden borde avspeglas i avgiftssättningen. Det är inte minst en etisk fråga. I en del fall har man lyckats bra, i andra inte. Den rapport Socialstyrelsen tagit fram på regeringens uppdrag visar bland andra intressanta uppgifter att man på någon ort i månadshyra för en säng på ett flerbäddsrum får betala 2 281 kr, sedan tillkommer avgifter för kost och service. Möjlighet till kommunalt bostadstillägg finns. Ser man på andra förändringar på sjukvårdsområdet gäller det också i hög grad de äldre, därför att sjukvården till mycket stor del består av äldrevård. Det är ju ganska välkända reformer, som också nämnts här tidigare. Husläkarreformen kräver större eller mindre omstruktureringar i organisationen och är än så länge i sin linda. Den fria etableringen av specialister är en annan. Vi hade tidigare en chefsöverläkarereform, vårdgaranti, handikappreformen m.m. Vi har också två pågående stora utredningar om hälsooch sjukvårdens organisation och finansiering och omprioriteringar inom sjukvården. Det är klart att de diskussioner som pågår där och de rapporter som kommer därifrån påverkar alla dem som är knutna till vården. Det gäller politiker och administratörer, men i allra högsta grad också pesonalen. Det sprids både oro och förhoppningar, men opåverkad är man inte. Allt detta förändringsarbete, som i sig kan vara riktigt bra, skall ske i en tid när det krävs stora besparingar, när kraven på rationalisering och effektivare verksamhet är ytterst påtagliga, och när de nya modellerna för att åstadkomma detta är många och ofta skiftande. Kort sagt: någon riktig arbetsro har man inte på länge haft inom hälso och sjukvården. Jag tror att det är tid för det nu. Men jag vill gå tillbaks till min inledning, till larmrapporterna och till de ibland förenklade slutsatserna. Det är förmodligen riktigt att det i en del fall fattas platser inom akutsjukvården, men jag tror inte alls att det är hela sanningen. Jag tycker därför att det hedrar sjukvårdsministern att han har beslutat att se över problematiken ur ett bredare perspektiv. Jag hoppas att man i den översynen beaktar de faktorer som jag har nämnt och som i slutändan på olika sätt påverkar situationen för den enskilde, för patienten, vars intresse det i själva verket handlar om, och att man inte minst ser till intresset för den äldre, den ofta försynta patienten som så lätt kommer bort i den mest uppskruvade debatten.

Fru talman! Jag tycker att de frågor Rosa Östh tog upp väl förtjänar en diskussion. Jag skall bidra med några kommentarer till några av de punkter hon tog upp. Vad gäller den översyn regeringen i dag har beslutat om, så kommer den att handla om flera av de faktorer Rosa Östh tog upp. En av dem handlar om att Socialstyrelsens utvärdering i höstas pekar på att rehabiliteringsfrågorna inte har funnit sin rätta plats. Det är knappast så att det skulle vara sämre än före ÄDEL-reformen. Problemet är att det inte har blivit tillräckligt mycket bättre. Framför allt beror det på att huvudmännen inte har klarat ut respektive ansvarsområden. Vidare har vi frågan om sjukhemsavgifterna. Jag tycker att det är en förändring i rätt riktning att det blir likartade villkor för de olika boendeformerna. Dock finns det anledning att hålla ögonen öppna på flera punkter. Jag har nämnt i olika sammanhang två punkter som jag tycker är speciellt viktiga. Den ena är att ta hänsyn vid avgiftssättningen om det finns en maka eller make kvar i det vanliga boendet. Oftast är det fråga om en äldre kvinna med låg pension som är kvar medan maken hamnar på sjukhem. Där finns det på flera ställen exempel på att rimliga hänsyn inte har tagits. Vidare handlar det om att beakta standardskillnader i boendet. Både propositionen och utskottet anförde detta. Tyvärr har en femtedel av landets kommuner -- 40-- 50 kommuner -- inte differentierat sina avgifter. De tar ut samma avgift oavsett om patienten har en egen bostad eller en säng på ett fyrbäddsrum. Det är förstås oacceptabelt. Detta kommer att framföras från socialministern i kontakter med Kommunförbundet. För min egen del kommer jag att i samband med att jag återkommer till riksdagen om KBT-reglerna för 1995 att föreslå åtgärder som jag tror kommer att leda till att detta blir avsevärt mer ovanligt.
Fru talman! Jag har ingen anledning att polemisera med sjukvårdsministern. Jag har förstått att vi är helt överens om att dessa faktorer skall ingå i den översyn som skall göras. Jag hoppas naturligtvis att boendealternativen och avgifterna kommer att så småningom hanteras på ett sätt som kan försvaras. Jag kan ge ett exempel. På sjukhemmen finns i dag en avundsjuka hos dem som inte har tillgång till ett enskilt rum utan ligger kvar på flerbäddsrum. De har lätt kunnat konstatera att skillnaden i avgift inte alls står i överensstämmelse med skillnaden i standard. Den dag det finns en eller tvåbäddsrum blir problemet inte så stort. Men det kommer att ta en avsevärd tid innan vi är där. Fram tills dess är det nödvändigt att göra denna översyn som sjukvårdsministern har initierat. Jag tackar för det.
Fru talman! Jag har bara en kort kommentar. Jag delar den uppfattning som Rosa Östh har i fråga om avgifterna. Vi var också principiellt för det förslag som lades fram. Men sedan hade vi vissa farhågor över vad som kunde hända. Det gällde bl.a. makes problem då den ena parten kommer i en särskild boendeform och dessutom hyressättningen i flerbäddsrum. Vi kunde därför inte biträda förslaget. Tyvärr har vi sett att vi fick rätt i våra farhågor. Rosa Östh var faktiskt med i den majoritet som drev igenom förslaget.
Fru talman! Jag har inte tagit avstånd från det beslut jag har varit med om att driva fram. Men vi har alltid intresse av att följa upp beslut fattade i riksdagen. Det betonar vi ofta. Det gäller också beslut där socialutskottet har varit enigt. Vi vill naturligtvis se hur det hela kommer att te sig i praktiken. Sjukvårdsministern och jag har konstaterat att detta är en fråga som kommer att ingå i en översyn som skall göras. Jag kan inte erinra mig att Socialdemokraterna hade något bättre förslag. Jag minns mycket väl den debatten. Man var överens om att inte behålla den tidigare avgiftssättningen där det var möjligt att så att säga tjäna och spara pengar på att bo på sjukhem jämfört med t.ex. ett ålderdomshem.
Fru talman! Det är alldeles riktigt att det gamla systemet var ohållbart. Vi såg också det som skulle kunna hända och som nu har hänt. Det fanns en utredning som hade lagt fram ett förslag om ett högkostnadsskydd. Det fanns vidare kritik mot det förslaget. Det rörde både yngre funktionshindrade och äldre. Problemet var att det hela gällde grupper som inte hade samma levnadsvillkor. Det borde ha skapats ett högkostnadsskydd för enbart de äldre. Vi ville ha närmare utrett om det var möjligt att få ett bättre förslag på den punkten. Det var därför vi vid det tillfället motsatte oss att förslaget skulle genomföras. Det gällde inte frågan om att ta ut hyra på sjukhemmen när de blev en särskild boendeform. Vi tycker fortfarande att det är riktigt.

Fru talman! Jag hade tänkt att ställa en fråga till Jan Andersson som han delvis redan har besvarat. Vad var det socialdemokratiska alternativet? Vi var överens i samband med ÄDEL-översynen att reglerna borde ha ändrats redan när ÄDEL reformen trädde i kraft, dvs. den 1 januari 1992. Nu blev det inte så. I stället blev det ett ikraftträdande den 1 mars 1993. Om jag förstod Jan Anderssons senaste svar rätt hade det dröjt ytterligare om man hade gått på den socialdemokratiska linjen, dvs. en utredning eller någon form av uppskov. Oavsett hur det var med detta, låt oss gemensamt se till att det system som vi alla tre som har deltagit i replikskiftet är för, utformas på sådant sätt att vederbörlig hänsyn tas till maken och att det blir en vettig differentiering på den här punkten. Jag vill ge en precisering till Rosa Östh. Den översyn som regeringen har fattat beslut om i dag handlar mer om vården. Frågan om avgifterna kommer vi att ta upp i andra och snabbare sammanhang. Jag räknar med att socialministern konmmer att diskutera denna fråga redan denna månad med Kommunförbundet -- på grundval av den goda utredning Socialstyrelsen gjorde i höstas. Utredningen visar tyvärr att en femtedel av kommunerna inte har gjort någon differentiering. Därför avser jag att återkomma till riksdagen i denna fråga redan inom någon månad i samband med regeringens förslag om KBT-regler för nästa år.
Fru talman! Jag hoppas ändå att resultaten av de olika översynerna kommer att vägas samman. Jag vidhåller att frågorna hör ihop och att de tillsammans bidrar till att skapa den oklara och ibland otillfredsställande situationen för framför allt de äldre. Jag hoppas att det inte är omöjligt att särskilt se över avgifterna i sammanhanget.

Fru talman! Den senaste tidens larmrapporter om de stora vårdbehov som trots allt finns på många platser i vårt land visar på att smärtgränsen är nådd för nedskärningarna inom vården. Det verkar som om man på en del håll redan har gått alldeles för långt. Vi kristdemokrater har tidigare på olika sätt varnat för att sparivern kan få som konsekvens att man inte ser verkligheten och de stora behov som faktiskt finns. Därför utesluter vi inte att trots de senaste årens trender kan det behövas fler vårdplatser, då närmast vid medicin och rehabiliteringsklinikerna, för att kunna upprätthålla den medicinska vårdnivån för framför allt de akut sjuka äldre. Det handlar om att ge en bra vård och samtidigt skapa rimliga förutsättningar för personalen att klara sina viktiga vårduppgifter. Jag vill i likhet med Rosa Östh rikta ett tack till sjukvårdsministern som har uppmärksammat dessa frågor och nu på nytt har tagit initiativ till att låta Socialstyrelsen specialstudera de akuta sjukvårdsproblem som har kommit fram. Det visar ändå att man tar till sig av rapporternas innehåll. Med utgångspunkt i den kunskap vi har kan vi se framför oss ett ökat och delvis förändrat vårdbehov i vårt land. Nya medicinska framsteg kommer att uppfylla vissa av dessa behov men också faktiskt skapa nya behov. Dessutom går det inte att trolla bort siffror och dölja att antalet äldre blir allt fler under 90-talet. Vårt ansvar att ge en god hälso och sjukvård på lika villkor till alla oavsett ålder är en av grundpelarna i den svenska välfärden. Därför måste vi vara medvetna om vilka resurser vården kommer att kräva när vi vill bibehålla, och helst höja, den kvalitet som vi har i dag. Fru talman! Det är naturligt att vi som har ett politiskt ansvar skall vara med och utveckla och förändra verksamhet. Detta är oerhört viktigt. Men ibland tenderar det att bli enbart trender när man skall göra neddragningar och förändra. Samtidigt som vi är medvetna om att arbetsbördan mellan olika enheter i vården fortfarande är mycket varierande gäller det att beakta sidoeffekter när man gör förändringar. Trots allt måste på vissa håll en utjämning ske genom omorganisation. Att bryta revirgränser mellan enheter och personalgrupper, inte minst under jourtid, är nödvändigt för att resurserna skall räcka till de akuta vårdbehoven. Vid sjukhem, ålderdomshem och servicehus bör det dessutom finnas kontrakterade läkare med övergripande ansvar samt god sjukvårdskompetens bland övrig personal för att upprätthålla en hög vårdkvalitet och trygghet för de äldre. Vården är en hjärtefråga för oss. Det handlar i grunden om människovärde, respekt för livet och solidaritet med de svaga. Sjukvården skapar en ovärderlig trygghet i välfärden. Det är därför vi har förståelse för den upprördhet som många ger uttryck för när förslag om nedskärningar inom vården redovisas. Vi är medvetna om att landets ekonomiska situation är bekymmersam. Det måste vi ta ansvar för. Låt oss komma ihåg att även i ett svårt ekonomiskt läge finns det pengar, men det gäller att prioritera. Det, fru talman, tror jag blir en av det sena 1990-talets allra största frågor. Till sist ett par ord när det gäller vårdnadsbidrag. Det är näst intill omöjligt att förklara det faktiska läget i fråga om vårdnadsbidraget för socialdemokraterna när de inte lyssnar på sakskäl. Vi har upprepade gånger sagt att ingen kommer att få det sämre; alla kommer att få en ökad valfrihet. Jag hoppas att -- nu när vi har inlett det familjeår som FN har utlyst -- socialdemokraterna äntligen kan myndigförklara svenska familjer. I socialdemokraternas Sverige är de omyndiga. De kan inte fatta beslut själva, de kan inte välja och de kan inte ta egna initiativ. Det är orättfärdigt. Jag hoppas och tror att socialdemokraterna skall bättra sig på den punkten. Svenska familjer behöver få en ökad status. Ett vårdnadsbidrag är ett sätt att visa att man vill uppvärdera föräldra och familjerollen.
Fru talman! När jag har rest med socialutskottet under de sex år jag har suttit i riksdagen är det ett område som man nästan undantagslöst prisat oss för ute i världen, och det är den svenska familjepolitiken. Den står fortfarande i särklass när vi jämför oss med andra länder. Vårdnadsbidraget är en ny idé som ännu inte genomförts, tack och lov, och förhoppningsvis inte heller kommer att genomföras. Det kommer att minska jämställdheten och det kommer inte att öka valfriheten för dem som skulle behöva en ökad valfrihet, nämligen ensamstående mödrar och människor med låga inkomster. De kommer att få betala för detta i form av höjda daghemsavgifter. De kommer naturligtvis också att få vara med och finansiera de två tre miljarder som ligger inbakade i budgetunderskottet. Det kommer de inte undan. Det brukar sägas om oss politiker att vi har långt mellan ord och handling, dvs mellan det vi säger och det vi gör. Jag delar inte den uppfattningen i allmänhet. Men om man lyssnade på kds i valrörelsen när det gällde frågan om vården och omsorgen om de äldre och ser på den verklighet som inträdde när kds fick ansvaret i landsting och kommuner runt om i landet och i riksdag och regering, finns det en avsevärd klyfta. Den måste Chatrine Pålsson vara medveten om. Jerzy Einhorn är medveten om den och tar konsekvenserna. Det borde andra kristdemokrater också göra. Sannolikt är det så att det förtroende kds en gång hade, framför allt för sin äldreomsorgspolitik, faller nu. Därmed faller också opinionssiffrorna för kds.
Fru talman! Det är helt riktigt som Jan Andersson säger, att Sverige har varit känt för att ha en god barnomsorg. Men vad vi har sett under åren, och inte minst de senaste åren, är att SIFO undersökningar bland svenska föräldrar visar att man i hög grad vill ha ett vårdnadsbidrag. Det gäller unga familjer. Jag vill därför fråga Jan Andersson om han menar att dessa familjer inte är kompetenta att bedöma hur man vill ha det. Det är ju det man underkänner. Detta handlar inte om jämställdhet, Jan Andersson. Det handlar om att man får ett erkännande att en familj är kompetent att bedöma hur man vill ordna sin barnomsorg och att man i någon mån får valfrihet att göra det. Jämställdhet för kvinnor är inte en socialdemokratisk tvångströja utan en frihet i familjen. När det gäller sjukvården och resurserna beklagar jag -- det har jag gjort offentligt många gånger -- att socialdemokraterna smiter från sitt ansvar att delta i den parlamentariska grupp som tillsatts för att utreda sjukvårdens organisation och finansiering, nämligen HSU2000. Jag beklagar att socialdemokraterna smiter från det ansvaret. När det gäller Jerzy Einhorn, mig och övriga kristdemokrater vill jag säga att om Jan Andersson och hans parti får välja vill de inte ha några kristdemokrater här i riksdagen. Som väl är är det inte de som bestämmer det.
Fru talman! Jag sade bara att Jerzy Einhorn har upptäckt den skillnad som fanns mellan ord och handling hos kristdemokraterna. Jag tror att flera märker det. Det kommer kds säkert att få känna av. När det gäller frågan om vårdnadsbidrag och valfrihet undrar jag hur många ensamstående kvinnor som kan få den valfrihet som Chatrine Pålsson talar om, att i större utsträckning vara hemma hos sina barn för 2 000 kronor i månaden. Vilka familjer med normala inkomster kan göra det valet? De får betala de pengarna i ökade dagisavgifter, i all offentligt finansierad barnomsorg. Dessutom får de vara med och betala de två tre miljarder som inte är finansierade. De måste ju också betalas. Det tror jag att Chatrine Pålsson är medveten om. Valfriheten gäller de familjer där ena parten har en hög lön och den andra parten har möjlighet att vara hemma för en så låg summa som 2 000 kronor i månaden. Det rör sig inte om särskilt många familjer. Det rör sig om välbeställda familjer. Är det dem som vi skall använda två tre miljarder på? Nej, vi socialdemokrater förordar en helt annan fördelning. Det är helt andra familjer vi borde öka valfriheten för.
Fru talman! Jan Andersson säger att folk märker hur kds har agerat. Jag vill säga att hela Sverige har märkt hur Socialdemokraterna har misskött ekonomin. Den nya regeringen fick ta över ett konkursbo. Av det skälet borde man vara litet mera ödmjuk, i stället för att slänga ur sig sådana här påståenden. När det gäller vårdnadsbidrag noterar jag med stor glädje att Jan Andersson egentligen vill ha ett högre vårdnadsbidrag. På den punkten är vi överens. Det här är så viktigt att vi kristdemokrater också skulle vilja ha det, men vi har insett den ekonomiska verkligheten och har sett detta som ett sätt att börja. Om Jan Andersson studerar det senaste förslaget till vårdnadsbidrag skall han se att barnomsorgskostnaderna inte kommer att öka. Det här förslaget innebär att den som har barnomsorg på heltid i en kommun inte får något vårdnadsbidrag, just för att byråkratin inte skall öka och för att människor skall få ökad valfrihet. Jag hoppas att Jan Andersson till nästa debatt om vårdnadsbidrag här i kammaren har studerat förslaget litet bättre.

Fru talman! Till den tidigare socialdemokratiske talaren vill jag säga att jag fick lära mig i skolan att 2 000 kr är mer än 0 kr. Därmed lämnar jag den debatten. Det bekymrar oss kristdemokrater att barn till missbrukande föräldrar inte får den uppmärksamhet de behöver. De får inte den trygghet och den omsorg som de som barn är berättigade till. Den omsorg som deras föräldrar inte förmår ge dem har samhället en medmänsklig och obligatorisk skyldighet att bidra till. I dag sker det i viss mån genom olika stödinsatser, varav jag vill lyfta fram familjevården. Först vill jag givetvis säga att de bästa insatserna alltid är de förebyggande. Målet måste vara att barn skall kunna växa upp tillsammans med sina egna föräldrar, vilket innebär att allt tänkbart stöd skall ges till föräldrarna redan från början. En av stödåtgärderna, bortsett från missbruksvård m.m., är familjerådgivning. När alla andra insatser i form av stöd och kontakter, ''hemma-hos-are'' och annat har prövats, måste barnet ändå ibland lyftas ur sin biologiska familj för att dels garanteras säkerhet, dels få förbättrade förutsättningar för sin utveckling. Separationen från föräldrarna är en svår upplevelse för barnet men även för de biologiska föräldrarna, som ofta känner sig misslyckade och missförstådda. Fosterföräldrarnas möte med det besvikna barnet kräver kompetens utöver vanligt föräldraskap för att barnet verkligen skall få den förbättring som avsågs i och med socialnämndens ingripande. Dessa processer kan vara svåra att hantera, och ibland misslyckas vården på grund av bristande utbildning och handledning. De ''värstingar'' som ibland omnämns bland samhällsplacerade barn emanerar ofta ur många och misslyckade omplaceringar. Dessa misslyckanden innebär att kriminalitet och missbruk i vuxenlivet kan bli följden för dessa barn. I denna föränderliga tillvaro med ökad problematik ökar trycket på familjehemmen, oavsett om de arbetar traditionellt eller på heltid i HVB-form av något slag. HVB står för Hem för vård och boende, och det är en mer professionell form av fosterbarnsvård. Förväntningarna på vad familjehemmen skall göra och klara av varierar. Målet med placeringarna förändras mellan olika placeringar och under placeringarnas gång. Att spela ut omgivningen är ett vanligt sätt att agera på för ungdomar som mår dåligt. Man får uppmärksamhet och utlopp för besvikelser och oförrätter. Tidigare övergrepp eller försummelser projiceras på nya objekt, vilket är viktigt och många gånger en nödvändig process för barnets rehabilitering. Den eller de som skall hantera dessa utspel förutom familjehemmen är polis, åklagare och längre fram advokater, som många gånger saknar erfarenhet av den sociala situationen för de barn och ungdomar vars problematik de dyker rätt in i. Dessa kräver förutom utbildning ett väl fungerande teamarbete från alla inblandade. Det intressanta som har hänt under denna regerings mandatperiod är det uppdrag som regeringen gav Socialstyrelsen förra året. Uppdraget innebär att de av Riksdagens revisorer påtalade bristerna inom familjevården skall åtgärdas. I förstone uppfattades regeringsuppdraget som en insiktsfull och statushöjande åtgärd från regeringen. Det är det också. Men det visar sig att inga pengar har avsatts i propositionen för att man skall kunna utföra detta uppdrag på ett verkningsfullt sätt. Socialstyrelsen förväntas i stället använda befintliga resurser och personal. Antalet barn som placeras via samhällets försorg är i dag 12 000.

De flesta människor är beroende av en fast, förutsägbar inkomst för att klara sina kostnader. Många familjer drar sig för att engagera sig, eftersom osäkerheten om placeringens varaktighet är så stor. Varje kvadratmeter boyta, även endast sporadiskt utnyttjad, kostar stora summor i dag. När barnet inte längre behöver bo kvar hos sin fosterfamilj får det inte innebära att familjehemmet hamnar i ekonomiskt kaos. Hitintills har familjehemsföräldrar inte tillåtits ansluta sig till akassan, och de som ändå betalar in i god tro erhåller ingen ersättning. Jag utgår från att detta kommer att ha åtgärdats när Arbetsrättskommittén har fastställt sitt regelverk för a-kasseersättning. Ytterligare ett problem är beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst. Det råder i dag stora olikheter mellan försäkringskassornas bedömning av hur beräkning och utbetalning bör ske. För att kunna hålla god kvalitet i familjehemmen måste kontinuitet eftersträvas. Detta förutsätter att en viss ekonomisk bastrygghet införs för samtliga former av familjevård. Fru talman! I relation till institutionsvården är familjehemsvården den i särklass billigaste och mest hemlika vårdformen. För att bibehålla dessa små nära gemenskaper är det angeläget att familjehemmen kommer i åtnjutande av de trygghetssystem som andra yrkesgrupper åtnjuter. Jag räknar med att denna regering kommer att åtgärda bristerna.

Fru talman! Livslångt lärande är ett begrepp som under återstoden av detta sekel måste få en reell betydelse i vårt samhälle. Inom snart sagt varje område inom arbetslivet krävs mer av kunnande, eget ansvarstagande och kompetens. Det räcker inte att klara detta med alltmer välutbildade ungdomar. Det årliga tillskottet av ungdomar till arbetsmarknaden är mindre än 3 %. Det kompetenslyft som är nödvändigt måste därför bygga på de vuxna, på dem som redan ingår i arbetskraften. Genom projektet Agenda 2000 har regeringen engagerat sig för forskning och för den akademiska utbildningen, vilket i sig är vällovligt. Dess värre har engagemanget inte varit lika stort inför behovet av ett brett program för kompetensutveckling och vuxenutbildning. Tvärtom har de borgerliga partierna årligen skurit ned resurserna för den samhällsfinansierade vuxenutbildningen samtidigt som arbetsgivarna minskat resurserna för personalutbildning. Också arbetsmarknadsutbildningen har hållits tillbaka. Sänkta bidrag för utbildning gör det dessutom direkt olönsamt för många vuxna att delta i utbildning i stället för att passivt lyfta arbetslöshetsunderstöd. Vi socialdemokrater kräver att regeringen med alla sina utredningsresurser sätter i gång arbetet med ett nationellt kompetensutvecklingslyft på bred front. Jag kan rekommendera den omfattande motion som vi har utarbetat i frågan. Livslångt lärande som utbildningsstrategi kräver inte bara mycket omfattande utbildningsresurser för vuxna, lärande arbetsplatser och ett arbetsliv som stimulerar och tar vara på de anställdas kunnande och kompetens. Det kräver också att skolan utformas i enlighet med detta. Det mest betydelsefulla skolan kan ge sina elever, sett i det perspektivet, är en lust att lära och en självtillit. Eleverna skall känna att de kan och att de växer med kunskap. Dess värre måste man konstatera att alltför många lämnar skolan med en helt annan insikt. De känner sig misslyckade. De har knäckt självförtroende, och de har fått en negativ syn på studier och lärande. Vilka möjligheter har då dagens och morgondagens skola att rätta till dessa brister? Dess värre finns det i dag tydliga bevis ute i skolorna på att den borgerliga skolpolitiken leder helt fel. Klasserna blir större. Halvklasstimmarna blir färre. Extrastödet till elever med särskilda behov minskar kraftigt. Speciallärarinsatserna krymper. Elevvården urholkas. Skolan är återigen på väg att teoretiseras. Det är mer av betyg och prov. De försämringar som vi nu bevittnar i de svenska skolorna sker under parollen: Vi skall skapa Europas bästa skola. Mer rättmätigt borde regeringspartierna erkänna: Vi håller på att försämra ett av världens bästa skolsystem. Lärarnas möjlighet att göra ett gott jobb urholkas. Allt fler barn far illa. De moderata ministrarna på detta område lutar sig lugnt tillbaka och sveper in sig i ett skyddande täcke av vackra slagord om kunskapens betydelse. Ökad segregation och urholkad kvalitet skyller man på kommunerna, som är huvudmän. Regeringen drar sig inte ens för att rikta en direkt besparing på 120 miljoner mot skolan och mot en av de mest utsatta grupperna, nämligen invandrarbarnen. Att Folkpartiet, Centern och kds är med på att ge denna signal till kommunerna -- helt i Ny demokratis anda -- är beklämmande. Alla dessa tendenser leder till att många barn inte får den utbildning som de har rätt till. Den goda grund för ett livslångt lärande som skolan skulle ge raseras. Det är hög tid att erkänna att den politik som nu förs leder fel. Fru talman! Vi socialdemokrater kräver en annan politik. För det första måste resurserna fördelas efter hur behoven skiftar mellan skolor och elever. Alla måste inse att elever är olika. De behöver olika mycket hjälp och stöd. Skolpengssystemet blir orättvist för elever med extra behov av stöd och bör därför avskaffas. För det andra måste det bli ett slut på att man överkompenserar flertalet privata skolor. För det tredje borde nedslitna skolor rustas upp nu när så många bygggnadsarbetare går arbetslösa. Många skolor utgör inte bara är en dålig arbetsmiljö. De försvårar också skolgången för handikappade elever. För det fjärde borde riksdagen ta chansen att under våren rätta till flera olyckliga läroplansbeslut, innan den nya läroplanen träder i kraft. På så sätt skulle läroplanen kunna vila på en mer stabil parlamentarisk grund, vilket skapar större arbetsro i skolan. För det femte måste det beslutade betygssystemet för grundskolan, som öppnar för betyg redan i årskurs ett, rivas upp. För det sjätte måste förändringarna i gymnasieskolan följas mycket uppmärksamt. Den centralt påbjudna starten av kursutformning i hela gymnasieskolan riskerar att leda till stora problem. Redan 1991 års reform, med en gymnasieskola uppbyggd på treåriga program, ställer mycket stora krav, inte minst vad gäller den ökade andelen allmänna ämnen som nu finns också i de yrkesinriktade programmen. Det krävs ett utvecklingsarbete ute i skolorna och en öppenhet hos oss politiker inför hur denna svåra fråga skall lösas. För det sjunde bör antalet platser i praktiskt taget alla utbildningar öka så långt det är möjligt. För det åttonde vill vi socialdemokrater att varje elev -- barn, ungdomar och vuxna -- skall få möta skolan utifrån sina förutsättningar för att möjliggöra en personlig utveckling och kunskapstillväxt. Det viktigaste är att utbildning skall understödja tilltron till den egna förmågan att lära, i ett perspektiv av livslångt lärande.

Fru talman! Jag vill först helt parentetiskt säga att 2 000 kr kan vara mindre än 0 kr. Det kan vara en skuld. Fru talman! Jag vill sätta en snigel på regeringens öga, eftersom den tillåter en ökande segregation i den svenska skolan. Vi i Vänsterpartiet lägger i våra motioner till riksdagen fram en rad olika förslag för att söka skapa den goda skolan. Den goda skolan präglas av samarbete, trygghet och tolerans. Det är en skola som i sig har en så god kvalitet att barn och föräldrar kan känna sig trygga. Det är en skola där lärare och annan personal i samverkan utvecklar och tar till vara olika erfarenheter som de har fått under åren. Det är också en skola där ifrågasättande är ett naturligt och välkommet inslag i den dagliga verksamheten -- allt i akt och mening att söka utveckla det dagliga arbetet i skolan. I denna skola behöver man inte hålla tillbaka ett kritiskt granskande för att man riskerar att få sämre betyg. Ej heller behöver med nödvändighet den moraliska debatten föras och de existentiella frågorna ställas utifrån en definierad kristen etik. Debatten och frågorna skall få finnas bara för att de finns. Vi vill skapa en grund för en god skola över hela landet. Vi tror att samarbete ger ett bättre resultat för barnen i skolan än konkurrensen. I våra motioner till riksdagen lägger vi fram förslag som syftar till att också låta utbildningspolitiken bli ett instrument för en rättvis fördelningspolitik. Vi vill återupprätta det politiska samtalet för en utvecklande skolpolitik. Ett reformprogram för skolan under 1990-talet och 2000-talet som vilar på en betryggande politisk majoritet måste läggas fram. Som utgångspunkter för en sådan politik bör vissa villkor ställas.

Deras kompetens kan i stället användas till en tillfällig förstärkning. Vi måste stoppa förslaget om nedskärningar i hemspråksundervisningen. Det är inte klokt att man skär ned i tider då vi behöver mer språkkunskap. Vi måste få ett stopp på den privatiseringsiver som den nu förda politiken leder till också inom skolans område. Vi måste sluta att acceptera avgifter inom ungdomsskolan. Den skall vara fri. Vi vill återinföra stimulansbidrag för kultur i skolan. Det är en verksamhet som har kommit på skam under de senare åren. Vi vill ha en skola med sköterskor, psykologer, syo-konsulenter och kuratorer. Detta är några av de utgångsvillkor som vi tror att det skulle gå att resonera sig samman om. Vi tror också att det finns ett brett folkligt stöd för de särskilda insatserna för en god skola åt våra barn. Vi är övertygade om att vanliga människor också är beredda att axla ett ekonomiskt ansvar för att barnen skall få en bra skolgång. Finns det regeringspartier som är beredda att medverka till att det blir en stabil politisk majoritet för en kvalitets och likvärdighetsreformering av skolan? Det har funnits förut, och det borde finnas nu. Fru talman! I så fall kan jag tänka mig att ta bort snigeln från just deras öga.

Fru talman! Regeringens ambitioner är höga när det gäller utbildningspolitiken. Lena Hjelm-Wallén berörde det delvis genom att nämna arbetet med Agenda 2000 i sin inledning och genom att ta upp frågan om livslångt lärande och återkommande utbildning. Det är väl riktigt att vi på många sätt har prioriterat barn och ungdomsutbildningen. Samtidigt vill jag nog påstå att det är nödvändigt att lägga en god grund för att åstadkomma ett livslångt lärande. Jag tror därför att man oavsett prioriteringarna ändock kan säga att vi har samma uppfattning i den här delen, nämligen att människor i högre utsträckning än hittills måste komma tillbaka till utbildning. Under våren återkommer vi med förslag och idéer om hur projektet Agenda 2000 skall följas upp. Man har haft en rad seminarier, hearingar m.m. för att få ett underlag och en bred diskussion om de nya krav som ställs på utbildningen. Regeringen har genomfört en rad betydelsefulla förändringar i syfte att tydliggöra skolans uppgifter och stimulera till en utveckling av verksamheten. Det har gjorts i snabb takt. Skälen är uppenbara. Den snabba kunskapsutvecklingen, samhällets komplexitet och internationaliseringen är några faktorer som ställer högre krav på medborgarnas kunskap och kompetens. Vi har inte minst genom friskolereformen och besluten om nya läroplaner och betyg lagt grunden för en skola med valfrihet, mångfald och kvalitet. Låt mig säga att det handlar om att lägga grunden för utveckling och förnyelse. Mycket återstår att göra för att fullfölja det arbetet. Lena Hjelm-Wallén hade ett brett perspektiv i sitt anförande. Det förvånade mig något. I den allmänna debatten inriktar nämligen socialdemokraterna all sin kraft och kritik på de fristående skolorna. Man går ut med mer eller mindre regelrätta förtalskampanjer och misstänkliggöranden. Alla problem har helt plötsligt blivit friskolereformens fel. Syftet är naturligtvis att misskreditera hela idén bakom den politiken. Låt mig säga att jag gärna tar den debatten. Jag är beredd att försvara idén om att alla, inte bara några, skall kunna välja skola. Det ligger något mycket klokt i att skolornas kvalitet och inte deras huvudman skall vara avgörande för rätten till ekonomiskt stöd. Under de senaste två åren har antalet friskolor mer än fördubblats. I dag finns det nästan 230 godkända friskolor i Sverige. Det finns minst en friskola i varje län, och det är en positiv utveckling. Ökningen visar dessutom att det finns många, många som har idéer, initiativförmåga och engagemang som skolan kan tillgodogöra sig. De behövs för att skolväsendet skall kunna utvecklas. Man skall inte heller glömma att en av de viktigaste effekterna av reformen och av rätten att välja är att landets kommunala skolor -- de flesta skolorna är kommunala -- börjat se om sina hus. Man informerar aktivt allmänheten om sin kompetens att ge barn med de mest skiftande behov en god utbildning. Det här borde ha gjorts tidigare, men nu blir det äntligen gjort. Vi är inte emot fristående skolor, säger socialdemokraterna nu. Man säger också att dessa skolor skall få finnas också i framtiden om socialdemokraterna skulle vinna valet. För egen del kan jag bara konstatera att historien inte talar för att det skall bli så. Under det halvsekel då socialdemokraterna styrde skolpolitiken var idéerna om valfrihet och friskolor något som man helst inte tog tag i. Friskolor lades ned och kommunaliserades. De nya friskolorna var ytterst få om ens några. Från början av 1930-talet och fram till år 1976 när de borgerliga partierna övertog regeringsansvaret startade nio fristående skolor -- en skola vart femte år. Under Olof Palmes tid som utbildningsminister startade inte en enda fristående skola. Under Ingvar Carlssons fyra år i Utbildningsdepartementet startade två nya fristående skolor. Under december månad förra året godkändes tre gånger så många friskolor som socialdemokraterna åstadkom under 44 år vid makten. Jag vill hävda att behovet var stort redan tidigare. Det är inte svårt att förstå alla dem som nu uttrycker djup oro över vad som skulle hända om socialdemokraterna skulle återkomma i regeringsställning. Ränderna sitter djupt. Den allmänna omprövning och förnyelse som man pratade så mycket om efter valförlusten 1991 har inte omsatts i handling. Vilka garantier kan man nu ge dem som har byggt upp en fungerande undervisning, som trivs med sin friskola och som lägger ned mycket engagemang och arbete på sina barns uppväxt och skolgång? Kan man lova att de här skolorna inte skall behöva slå igen sina portar om socialdemokraterna skulle vinna valet? De besked som har kommit hittills är mycket motstridiga. För varje gång man har lagt fram en partimotion här i kammaren har man bytt fot. Nu tycker jag att det börjar bli dags att ge ett konkret besked till väljarna. Socialdemokraterna påstår också att rätten att välja skola skapar segregation. Det är ett av de huvudargument som återkommer i debatten. Ett exempel på det är att den socialdemokratiska ledamoten Marianne Carlström har skrivit en motion om skolpengen m.m. Hon börjar sin motion med att skriva att segregeringen ökar i hela landet och av kända orsaker går det fortare i storstadsområdena. Vilket underlag har hon för ett sådant påstående? Inte ens i Stockholms stad -- där valmöjligheten har utnyttjats som mest och där antalet friskolor är som störst -- finns det i dag någon statistik som ger ett tillräckligt underlag för att man skall kunna bedöma effekterna av reformerna. Jag vet det, eftersom jag har sökt efter material. Det är naturligtvis intressant och viktigt för oss att följa vad som händer med anledning av reformen. Om det skulle visa sig vara så som Marianne Carlström säger, måste vi naturligtvis fundera över vad det beror på och vad vi skall göra för att det inte skall vara på det sättet. Motionen handlar om friskolor och skolpeng, främst i Göteborg. Som vanligt i alla sammanhang låter man antyda att friskolorna bara är till för barn till rika och välutbildade föräldrar. Men så är det inte. Om ni socialdemokrater skulle göra några besök i verklighetens friskolor, skulle ni snabbt upptäcka att eleverna utgörs av barn som kommer från de mest skilda omständigheter och med skilda ursprung. Vissa friskolor är helt inriktade på att arbeta med barn som har särskilda behov. Vad socialdemokraterna måste mena när de talar om segregation i det här sammanhanget är de förhållanden som rådde när de styrde skolpolitiken. Då var friskolor knappast ett alternativ för några andra barn än de som hade föräldrar som hade råd med dyra avgifter eller som hade mycket tid att lägga ned på att bidra till skolans verksamhet. Jag vill påstå att regeringens valfrihetsreformer har minskat den risk för ökad segregation som fanns tidigare. I kampanjen sprids också budskapet att friskolorna startar på bekostnad av de kommunala skolorna. I någon mening är det sant. När vi låter eleverna och familjerna välja skola så kommer vissa skolor att överges och andra att få nya elever. Det är dock själva poängen att elevers och föräldrars synpunkter skall vara viktiga. Ingen skall vara låst vid en skola som misslyckas med att svara upp mot de höga krav på utbildningen som var och en har rätt att ställa. Det skall vara möjligt för flera elever att välja en skola där de trivs och där de kan bli till freds och få det stöd de behöver för sin personliga utveckling. I ett inledningsskede innebär reformen självfallet också budgetkonsekvenser för de offentliga skolorna. Jag vill dock understryka att den bärande principen för de nya bidragsreglerna är att de skall vara likvärdiga för skolor med olika huvudmän. Jag är inte tvärsäker på att vi har kommit dithän än, men idén har ändå lagts fram. Det är det som gäller i reformen. Samtidigt kan vi konstatera att fristående skolor drivs till en väsentligt lägre kostnad än de kommunala skolorna. Statistiken för 1992 visar att kommunala skolor är nästan 30 % dyrare än fristående skolor. En elev i en friskola är i genomsnitt 10 000 kr billigare än en elev i en kommunal skola, trots att åtagandena i princip är desamma. Det har två orsaker. Det handlar om själva undervisningskostnaderna, som är drygt 37 % högre i kommunala skolor. Det handlar också om lokalkostnaderna. De är 56 % högre i de offentliga skolorna. I dessa besparingstider borde vi i alla fall fråga oss varför det är så här. Hur kan det komma sig att fristående skolor är så mycket billigare i drift än kommunala skolor? Samtidigt kan vi konstatera att kvaliteten i de flesta friskolor knappast är sämre än den man möter på andra håll. Ni socialdemokrater bryr er inte om dessa frågor. Ni vill inte konstruktivt diskutera hur skolan skall kunna klara av besparingar utan att det drabbar undervisningens innehåll. Ni bidrar inte med idéer om hur undervisningen skall kunna utvecklas utan att det nödvändigtvis krävs ökade ekonomiska resurser. I stället ställer ni er i klagokön som säger att varje besparing och varje förändring är liktydig med en rasering och ett slag mot våra barns uppväxt och utbildning. Skolan har under de senaste 150 åren ständigt tilldelats mera skattepengar. Trots att vi har en kostnadskurva som år efter år fram till början av 90 talet har pekat uppåt, får de besparingar som vi nu har sett de senaste åren stundtals mycket allvarliga effekter. Det är oroande. Därför skulle vi behöva en konstruktiv diskussion om hur vi på bästa sätt skall klara våra höga ambitioner när det gäller skolan inom de ramar som är samhällsekonomiskt nödvändiga. Många kommuner har valt att införa skolpeng för att stimulera skolorna att bli mer lyhörda för elevers och föräldrars önskemål. Man prövar olika system för skolpengen och även andra resursfördelningssystem. Socialdemokraterna är, om jag har förstått det rätt, emot allt detta och emot omprövningar. Jag tror att sådant är alldeles nödvändigt. Det finns många saker som man kan diskutera vidare, men andra från majoriteten kommer att ta upp sådana frågor som jag inte har berört i det här inlägget.

Fru talman! Beatrice Ask kommenterade livslångt lärande och bekräftade med sin kommentar att regeringen nedprioriterar vuxenundervisningen. Det vet vi ju också alla. Hon höll vidare ett lovtal till de privata skolorna. Ju flera privata skolor, desto bättre, dvs. ju större etableringsfriheten i utbildningsbranschen är, desto bättre blir det. Jag tror inte att det är så. Privata skolor kan vara bra eller dåliga, och de skall naturligtvis få finnas också om socialdemokraterna har regeringsmakten, men man skall inte stimulera bildandet av sådana genom överkompenserande bidrag, vilket sker i dag. Mitt huvudintresse som utbildningspolitiker är naturligen den allmänna grundskolan, där 97 % av eleverna går. Beatrice Ask säger att hon lägger en grund för en bättre skola. Men medan hon bedriver detta grundläggningsarbete bortser hon tydligen helt och hållet från hur dagens verklighet i skolan ser ut. Det skolbygge som var känt ute i världen för att vara mycket bra och för att leda långt mot jämlikhet håller nu på att helt raseras. Marianne Carlström, som tagit upp detta, kommer från Göteborg, där det är mycket tydligt hur segregationen slår hårt.
Fru talman! Låt mig först säga till Lena Hjelm Wallén att vi kan vara överens om att det viktigaste är att hålla kontakt med verkligheten i vårt arbete. Det är inte så att verkligheten håller på att rasera vår politik. Tvärtom försöker vi skapa ett utrymme för människorna att lokalt, i kommunerna och i skolorna, själva fatta kloka beslut. Man har under lång tid varit styrd av centrala beslut, och det har inte varit bra. Lena Hjelm-Wallén påstår också att jag nu har erkänt att regeringen nedprioriterar vuxenundervisningen. Om jag skulle vara elak kunna jag säga att socialdemokraterna struntar i barns och ungdomars utbildning, men det tänker jag inte vara. Vad jag har försökt säga är att vi i vårt arbete har sett det som oerhört väsentligt att den kommunala vuxenutbildningen och annan vuxenutbildning inte skall behöva ägna sig åt att reparera skador och brister som kunde ha rättats till på ett tidigare stadium. Vi behöver vuxenutbildningen för att höja människors kompetens, men för att klara den uppgiften måste man börja från grunden. Jag höll inte något lovtal över friskolorna. Det är inte heller regeringens ambition att vi skall få betydligt fler friskolor. Det har inget egenvärde. Vad det handlar om är rätten att välja och driva skolor av olika typer och modeller. Det är inte skolans huvudman utan innehållet som skall vara det intressanta. Man skall också tillmäta människors egna önskemål relevans när det gäller skolans organisation. Jag vet inte om det kommer att bli våldsamt många fler friskolor än vad vi har i dag eller om de kommer att vara ganska få. Jag tror att de kommunala skolorna kommer att hävda sig mycket väl. Men jag vet att det fanns ett mycket stort behov som ni socialdemokrater icke har velat möta. I annat fall hade vi inte fått den oerhörda respons som vi erhållit på de förändringar som vi har gjort.
Fru talman! Det är inte svårt att få stor respons på erbjudanden som är så förhållandevis mycket bättre för dem som startar en privat skola än för dem som blir kvar i den kommunala skolan. Jag var i Göteborg just för att förvissa mig om att det förelåg en sådan situation. Det finns dess värre situationer där man klyver skolan på mitten, i en privat del och en kommunal del. Det går mycket bra att jämföra dessa. Säg inte att detta inte är sant, för då ljuger skolministern. Skolledare kan direkt på papperet visa hur det förhåller sig. Det är resurserna som är avgörande, och med hjälp av dem skapar ni ett behov av privata skolor. Ni försöker sedan koppla an till vårt allmänintresse av att resurserna till den allmänna skolan är det viktigaste, den skolform där urholkningen i dag är så kraftig. Ni försöker göra den kopplingen att vi skulle vara emot valfrihet, men det är vi inte alls. Också i den socialdemokratiska skolpolitiken ingår att föräldrar skall ha rätt att välja skola, bland olika kommunala skolor eller även privata skolor, om föräldrarna önskar det. Men det valet skall inte grundas på att en sådan skola har särskilt gynnsamma förhållanden. Beatrice Ask säger att man inom regeringen har höga ambitioner. Detta tillhör det täcke av skyddande tal som hon omger sig med. Så snart man kommer ut i skolverkligheten finner man att alla talar ett annat språk, nämligen om hur kvaliteten urholkas och hur det blir mycket svårare i arbetet, såväl för elever som för lärare.
Fru talman! Jag vet inte hur viktigt det är att diskutera situationen i Göteborg, men låt mig ändå säga att jag häromveckan besökte Backatorps Göteborg. Det gäller ett stort och relativt nybyggt bostadsområde med många småbarn. Kommunen hade från början planerat att bygga en skola där men har av olika skäl inte gjort det. Föräldrarna fann att barnen skulle komma att spridas ut på många olika skolor, vilket inte skulle fungera. Föräldrarna har nu själva startat och driver en mycket fin och bra skola, som jag inte kan finna några skäl i världen att kritisera. Föräldrarna har tagit tag i någonting som politikerna i det här fallet uppenbarligen inte klarat. Det är den typen av engagemang som ni socialdemokrater vill kväva, och det är det som är så allvarligt. Göteborg är speciellt på grund av att man har en konstruktion med stadsdelsnämnder, som gör att skillnaderna mellan stadsdelarna förstärks. Jag vill utan att diskutera de kommunala frågorna i Göteborg påpeka att Moderata samlingspartiet var emot införande av dessa nämnder och fortfarande är det parti som står främst när det gäller att understryka att detta inte är något bra system. I en kommun eller en stad måste man hålla samman och kunna fördela resurser utifrån att olika stadsdelar kan ha litet olika behov. Det fungerar i dag inte riktigt bra med det system som man har valt, men det är kommunerna som har ansvaret, och de måste ta det ansvar som det handlar om. Jag har till skillnad från socialdemokraterna ett förtroende för de lokala beslutsfattarna, eftersom jag tror att de, som står så nära människorna, kommer att pröva sig fram. Vi ser också inte minst när det gäller skolpengssystemet, t.ex. i Stockholm liksom i en del andra kommuner, att man upptäcker sådant som inte är bra och justerar det. Man måste kanske lägga in fler kvoter för invandrarbarnen eller vad det kan vara. Jag tycker alltså att vi skall visa ett förtroende för de lokala beslutsfattarna. Göteborg är ett relativt speciellt men ändå viktigt exempel, eftersom det gäller en stor stad och handlar om många barn.
Fru talman! Regeringen har höga ambitioner, säger Beatrice Ask. Ja, det kan hända, men jag tycker att man i så fall i budgetpropositionen hade kunnat kommentera sådana viktiga förhållanden som har diskuterats inom utbildningspolitiken under hösten. Det sägs där inte ett ord om vad regeringen vill göra åt den stora sociala snedrekrytering till högskolan som fortfarande är ett faktum. Oroas inte skolministern av de larmrapporter som kommer om dålig miljö i ungdomsskolan? Reagerar inte skolministern när lärarorganisationer och elevrörelser går ut i gemensamma protester och larmar om missförhållanden i skolan? Det är inga fria fantasier. Skolministern säger vidare: Vad är det för fel på en fristående skola som man trivs med och finner utvecklande? Det är väl inget fel på en sådan. Men vad är det för fel på hemspråksundervisningen, om man trivs med den och finner den utvecklande? Vi kan föra samma resonemang i det fallet. Skolministern säger att de fristående skolorna är 30 % billigare i drift. Om de nu är det, vilket jag inte tror, varför skulle de i så fall kompenseras till 85 %? 100 minus 30 blir ju 70. Det är vidare klart att det är billigare med 10 kvadratmeter än med 16 kvadratmeter. Det förstår också jag, fru talman, som har egna hus. Det blir billigare med uppvärmning och övrig drift. jag tror dock att skolministern far med alldeles felaktiga siffror. Jag har siffror från den 7 mars 1993 framtagna av Statistiska centralbyrån, men jag skall återkomma till dem i en annan replik. Man skall inte komma med allt det ''göttaste'' på en gång. Det vore välkommet om vi kunde återupprätta det politiska samtalet om en utveckling av skolan och diskutera kvalitetsfrågor framöver i stället för att diskutera vad Socialdemokraterna har gjort och inte gjort. Det vet vi ju allihop.
Fru talman! Låt mig först ta upp den sociala snedrekryteringen till högskolan. Jag tycker att det är ett mycket allvarligt problem. Det måste åtgärdas om vi skall få fler högskoleutbildade i det här landet, och det behöver vi. Då måste grundskolan och gymnasiet bättre än i dag motivera eleverna och lägga en grund för fortsatta studier. Det klarar vi kanske inte av. Det handlar bl.a. om elever från studieovana hem. Där tror jag att det är viktigt att skolan ökar initiativen när det gäller att samarbeta med föräldrarna. Många föräldrar med dålig utbildningsbakgrund har dåligt självförtroende i sina kontakter med skolan. Därför är det viktigt att vi har slagit fast i läroplanen att rektor har ett ansvar för att ta initiativ på detta område. Det handlar också om skillnaderna mellan pojkar och flickor -- män och kvinnor. Vi ser ju även där en snedrekrytering till den högre utbildningen som är negativ och allvarlig. Där har vi satt i gång ett viktigt arbete i form av arbetsgrupper. De försöker samla ihop de kunskaper som finns samt inspirera till diskussion och debatt om hur vi skall få ett bättre medvetande om de skillnader som finns när det gäller att undervisa pojkar och flickor och vad man kan lära av det vi hittills vet. Jag tycker att vi gör en del på det området, även om det kanske inte nämndes i budgetpropositionen. Jag tycker också att det är allvarligt att arbetsmiljön för många barn och ungdomar är dålig. År och decennier av slarv med underhåll av skolbyggnaderna är ingenting som vi kan se överse med. Det är också därför som de flesta kommunpolitiker arbetar mycket intensivt med detta. Det är en illusion att tro att staten skall gå in och reparera alla skolor. Det går inte. Här är det viktigt att kommunerna ser om sina hus, och det har de ju dess bättre gjort. Den närmaste treårsperioden kommer huvudstaden att satsa ungefär 800 miljoner kronor i fortsatt upprustning av skolbyggnader. Detta har nu pågått i flera år. Jag återkommer till hemspråken och det andra senare.
Fru talman! Det finns ju fler exempel än dem som jag valde att räkna upp i min första replik som kan tjäna som grund för regeringen att föra ett resonemang om vad man det är för problem som finns i skolan. Vi kan t.ex. ta den kraftiga betygsvariationen där många elever i framför allt förortsområden och utpräglad glesbygd aldrig får en utbildning med betyg godkänt. Vi vet att det finns stora svårigheter i dag för många elever att genomgå den treåriga gymnasieutbildningen. Det är till förfång för rekryteringen till högskolan. Vi vet att dessa elever aldrig kommer att göra klassresan. Det är till förfång för etablissemanget framöver. Etablissemanget kommer aldrig att begåvas med dessa elevers erfarenheter. Det tror jag är negativt för etablissemanget. Det handlar inte bara om den fysiska arbetsmiljön i skolan, t.ex. lokaler och utrustning. Det handlar också om den psykiska, fysiska och sociala arbetsmiljön. Vi vet att många familjer förändras i dag. Vi vet att många elever har långa restider. Vi vet att läxvolymen ökar för många elever. Sedan står vi själva och diskuterar hur vi skall komma till rätta med det stora övertidsuttaget. Jag känner en tjej som heter Sofia. Hon är 12--13 år. Hon har en arbetsdag -- läxorna inte inräknade -- på ungefär tio timmar. Nog har vi uppgifter framför oss. Det är till detta vi behöver det politiska analyserande samtalet. Vi skall inte diskutera om vad vi har gjort och inte gjort.
Fru talman! Ibland blir det litet rundgång i politiken. Björn Samuelson tar upp de problem som många elever har att klara de treåriga gymnasieutbildningarna. När vi i moderaterna för något år sedan, när vi diskuterade förändringen av gymnasieskolan, hade samma bekymmer fick vi mycket kritik för detta. Problemet finns likväl kvar, och jag är glad att Björn Samuelson i dag inser att det finns. Samtidigt vill jag säga att det nog är nödvändigt med den gemensamma kärnan. Det är nödvändigt att höja ribban inom yrkesinriktad utbildning när det gäller teoretiskt kunnande. Där har nog jag fått ändra inställning något. De signaler som vi nu får är ett underbetyg för skolan. Det är en utmaning för skolan att se till att man kan åstadkomma en sådan undervisning att alla elever kan få de kunskaper som de behöver i arbetslivet i dag. Det måste vi jobba mycket på. Jag är också mycket glad över det stöd som inlägget uppenbarligen är när det gäller de nya betygen. Vi kommer inte att få dessa variationer framöver eftersom det tydligare än i dag kommer att finnas kriterier för betygen. Det är också utmärkt. När det gäller hemspråken vet Björn Samuelson, precis som alla vi andra, att hemspråken kommer att ha en annan mer naturlig plats i den nya grundskolan inom ramen för elevernas egna val, inom ramen för skolans profilering, inom ramen för de främmande språken osv. Det tror jag är bra. Nu har vi föreslagit att man skall begränsa rätten till sju år. I sju år har man rätt att få hemspråksutbildning. Jag tycker inte att det är ett dåligt erbjudande. Det är viktigt att vi har det erbjudandet. Det handlar om investeringar i språkkunnande. Jag tycker inte att man skall vara så negativ till den förändringen som Björn Samuelson uppenbarligen är.

Fru talman! I slutet av år 1993 beslutade riksdagen om nya läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Även om besluten inte till alla delar var enhälliga -- särskilt när det gällde grundskolan framfördes många reservationer -- var det likväl en klar majoritet bakom samtliga beslut. Trots detta återkommer Socialdemokraterna redan halvannan månad senare med en rad av de förslag som riksdagen just avslagit. Förslagen skall åter behandlas av samma utskottsledamöter och underställas samma riksdagsledamöter för beslut som för någon månad sedan. Även om det som bekant nu råder en betydande turbulens inom en av partigrupperna i riksdagen vore det ändå högst anmärkningsvärt, för att inte säga genant, för riksdagens anseende om det beslut som fattades strax före jul bara några månader senare skulle rivas upp av exakt samma beslutsfattare. Så illa får det bara inte vara beträffande hållfastheten i gjorda ställningstaganden. Rimligen borde även Socialdemokraterna vara införstådda med den bristande realismen och sakligheten i att kunna få de upprepade förslagen tillgodosedda. Det kan bara finnas en förklaring bakom detta agerande -- det är valår. Då gäller det ju att profilera sig. Då betyder det fina talet om samförstånd och kravet på arbetsro i skolorna mindre. Fru talman! I den socialdemokratiska gruppmotionen görs allvarliga generella beskyllningar om nedrustning och försämringar i form av besparingar inom grundskolan. Beskyllningarna slår med all kraft tillbaka på Socialdemokraterna själva. Med den tredje vägens ekonomiska politik har de på ett mycket allvarligt sätt ytterligare förvärrat de svårigheter inom skilda områden som är en följd av lågkonjunkturen. För den borgerliga regeringen har det varit ett absolut måste att komma till rätta med det ekonomiska förfall som Socialdemokraterna i regeringsställning ställt till med. Detta har med nödvändighet inneburit besparingar också på skolans område. Men därifrån till överorden i den socialdemokratiska gruppmotionen är steget långt. De s.k. entydiga rapporter om allvarliga försämringar som hänvisas till i motionen måtte vara komna från socialdemokratiskt styrda kommuner. Där inbillar man sig möjligen att den ansvarslösa låt-gåpolitiken från 80-talet alltjämt gäller i vårt land. Från många andra håll markeras en inställning och framtidstro av ett helt annat slag. Där hälsar man med glädje den förändringens vind som blåser med nuvarande skolpolitik och griper sig med stor tillförsikt an att utveckla skolan. Verkligheten ser ju annorlunda ut än den svartmålning som finns i den socialdemokratiska motionen. Socialdemokraterna kan uppenbarligen inte förlika sig med att det nu sker stora förändringar och förbättringar i den svenska skolan. Vi har fått ett nytt generellt statsbidrag till kommunerna, det statliga utjämningsbidraget, som kraftfullt ökar den kommunala självbestämmanderätten på bl.a. utbildningsområdet. Men det passar inte in i den socialdemokratiska centralstyrningen. Systemet med skolpeng, som verkligen ger en rejäl möjlighet även för de ekonomisk sämst ställda föräldrarna att välja skola för sina barn, fördöms totalt i motionen. Om de fristående skolorna, vars antal ökat mycket kraftigt sedan regimskiftet 1991, förs ett resonemang i motionen som verkligen ger dessa skolor anledning att känna oro inför blotta tanken på ett nytt regimskifte efter årets val. Motionen andas hot mot de fristående skolornas ekonomiska förutsättningar, mot deras självbestämmanderätt, mot deras profilering och mot deras elevantal samt mot föräldrarnas och elevernas valfrihet att välja skola. Fru talman! I avsnittet om grundskolans läroplan i den socialdemokratiska gruppmotionen beklagar man sig över att regeringen inte tog till vara möjligheterna att skapa stor enighet kring läroplanen och det nya betygssystemet. Det heter bl.a. att en bred parlamentarisk förankring hade kunnat skapa den fasthet och trygghet som arbetet i skolan förtjänar, och de konflikter som nu skapats hade kunnat undvikas. Förvisso kan det vara så. Vi har ju också i full enighet fattat en rad beslut. I andra fall gick det inte. En bred parlamentarisk förankring på enbart socialdemokratiska villkor betackar jag mig för. Nog klingar talet om fasthet och trygghet i skolarbetet en aning falskt från det partis sida som redan nu vill riva upp de i demokratisk ordning fattade besluten och som hotar med att definitivt göra det efter valet vid ett eventuellt regimskifte. Vilket lugn skapas av sådana hotelser ute på skolorna? Socialdemokraterna ondgör sig åter över att skolans värdegrund beskrivs med uttrycket ''kristen etik och västerländsk humanism''. Att söka förneka vad som varit en realitet för hela vårt folk i århundraden ter sig för mig något anmärkningsvärt. Dessutom anförde socialdemokraterna själva i sin partimotion rörande grundskolans läroplan att riksdagen skulle uttala att ett beslut om kristen etik och västerländsk humanism inte fick innebära att verksamheten i skolan skall ha en konfessionell prägel. Detta önskemål tillgodosågs. Vad finns det egentligen för anledning att bråka? Socialdemokraterna vill också riva upp beslutet i betygsfrågan. Det är djupt allvarligt att man så vill omyndigförklara föräldrarna och eleverna att dessa inte ens skall kunna få en skriftlig information, som kan ha en betygsliknande form, när de själva begär det. Den bristande tilltron till lärares och föräldrars goda omdöme i sammanhanget är anmärkningsvärd och avslöjande. Fru talman! Det finns givetvis åtskilligt mycket mer att andra om bristerna och inkonsekvensen i den socialdemokratiska skolpolitiken. Tiden medger nu inte detta. Låt mig bara fastslå att beslut har fattats om två läroplaner som båda skapar förutsättningar för en undervisning och utbildning av hög kvalitet i våra ungdomsskolor. Det vore djupt allvarligt om dessa beslut skulle rivas upp och våra elever åter utsättas för en skolpolitik av socialdemokratiskt märke.
Fru talman! Det finns många ute i skolorna i dag som skulle önska att de ''utsattes'' för socialdemokratisk skolpolitik igen. Det är bara att göra besök ute i verkligheten, Hans Nyhage, för att få det bekräftat. Jag blir något förvånad över att Hans Nyhage bannar oss socialdemokrater för att vi markerar att vi står fast vid våra ståndpunkter vad gäller läroplanen också denna vår. Han gör det genom att säga att skolan kräver arbetsro. Följaktligen skall socialdemokraterna inte tala om vad de tycker. Det är en något underlig inställning. Läroplanen har ännu icke trätt i kraft. Det är nu under våren som vi fortfarande har möjligheter att få er i den borgerliga majoriteten att anta flera av våra argument. Det var så bråttom i höstas. Hela processen är ett uttryck för en väldig brådska. Den borgerliga majoriteten tror tydligen inte att den skall bestå efter valet. Det gör i och för sig inte jag heller. Det måste vara skälet till att det är så bråttom med allting. Vi hann inte prata oss samman på en mängd områden där jag tror att vi skulle kunna göra det. Därför gör vi ett nytt försök. Det är en annan sak när läroplanen väl är i kraft och man har börjat arbeta med den. Då skall naturligtvis inte hela läroplanen rivas upp -- det är inte vår avsikt. Då får man följa hur utfallet av läroplanen blir i verkligheten, och så får man ändra på de punkter där vi kan se att det går snett. Att Hans Nyhage bara vågar nämna begreppet ''kristen etik'' efter de diskussioner som förts i dag i medierna! Vi diskuterade inte frågan. Jag tog inte upp den i dag, men däremot är det tydligen full kalabalik inom regeringen.
Fru talman! Jag kan garantera Lena Hjelm-Wallén att jag har mycket nära kontakter med skolan. Jag har den alldeles inpå livet, vågar jag påstå, genom mitt äktenskap. Jag vet nog ganska mycket om förhållandena ute på skolorna. Jag kan inte med den bästa vilja i världen uppfatta att man på skolorna skulle trakta efter att återgå till den skolpolitik som tidigare har gällt. Ingen ifrågasätter att socialdemokraterna står fast vid sina förslag från i höstas. Detta är en självklarhet. Men varför upprepa dem bara några månader efteråt, när det alldeles uppenbart är så att era förslag står fast? De är en gång avslagna. Varför låta samma människor behandla samma förslag och avslå dem igen? Jag finner inte det särskilt konstruktivt. Vi hade måhända bråttom i höstas. Det var mycket att göra. Men jag vågar påstå att utskottet hade en mycket seriös behandling av frågorna. Jag vill gärna tillägga att den verkligen skedde i en mycket god anda. Vi arbetade seriöst med dem, och jag menar att vi kom fram till de beslut som det gick att komma fram till. Vi blev inte eniga överallt, men jag kan inte inse att enigheten är ett sorts självändamål. Också jag tycker att det är viktigt att nå fram till enighet, men vi får finna oss i att vi går på olika beslut när våra åsikter skiljer sig. Jag upprepar att jag inte kan acceptera en enighet enbart på socialdemokratiska villkor. Jag vill väldigt gärna fråga socialdemokraterna om vad exakt det är de vill riva upp. Det vore bra om vi fick ett besked om detta före valet. Vad den kristna etiken anbelangar kan jag säga att jag inte begriper de upprörda känslor och de resonemang som förekommit i frågan. För mig är det en fullkomlig självklarhet att vi har anledning att känna stor respekt för kristen etik och västerländsk humanism. Så har det varit genom åren och så tycker jag faktiskt att det skall förbli. Faktum är att socialdemokraterna hade ett alternativ i partimotionen som gick ut på att det skulle skrivas in i läroplanen att skolan skall vara ickekonfessionell. Det gjorde vi.
Fru talman! Om kristen etik har funnits med under alla år kan man fråga sig varför det skall skrivas in i lärplanen just nu. Varför skall denna etikett klistras på och ställa till så pass många problem för så många just nu? Det är bara av partipolitiska skäl. Det har ingenting med skolverkligheten att göra. Varför vill vi gärna få ett förnyat resonemang om läroplansfrågor? Jo, helt enkelt därför att det är så väldigt många som efterlyser de gamla breda majoriteterna i läroplanssammanhang och vill att de skall återuppstå. De majoriteterna har ju sällan innehållit moderater. Det har varit Det har uppmärksammats i många kommentarer till läroplansbeslutet att det är svårt när Centern och Folkpartiet nu har kommit in i högerfållan och i högerregeringen. Jag vill också kommentera frågan om skolpeng. Det var alldeles tydligt att Hans Nyhage inte har förstått varför vi är så emot den. Skolpeng är ju en viss summa pengar -- lika för alla barn. Det blir så fel, eftersom vi vet att barn är olika. Om barn är olika måste de också faktiskt få en resurstilldelning som stämmer med deras speciella behov. Moderaterna har aldrig förstått att lika behandling ofta leder till ojämlikhet. Dess värre har detta varit ett genomgående tema hos Moderaterna, och det finns fortfarande där. I de socialdemokratiskt styrda kommunerna har man inte skolpeng. Man försöker också att hålla emot den resursnedskärning som blir resultatet av regeringens politik. I socialdemokratiskt styrda kommuner är man mycket stolt över sin skola.
Fru talman! Det är för mig fortfarande obegripligt att förstå vilka de katastrofala följderna av att man anför att det i skolans värdegrund också ligger en respekt för de kristna värdena och den västerländska humanismen. Jag förstår inte vad det är som är så djupt allvarligt i detta. Jag upprepar att vi har kunnat hantera det genom alla år hittills. Varför denna turbulens nu i detta sammanhang? Jag förstår det inte. Det är alldeles uppenbart att skolpengen skapar möjligheter att åstadkomma den valfrihetens skola som såvitt jag förstår även socialdemokraterna ställer sig bakom i sitt allmänna resonemang. Därför blir det så svårt när man i ena ögonblicket ställer sig bakom valfrihetens skola men i nästa anför en rad skäl och åtgärder som försvårar denna valfrihet. Hela resonemanget om friskolor i den socialdemokratiska motionen går inte ut på annat än att försvåra deras existens och försämra deras möjligheter. Därmed försvårar man också för målsmännen och eleverna att välja skola. Jag avvisar å det bestämdaste påståendet om att vi genom vårt resonemang om skolpengen skulle rycka undan grunderna för att de elever med särskilda behov skall kunna få den hjälp de behöver.
Fru talman! Till Hans Nyhage vill jag säga att om vi får något inflytande efter höstens val så kommer vi att medverka till att vissa skolpolitiska beslut korrigeras lugnt och sakta utom på en punkt; detta med kristen etik. Före jul kom en mycket intressant ungdomsbok ut, som heter Sofies värld. Jag kan rekommendera den, Hans Nyhage. Jag läser den för mina två döttrar, och vi har kommit fram till Sokrates lärjunge Platon. Det tar sin tid, eftersom vi har mycket att resonera om på vägen: etik, moraliska spörsmål och annat. Och detta var ändå länge sedan, eller hur? Jag känner oro, och det är därför jag vill föra en debatt här. Jag känner mig orolig när vi säger att vi vill satsa på språk, att det är nödvändigt i en alltmer internationaliserad värld. För samtidigt besöker jag högstadieskolor inom grundskolan och frågar: Vad har ni för litteratur för undervisningen i franska? Har ni tidningar som ungdomarna kan få läsa? Nej, sådant har vi inte råd med längre, blir svaret. Vi i Vänsterpartiet vill inte påstå att det är natt överallt, men skymning håller det nog på att bli i alla fall. Då måste vi diskutera de problemen, tycker jag. Det är vårt ansvar som aktiva utbildningspolitiker på riksnivå att göra det, om vi vill hävda likvärdighetsprincipen, att skolan skall vara jämställd och att barn är olika och därmed också skall ha olika typer av resursinsatser.
Fru talman! Jag mottog med glädje Björn Samuelsons yttrande om att eventuella förändringar skall komma lungt och sansat. Hur bra jag än tycker om Björn Samuelson -- och det gör jag verkligen -- skulle jag kanske kunna tillåta mig att säga att det vore bäst om ett totalt lugn från Björn Samuelsons inlägg gav mig inte något begrepp om vad det var som var så allvarligt med den kristna etiken och den västerländska humanismen. Om det är så illa som Björn Samuelson sade, vilket jag tvivlar på, dvs. att man inte ens har råd att skaffa det material som kan behövas i form av tidningar på t.ex. språkområdet, så bevisar det bara hur illa det har gått med ekonomin i vårt land på grund av den politik som har förts. Förutsättningarna för att få tillbaka möjligheterna för skolan att skaffa material och de hjälpmedel som behövs är ju att vi får en politik som ökar inkomsterna i vårt samhälle. Det är den politiken som den borgerliga regeringen verkligen arbetar för, och jag måste säga att det syns ljus i mörkret.
Fru talman! Jag menar allvar när jag rekommenderar boken Sofies värld till Hans Nyhage, särskilt efter hans replikvända. Lugn är ett relativt begrepp, och det inträder nog egentligen aldrig. Jag vet att vi måste spara och att det ekonomiska läget är allvarligt. Det är därför vi har finansierat alla våra förslag på skolans område fullt ut inom ramen för vår ekonomiska politik. Samtidigt har politiken en profil. Vi säger nämligen att det är viktigt att vi satsar på ungdomsskolan och vidtar åtgärder med konkret innehåll, med substans. Där snuddar vi vid den kristna etiken igen. Den innebär att vi stegvis skulle kunna komma till rätta med t.ex. den sociala snedrekryteringen. Etik och moral handlar också om innehåll. Vi kan resonera kring varför det skulle vara särskilt bråttom med kristen etik och västerländsk humanism. Vi var så rädda för en regeringskris i höstas. Men när julefriden inföll uppenbarade sig också sanningen -- att det var inte så farligt. Därför har jag väckt en motion om att frågan kanske bör prövas igen. Annars kan vi alltid skriva: bl.a. kristen etik och västerländsk humanism.
Fru talman! För det första: Jag lovar att jag skall läsa den ifrågavarande boken. För det andra: Vad tjänar det till att hävda att föreslagna kostnader på skolans område är finansierade, när man totalt sett för en politik som minskar möjligheterna för landet att skapa de inkomster som är nödvändiga för att landet skall kunna föras framåt över huvud taget?

Fru talman! Jag har en kommentar och en fråga till Jag tror att de svepande uttalanden om överkompensationer av friskolor som då och då kommer från socialdemokraterna och nyss från Lena Hjelm-Wallén svider i hjärtat på elever, föräldrar och lärare i Waldorfskolor, Montessoriskolor, finska skolor och estniska skolor runt om i landet. Inte minst tror jag att det svider i lärarnas hjärtan i och med att de plötsligt, med det nya bidragssystem som vi har skapat, har fått vettiga löner, vilket de inte hade tidigare. Socialdemokraterna har i sin argumentation talat om att riva upp möjligheten att införa betyg från årskurs ett. Om inte kansliet i betänkandet hade skrivit in vad denna skriftliga information skulle kunna innebära -- vad skulle då Socialdemokraterna ha att riva upp till hösten? I så fall vore vi ju överens. Jag har fortfarande mycket svårt att förstå detta. Jag hade tänkt ägna den här stunden åt att kommentera ett par saker om gymnasieskolan i dag utifrån de synpunkter vi hade 1991, när propositionen Växa med kunskaper lades fram och den nya gymnasieskolan skapades av en majoritet i riksdagen. Vår kritik rörde i huvudsak några punkter som fortfarande är något aktuella. Jag vill inte hålla ett anförande på temat: Vad var det vi sade? Jag gör detta för att vi är uppriktigt bekymrade över en del av de rapporter som kommer från gymnasieskolan. De saker som jag tänker kommentera utgår från ett individperspektiv på eleverna. En sak var Björn Samuelson och statsrådet Ask tidigare inne på, och den handlar om en gemensam referensgrupp för alla vad gäller kärnämnena. Detta bygger på en i princip mycket välmenande idé. Men oavsett hur stora krav vi ställer på gymnasieskolan finns det några elever som tenderar att falla igenom och som inte kan få godkänt i vissa kärnämnen. Då får man en utslagning. Det syns tecken på en sådan utslagning ute i gymnasieskolan, och man är bekymrad över det. Lärarna som ser detta mår inte bra. Jag tror att vi tillsammans måste diskutera hur vi skall lösa detta. Jag har inga konkreta förslag, och jag tycker inte att vi skall genomföra några drastiska förändringar. Men vi måste hålla diskussionen levande sinsemellan. Jag tror att vi alla delar bekymret för de elever som är svagast och som tenderar att råka illa ut. Det handlar alltså inte om att försöka skapa några A eller B-lag, men om vi inte gör någonting och hittar en framkomlig väg så skapas det A och B-lag av sig självt. De svagaste eleverna kommer att slås ut i och med att de får för höga krav på sig. Det handlar om att lyckas i livet och få ett gott självförtroende. Det är otroligt viktigt för oss alla, i synnerhet för tonåringar. Därför måste individualiseringen av studierna vara något centralt för oss när vi diskuterar gymnasiepolitik. De specialutformade programmen fyller en funktion, men jag är också litet bekymrad över de individuella programmen. Det finns tendenser i dag till att de blir ett tillhåll för misslyckade elever, men de skall absolut inte få den stämpeln. De individuella programmen skall kunna användas som en aktiv, strategisk resurs, som man kan tillämpa på vissa elever som har specifika önskemål på vissa områden men kanske inte klarar de nationella kraven på andra. Om vi bara drar ned kraven eller omfattningen på någon enstaka kurs i ett nationellt program så går eleven per definition på ett individuellt program. Jag tycker att vi skall ha den flexibiliteten. Den skall finnas utifrån ett individperspektiv. Man får alltså inte placera elever som är allmänt skoltrötta som en grupp någonstans och kalla det för ett individuellt program. Man måste utifrån lusten att lära och lärandets kultur, som Lena Hjelm-Wallén också var inne på och som måste genomsyra skolan, ta reda på vad alla elever skulle vilja göra. Jag tror också att det är väldigt viktigt att vi i den nya gymnasieskolan, eftersom den innebär ett ganska omfattande trendbrott, och en helt ny utbildning, försöker genomföra det som vi har talat om så kolossalt länge, nämligen att eleven måste vara huvudpersonen. Eleven måste vara subjektet i hela skolan, och inte minst i gymnasieskolan. Det framgår bl.a. av riksdagens revisorers rapport att eleven fortfarande är ett objekt som behandlas med kunskapsinformation från kateder. Detta är inte förenligt med en modern gymnasieskola. Det kräver ett förändrat arbets och synsätt. Eleverna måste lära sig en helt annan typ av studieteknik, lärarna måste lära sig hur man bedriver individuell studievägledning och tar ansvar för elevernas årliga val. Jag tror att man i den kompetensutveckling som kommunerna skall bedriva i de kompetensutvecklingsplaner som skall göras, skall ta hänsyn till att inte enbart ägna all tid åt ämnesfördjupning och ämnesprövning. Det måste också ske en pedagogisk utveckling. Som vi också signalerar i årets budgetproposition måste staten engagera sig i kompetensutvecklingen. På sikt kommer det att bli alltmer nödvändigt.

Fru talman! Christer Lindblom vet mycket väl vad som spräckte den betygskompromiss som vi var så nära att göra. Moderatstämman, och uttalandena där om hur man skulle lura oss socialdemokrater, var det som kom emellan. Jag är ledsen om det uppfattas som om jag är negativ mot alla privata skolor. Det är inte alls min mening, och jag sade också att privata skolor kan vara bra och dåliga. I mitt huvudanförande sade jag dessutom att flertalet privata skolor överkompenseras. Jag är ledsen om jag i debattens hetta inte alltid upprepar just ordet flertalet. Jag är medveten om att det finns många privata skolor som har en elevgruppering av barn som har större behov än andra. Många privata skolor kan göra bra ifrån sig på det området. Då skall de också ha högre bidrag, det är självklart. Till den fråga som var huvudärendet i Christer Lindbloms anförande. Det är en viktig fråga som jag också snuddade vid, nämligen den som berör gymnasieskolan och utvecklingen av den. Jag menar att vi måste vara väldigt öppna, och jag välkomnar för övrigt vad Beatrice Ask sade i det ärendet. Hon erkände att hon hade ändrat sig. Vi måste alla vara öppna för att se från ömse håll hur vi kan komma till rätta med de svårigheter som faktiskt finns. Det finns en mycket hög ambition i den gymnasiereform som nu håller på att genomföras. Jag tror att det viktiga är att det får göras mycket utvecklingsarbete ute på skolorna, och att vi är lyhörda.
Fru talman! Den modifiering som Lena Hjelm Wallén gjorde när det gäller överkompensationen till friskolorna var bra. Men jag böjar bli tveksam till att ens begreppet flertalet kan vara riktigt, därför att 25-30 % av de aktuella friskolorna är Waldorfskolor. Det finns ganska många Montessoriskolor, och vi har, som sagt, finska och estniska skolor och andra. Om man skall fortsätta att hacka på friskolorna tror jag att det är bra att man ständigt gör en distinktion, så att alla inte skär över en kam. Lena Hjelm-Wallén åberopar moderatstämman som skulle ha fördärvat vår enighet om betygen. Moderatstämman förändrade inte på något sätt den gemensamma skrivning som vi var överens om efter förhandlingarna. Det enda som förändrades var att kanslipersonalen i sin uppräkning av olika typer av kommunikation mellan hem och skola eller skola och hem, sade att man också skulle kunna tänka sig att skriftlig information skulle kunna innehålla betygsliknande omdömen. Det hade ingenting med vare sig den ena eller den andra stämman att göra. Jag välkomnar också den här öppenheten, därför att vi vet hur låst det var 1991 när propositionen antogs. Jag tror att det är väldigt bra om vi, utan att binda oss för mycket vare sig bakåt eller framåt, kan föra en öppen diskussion utifrån varje elevs individuella behov. Det är framför allt de svagaste eleverna, som tidigare kanske genomgick ett eller tvååriga linjer, som tenderar att drabbas. Vi måste hjälpa till att hitta bra metoder för att lösa dessa frågor.
Fru talman! Det är inte någon nyhet för någon i socialutskottet att vi socialdemokrater är, har varit och kommer att vara emot betyg eller betygsliknande skriftliga omdömen redan i årskurs 1. Det var alldeles klart att vi aldrig skulle träda över den gränsen. Genom moderatstämman fick vi klart för oss att avsikten med kompromissen var att man skulle tolka in detta. Därmed gick det inte att komma överens. Det går inte att brygga över så stora åsiktsskillnader. Folkpartiet fick i det sammanhanget bestämma sig för om man stod närmare Moderaterna eller Socialdemokraterna i den här frågan. Man valde Moderaterna. Jag beklagar det. När det gället gymnasiefrågan tror jag att den öppenhet som vi alla talar om är positiv. Vi skall komma ihåg att reformen kom till under ganska hård politisk polemik. Sedan accepterade den borgerliga regeringen och partierna i regeringen den här reformen. Det välkomnar vi. Nu kan vi gemensamt konstatera att det finns problem. Då har vi alla ett gemensamt ansvar, oberoende av på vilken sida vi har stått i den tidigare diskussionen.
Fru talman! Det är självfallet att vi alla är på det klara med var vi står i betygsfrågan. Lena Hjelm Wallén säger att det inte skall råda någon tveksamhet om att vi inte vill ha betyg från årskurs 1. Det råder väl ingen tveksamhet i den här salen eller någon annanstans att vi därvidlag följer samma linje. Vi vill inte heller ha betyg från årskurs 1. På den punkten har vi olika synpunkter i olika partier. Lena Hjelm-Wallén sade att Socialdemokraterna valde sin linje och att Folkpartiet valde Moderaternas linje. Det gjorde vi inte. Vi valde eleverna och föräldrarna. De skall avgöra hur informationen skall utformas utifrån det alldeles utmärkta förslag som Socialdemokraterna förde fram i sin partimotion och som vi har som grund för kommunikationen mellan skola och hem, nämligen utvecklingssamtalet. Om det utmynnar i att föräldrar och lärare kommer överens om att man vill dokumentera det i någon form, kanske t.o.m. i något så hemskt som ett betygsliknande omdöme, kan jag acceptera det. Då sker det på rätt nivå, inte från riksdagshuset eller regeringskansliet, utan precis där det skall försiggå, nämligen i klassrummet och med bra kontakt mellan föräldrar och lärare. Vi i de fyra partierna accepterade gymnasiereformen 1991, trots att vi, framför allt Moderaterna och Folkpartiet, var väldigt kritiska. Vi tog där upp en mycket bra idé, nämligen att de beslut som har fattats av Sveriges riksdag kan man acceptera. Vi hotade möjligtvis att riva upp dem. Jag hoppas att ni har samma inställning när ni så småningom närmar er valrörelsen, nämligen att ni slutar att hota med det.